Herr talman! Ulf Dinkelspiel sade i sitt öppningsanförande den 1 februari: ''Freden är odelbar. Den grundläggande tanken bakom den europeiska gemenskapen är att stärka fred och säkerhet mellan alla Europas folk.'' Det är ett bra uttalande som jag ställer mig helt bakom. Sverige är förvisso en del av Europa. Vi har visserligen stått utanför de stora konflikterna i Europa under detta sekel, men längre tillbaka var vi sannerligen inte utan skuld. Det finns många skäl att gå med i den europeiska unionen, men att bidra till att stärka fred och säkerhet är ett av de allra tyngsta. Det är därför tillfredsställande att det råder en så stabil majoritet i riksdagen för ett medlemskap. Europaministern sade också i sitt tal att den största utmaningen i Europa i dag är att bistå de östeuropeiska länderna i deras ansträngningar att säkra demokrati, social rättvisa och marknadsekonomi. Här är det för oss svenskar naturligt att rikta blickarna mot våra grannar i öster, dvs. de baltiska länderna. Ett sätt att hjälpa dem att nå dit de vill skulle kunna vara att förse dem med billig och miljövänlig energi. Nu får man till stor del sin el från kärnkraftverket i Ignalina. Ignalina, som är ryskbyggt och av samma typ som Tjernobylverket, är i ett miserabelt skick. Det behövs genomgripande förändringar för att uppnå acceptabel säkerhet. På grund av svårigheter med att bl.a. lösa frågan om ansvar och att få tillgång till dokumentation från tillverkaren, sker det för närvarande mycket litet förutom vissa provtagningar. Ignalina är även i hög grad vårt säkerhetsproblem, särskilt med tanke på att Ignalina ligger närmare de tätt befolkade områdena i Mellansverige än vad t.ex. Barsebäcksverket gör. Vad kan vi då göra åt det? En lösning kan vara att dra en ny kabel över Östersjön och leverera den överskottsenergi som vi för närvarande har. Det finns även ett stort överskott i Norge. Dessutom kan kabeln till Tyskland, som snart blir färdig, användas som kompensation vid tillfälliga toppar. En kabel till t.ex. Lettland klarar ca 4 TWh per år, vilket motsvarar nästan en av reaktorerna. En fortsättning av detta tänkande kan innehålla en motsvarande kabel över Finska viken. Hela projektet skulle ingå i en framtida tänkt Baltic Ring Sådana tankar ligger väl i överensstämmelse med t.ex. Vattenfalls långsiktiga strategi för energiförsörjningen i Östersjöområdet. De ligger även väl i linje med den nu genom EES-avtalet avreglerade energimarknaden i Europa. Detta kan vara det snabbaste sättet att stänga Ignalina och att ge Baltikum säker och miljövänlig energi. Genom att använda svensk teknologi skapas dessutom en mängd arbetstillfällen både här och på andra sidan Östersjön. Herr talman! Det finns några s.k. knäckfrågor i EG-förhandlingarna. En typisk sådan är jordbruksfrågan. Svenskt jordbruk har länge levt i en starkt reglerad verklighet. Bönderna har anpassat sin produktion till regelverket, vilket har lett till att produktionen inte alltid har varit till landets bästa. Principiellt vill vi i Ny demokrati i stället göra bönderna självförsörjande, fria och bidragsoberoende. De förhållanden som gäller för andra små och medelstora företag bör således även gälla för jordbruket. Marknadsanpassning av volym och sortiment samt fri konkurrens på lika villkor är naturliga krav. 1990 års livsmedelspolitiska beslut var ett steg i denna riktning. Inför de stundande medlemsförhandlingarna har situationen emellertid kraftigt förändrats. För att ge bönderna möjlighet till konkurrens på lika villkor redan vid EG-inträdet, dvs. 1995, instämmer vi i Europaministerns tal som anger att integrationen bör ske med ett minimum av avvikelser från den gemensamma jordbrukspolitiken. Det blir således nödvändigt att göra avsteg från tidigare beslut, fortsätta systemet med fasta inlösenpriser samt införa inkomststöd med bl a trädeskrav. Det blir också nödvändigt att bibehålla exportstöd i överensstämmelse med CAP. Det finns dock några problem som inte har berörts i debatten om jordbruket och livsmedelspriserna. Om man läser en analys av livsmedelskostnaderna i Sverige, Storbritannien och Tyskland av Lantbrukets utredningsinstitut, finner man att Sverige, medan motsvarande siffra för Tyskland är Ovanpå detta har sedan svenska jordbrukare väsentligt högre kostnader på grund av miljö och djurskyddsregler. Jag antar att ministern är medveten om detta, och ser fram emot en trovärdig förklaring till hur Sverige skall kunna kompensera ökad import med motsvarande export utan konkurrenssnedvridande bidrag. Jag tror att det är naivt att påstå att svenska livsmedel har så hög kvalitet att de automatiskt betingar ett högre pris. En lösning kan naturligtvis vara att tricksa med skatterna, eftersom de fortfarande är en nationell angelägenhet. Är detta regeringens avsikt? Herr talman! En annan typisk knäckfråga är miljön. Det är glädjande att man inom EG välkomnar Sverige, även som en booster, i det europeiska miljösamarbetet. Jag tycker också att det är glädjande att ministern så klart anger att de stora miljöproblemen är gränsöverskridande och därför måste lösas inom Gemenskapens ram. Även om utvecklingen går något långsammare i Sverige, betyder ett litet steg för 370 miljoner människor mer än ett stort steg för 8,5 miljoner, uttryckt i absoluta termer. Medlemskapet ger otvivelaktigt Sverige stora möjligheter att direkt påverka miljöpolitiken i Europa. Vi sympatiserar med tanken att man skall ställa höga krav på miljöhänsyn. Vi instämmer även i att Sverige bör spela en pådrivande roll när det gäller regeln om högsta tillämpade ambitionsnivå. En gemensam hög nivå skulle ju ge lika villkor för alla företag. Det är nämligen enligt vår mening viktigt och nödvändigt att svenska företag kan konkurrera på lika villkor som övriga företag på den europeiska marknaden. Det oroar mig däremot om Sverige i sin iver att behålla sitt rykte som föregångare i miljöfrågor, ensidigt skärper skatter och miljöavgifter och därigenom jagar svenska företag ut ur landet. Skärpta krav kan accepteras, men de måste implementeras samtidigt i hela konkurrensområdet, dvs. inom Gemenskapen. Om en skillnad i produktionskostnaderna ger upphov till att företag flyttar sin tillverkning, eller väljer att investera i länder eller områden, där det blir ekonomiskt mer fördelaktigt, kan vi tappa hela fördelen av en förmodad snabbare ekonomisk tillväxt i vårt land. Och det vill väl ingen, antar jag. Följden kan i stället bli att vi exporterar nedsmutsningen till något annat land i Europa men importerar varorna. Det kan då i stället totalt sett bli en försämring. En annan sak som har fått orimliga proportioner, men som egentligen är en skitsak, om uttrycket tillåts, är alkoholmonopolen. Jag delar inte majoritetens uppfattning att de måste behållas, men jag tänker inte nu och här argumentera mot dem av alkoholpolitiska skäl. Jag vill i stället vända mig mot inställningen att monopol kan vara konkurrensneutrala. Det är principiellt en intressant fråga. Ordet i sig självt betyder ju diskriminering. Att påstå att monopol inte är diskriminerande är som att påstå att en cirkel inte är rund. Ingen tror väl på fullt allvar att ett inköpsmonopol klarar att hantera alla hugade spekulanter till den svenska marknaden lika. Små och stora leverantörer har ju så olika preferenser. Min gissning är att det allra första målet i EG domstolen kommer upp omedelbart. En fransk vinexportör blir nekad tillträde till Sverige, trots att det finns köpare och säljare som kommit överens om en affär. Jag tycker att det är litet förnedrande att stå med byxorna nere och istadigt behöva påstå att Vin & Sprit är konkurrensneutralt. Det vore mera rakt och rejält att avstå från en så befängd motivering och i stället ange det egentliga skälet, nämligen att vi förespråkar en restriktiv alkoholpolitik, därför att vi har omyndigförklarat svensken i detta avseende. Han klarar inte det som är självklart för alla andra i Europa. Det måste kännas besvärligt att behöva föra fram sådana tankar, speciellt för ministern som är moderat. Herr talman! Det sista som jag vill beröra i mitt anförande är behovet av information till allmänheten. Under mina debatter och informationsaftnar om EG runt om i landet, har jag kommit till slutsatsen att behovet av information är gigantiskt. Det ankommer på alla partier och deras organisationer att sprida information om EG. Det förekommer alldeles för mycket vinklade eller felaktiga påståenden. Hur skall folk kunna ta ställning? Många säger att om de skulle fatta sitt beslut enbart mot bakgrund av vad som skrivs i pressen skulle de rösta nej. Jag ser därför fram mot en allsidig och neutral information till hushållen, av den typ som Europaministern beskrev under den förra debatten -- neutral information som är populär och lättläst, där fördelarna vägs mot nackdelarna och ger människorna själva tillgång till hela informationen och därmed gör det möjligt för dem att själva fatta ett rationellt beslut. Många är rädda för t.ex. bristen på inflytande. Många är bekymrade för regionalpolitiken, överdrivet många detaljbestämmelser, neutraliteten, gemensam valuta, försvar och säkerhetssystem, polisen osv. Det finns bara ett sätt att komma förbi detta problem, och det är att informera. När man har alla fakta i målet är valet enkelt. Ulf Dinkelspiel vet det. Jag vet det. Ingvar Carlsson vet det. Men vet Svensson det?

Herr talman! Det känns givetvis litet underligt att vara den enda talaren i dagens debatt som ger uttryck för en del av de åsikter som har den starkaste ställningen i den svenska opinionen. Och detta skall nu ske också inför förhandlingarna med EG som har påbörjats. Det inledningsanförande som hölls håller, såvitt jag kan begripa, dörren öppen för reträtter på samtliga de områden där krav har framförts. Splittringen mellan politiskt etablissemang och folkopinion är inget unikt för Sverige. området visar att skepticismen efter Maastrichtfördraget om vart Europa är på väg är utbredd i flera EG-länder. Jag tillhör dem som ganska ofta är ute i landet och deltar i debatter om EG-frågan. Jag möter ingen som förnekar det utmärkta i att de stora länderna i Europa bedriver ett samarbete som syfter till att förhindra att de råkar i krig med varandra. Men samtidigt vet man också att Sverige under lång tid just lyckats undvika krig genom att inte ingå i några allianser med stormakter i vårt närområde. Man konstaterar också att den blodiga uppgörelsen i Jugoslavien inte har kunnat undvikas, trots att EG har funnits. Alltför få europeiska politiker lyssnade på dem som varnade för utvecklingen på Balkan när konflikten trappades upp. Det finns också de som frågar om EG nu inte håller på att bygga upp en militär organisation som kan bli något helt annat än en fredsorganisation? Europa, bedrivs en verksamhet som går ut på att man i stort sett utan offentlig debatt skall stärka det militära samarbetet i syfte att öka EG/EU:s styrka också på militärteknologins och vapenhandelns område. Brittiska forskare hävdar att det inom det västeuropeiska militära forsknings och utvecklingsprojektet EUCLID, European Cooperation for the Long Term in Defense, drivs omkring 25 olika militära projekt. NATO har för sin del beslutat att detta IEPG-samarbete skall upplösas och att EUCLID-programmet ställs under WEU:s kontroll. WEU:s högkvarter skall flyttas från London till Bryssel, där både NATO och EG har sina högkvarter. Man kan ju undra vad det är för en fredsorganisation som ägnar denna stor energi åt att under sekretess stärka sina positioner på militärteknologins och vapenhandelns område. Det finns anledning att ställa frågan om EG verkligen är det stora fredsprojektet eller om andra mål nu håller på att komma in i bilden. I en frispråkig intervju i Svenska Dagbladet i somras sade Willem van Eekelen, WEU:s generalsekreterare, att Sverige måste acceptera ett gemensamt försvar i Europa. Han förutsatte också att WEU och EU skulle smälta samman mot slutet av 90-talet. Hela världen är WEU:s område för ingripanden, sade van Eekelen. När det gäller försvar av viktiga intressen som oljeleveranser från Persiska viken, skall WEU-styrkor i framtiden kunna gripa in. Vilka möjligheter kommer Sverige att ha att stå utanför äventyrliga och oönskade militära projekt när man väl en gång gett sig in i leken? Det är ju känt att enligt EG:s avi om Sverige sägs det att EG bör söka bindande försäkringar om att Sverige är berett att uppfylla sina förpliktelser på det försvarspolitiska området. Maastrichtbestämmelserna om utrikes och säkerhetspolitiken slås följande fast: ''Medlemsstaterna skall aktivt och förbehållslöst stödja unionens utrikes och säkerhetspolitik i en anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet. De skall avstå från varje handling som strider mot unionens intressen.'' Det står visserligen i artikel J8 att nödvändiga beslut för att definiera och genomföra den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken i princip skall vara enhälliga. Men samtidigt gjorde konferensen en särskild förklaring att om vissa beslut i utrikes och säkerhetspolitiken skall fattas enhälligt, skall medlemsstaterna försöka undvika att hindra ett enhälligt beslut. Det betyder alltså i klartext att minoriteten skall böja sig för majoriteten också i dessa frågor. Om man har anslutit sig till ett sådant avtal, måste man rimligen vara så nära en militär allians att det endast är formaliteter som skiljer från ett medlemskap i Västeuropeiska unionen. Jag vill framför allt fråga följande: Vilka undergörande argument skall den svenska regeringens företrädare använda för att hävda att svensk trupp inte skall delta i gemensamma aktioner? Särskilt Socialdemokraterna, här representerade av Mats Hellström, och Centern, här representerad av Pär Granstedt, bör ha ett bra och övertygande svar på den frågan, särskilt som de, som jag uppfattar det, har stått för tungdpunkten i riksdagens formulering om alliansfrihet syftande till neutralitet i krig i vårt närområde. Några avgörande skäl för att överge alliansfriheten syftande till neutralitet i krig, anser jag hittills inte har redovisats. Enligt den svenska regeringsformens portalparagraf skall all offentlig makt i Sverige utgå från folket. Sverige har ett parlamentariskt styrelseskick, där den offentliga makten utövas under lagarna, och där riksdagen stiftar lag. Folkstyret utövas också genom den kommunala självstyrelsen. Med ett EG EU har beslutat annorlunda. Riksdagen upphör därmed att vara ensam lagstiftare i landet. I EG/EU har kommissionen i det närmaste monopol på initiativrätten till motsvarigheten till våra lagar, och besluten fattas av Ministerrådet, ofta utan offentlighet. EG:s motsvarighet till våra lagar står över den inhemska lagstiftningen. Enligt domar utfärdade av EG-domstolen, kommer vår grundlag att bli en femterangslag under EG:s regelverk. Över våra grundlagar står EG-traktaterna, EG EG:s kommissionärer och EG-domstolens domare skall i sitt handlande vara helt oberoende av sina hemländers regeringar. Hur offentlighetsprincipen och meddelarfriheten, som vi har ansett vara en hörnsten i det demokratiska systemet i Sverige, skall kunna bevaras vid ett EU-medlemskap har hittills inte kunnat redovisas. Om detta problem förs också en intensiv debatt i vårt land. Inom ett växande fält av politiken kommer lagstiftningen vid ett medlemskap endast marginellt att kunna påverkas genom allmänna val i Sverige. Därmed kommer principen om att all offentlig makt i Sverige utgår från folket att förändras och få ett helt annat innehåll. I Sverige, lika väl som i andra medlemsländer, urholkas givetvis det nationella självbestämmandet, demokratin och parlamentarismen. Den s.k. eouroskleros som vi talade om för 10--15 år sedan skall bekämpas. Det innebär naturligtvis att lokala och regionala folkopinioner samt nationella politiker, som ju anses utgöra bromsklossar för utvecklingen beträffande de fyra friheterna, skall få ett reducerat inflytande. Då är det orimligt att samtidigt påstå att folkstyret skall behållas intakt. Ute i kommunerna i Sverige börjar nu oron växa. I Kommunförbundets skrivelse till regeringen inför medlemskapstalet den 2 februari kritiseras regeringen för ett odemokratiskt arbetssätt beträffande EES-avtalet. Kommunförbundet skriver: ''Den pågående utredningen om statsförvaltningen och EG förutsätts särskilt överväga hur kommunernas möjligheter att delta i beredningsarbete och samrådsförfarande kan tillgodoses.'' Egentligen är det, tycker jag, otroligt att sådana självklarheter skall kunna utformas som påminnelser av det här slaget. Det s.k. demokratiska underskottet är, förutom frågan om alliansfriheten, det viktigaste skälet till att vi nu säger nej till ett medlemskap i EG/EU. Skulle de nuvarande förhållandena när det gäller folkmaktens utövande i EG radikalt ändras som ett resultat av den diskussion som pågår i Europa, kan en ny situation givetvis uppstå. Skulle också i övrigt helt andra förutsättningar uppstå i framtiden, kan givetvis frågan om en ny hållning till ett i vår konstitution reglerat samarbete i Europa uppkomma. Mer erfarenheter kan då också ha vunnits av ett omförhandlat EES-avtal eller av ett fortsatt frihandelsavtal och andra avtal i Europa. Vi anser att Sverige nu bäst bidrar till demokratiseringen av det europeiska samarbetet genom att stå utanför den europeiska unionen. Slutligen, herr talman, några ord om den ekonomiska utvecklingen i EG och i vårt land. Den ekonomiska politiken i EU har en starkt monetaristisk prägel. Hittillsvarande ekonomiska politik har lett till en ökande arbetslöshet. För närvarande rör det sig om en ökning med 1 miljon nya arbetslösa per år. Några ekonomer varnar för att det, om den här utvecklingen fortsätter, under närmaste åren kan bli en ökning med 2 miljoner nya arbetslösa per år. En sådan ekonomisk politik är givetvis ohållbar. På den inre marknaden är det stordriften och den ökade effektiviteten som skall stå för huvuddelen av tillväxten. Enligt min mening fungerar detta enbart om de ökade resurserna i stor skala används till kampen mot arbetslösheten. Någon sådan politik finns för närvarande inte inom EG. Där är det de s.k. konvergensvillkoren som är de överordnade principerna och som skall bana väg för den monetära unionen. Om alla EG-positiva profetior vore sanna, borde enskilda företag nu sprudla av optimism och investeringsvilja. I stället är det nedskärningar, varsel, avskedanden och konkurser som dominerar bilden. I del 1 på s. 32 i EES-propositionen redovisas att en marknad på mer än 12 miljarder kronor per dag eller 4 500 miljarder kronor per år öppnar sig för de svenska företagen i EG-området. Det här utgör en del av de skönmålningar som ideligen görs av vårt förhållande till EG. Men frågan är hur stor del av denna upphandling som egentligen ligger ovanför de s.k. tröskelvärden som gör att man tvingas lägga ut anbud i hela EES området. Det borde en handelsminister som Ulf Dinkelspiel veta. Hur stor del av den svenska marknaden kommer i själva verket att förloras till utländska företag? I dag vet vi t.ex. beträffande den rälsproduktion som byggs upp i Luleå att produkterna förmodligen inte kommer att kunna säljas till Banverket i Sverige, utan man får försöka sälja någon annanstans. Banverket föredrar väl att göra sina inköp nere i Europa. Finns det några bedömningar av dessa hot? Också det borde en handelsminister veta. En analys av EES-avtalets verkliga konsekvenser för landets näringsliv har väl regeringen gjort. Det vore tacknämligt om det gick att få en kort redogörelse för en sådan konsekvensanalys.
Herr talman! Jag reagerade när Bengt Hurtig tog upp den i och för sig viktiga och svåra frågan om EG-domstolens ställning. Det är givet att den är en av de frågor som vi vid ett medlemskap har skäl att noga bedöma. Det gäller bl.a. den suveränitet som vi ger ifrån oss. Men man kan inte uttrycka sig på det sätt som Bengt Hurtig uttryckte sig på, om man vill göra anspråk på trovärdighet. Bengt Hurtig säger att den svenska grundlagen kommer på, om jag minns rätt, femte plats i rangordningen efter EG-regler o.d. Men då tror jag mig kunna konstatera att det med det sätt på vilket EG-domstolen arbetar, enligt de kriterier som man utgår från, inte alls förhåller sig på nämnda sätt. Just eftersom frågan om EG domstolens ställning är en viktig och svår fråga för oss, besökte EES-utskottet i förrgår just EG domstolen. Jag tror att jag vågar säga, och jag utgår då inte bara från det besöket utan också från tidigare gjorda studier av domstolens arbete, att det förhåller sig tvärtom. Skulle det vid en tvist som går vidare till EG-domstolen vara så, att en EG-regel så att säga står mot ett lands grundlag, vore det konstigt om EG-domstolen skulle döma till förmån för den här enkla EG-regeln och inte till förmån för de grundlagar som det är en av EG-domstolens uppgifter att hävda i fråga om rättighetssystemet i Den slutsatsen tror jag att man drar, om man studerar det sätt på vilket EG-domstolen faktiskt arbetar. EG-domstolen har ju att ta hänsyn till rättstraditionerna i de olika länderna. Det finns inte någon sorts statiskt paket som är EG-rätt, så på den punkten har Bengt Hurtig definitivt fel. Bengt Hurtig bygger upp sitt skräckscenario på försvarsområdet med utgångspunkt i falska citat. Det måste jag säga. Han bygger upp hela den här hotbilden -- att vi tvingas in i någonting -- på något som är direkt felciterat ur EG-kommissionens avi till Sverige, som inte alls handlar om att vi skall tvingas in i någon försvarsdimension. Den tolkning som såväl vi som de flesta andra i Sverige har gjort av vad Maastrichtfördraget innebär -- det tvingar alltså inte in någon i ett försvarssamarbete -- bekräftas av det beslut som fattades i Edinburgh. Där klarläggs den saken mycket tydligt. Inget land tvingas alltså genom Maastricht in i ett försvarssamarbete. Detta klarläggs mycket tydligt och i allmängiltig form i det beslut som har specifik inriktning på Danmark. Det är således med hjälp av felaktiga citat som Bengt Hurtig kan måla upp sin skräckvision. Vi i Sverige bestämmer dock själva om vår säkerhetsoch försvarspolitik. Och Sverige kommer att fortsätta att självständigt besluta, också som medlem i EG, om vårt lands försvarspolitik.
Herr talman! Jag citerade ordagrant ur avisen i fråga. Där står det faktiskt: Kommissionen rekommenderar att man inom ramen för anslutningsförhandlingar bör söka särskilda och bindande försäkringar från Sverige angående landets politiska vilja och rättsliga kapacitet när det gäller att uppfylla sina förpliktelser på detta område. För översättningen svarar Utrikesdepartementets handelsavdelning. Jag kan inte anse att detta citat på något sätt skulle vara vilseledande. När det gäller situationen för den svenska lagstiftningen, och för övrigt gäller motsvarande också för andra länders lagstiftning, finns det en särskild grundlagsutredning som jobbar med de här frågorna. Vi hoppas naturligtvis att man skall lägga fram ett betänkande, där dessa frågor närmare analyseras. Vi får då anledning att återkomma till den debatten. När det gäller en rad domar i EG-domstolen har faktiskt den nationella lagstiftningen satts ur spel, till många EG-politikers stora förvåning.
Herr talman! Först några ord beträffande citatet i Bengt Hurtigs huvudanförande. Det som Bengt Hurtig citerade i sitt inlägg nyss var dock -- det kan var och en kontrollera mot vad vederbörande hört med egna öron och mot protokollet -- något annat än det som han citerade i huvudanförandet, där han talade om att vi skall ha bindande försäkringar och försvarssamarbete och inte om bindande försäkringar, som man önskar från EG kommissionens sida, om neutraliteten. Bengt Hurtig vet säkert lika väl som alla andra att det han nyss citerade har bäring på Schweiz och Österrike. Man har i stort sett samma formuleringar när det gäller alla neutrala länder. Det har att göra med de speciella rättsliga förankringar som neutraliteten i Österrike har. Men det hindrar inte på något sätt Sverige att bibehålla sin militära alliansfrihet.
Herr talman! Min formulering var att det, med det system som man bygger upp i Maastrichtfördraget, kommer att bli ett moraliskt och politiskt dilemma för Sverige att säga nej när det verkligen blir fråga om någon typ av militär insats. Det dilemmat hamnar vi naturligtvis inte i om vi inte ansluter oss till Maastrichtfördraget. Vad jag ställde en fråga om, och den har jag för övrigt inte fått något svar på, gällde: Hur kommer man inför en eventuell svensk socialdemokratisk regering att argumentera för att motivera att just svenska soldater i så fall skall stå utanför en eventuell militär aktion?

Herr talman! För drygt en vecka sedan, den 1 Jag hade då äran och glädjen att inför EG:s medlemsländer redovisa vilka utgångspunkter vi har för förhandlingarna med EG och vilka mål vi har ställt upp för förhandlingarna. Det var en historisk dag. Jag kan gärna hålla med Mats Hellström om att vi därmed gick in i den kanske viktigaste förhandlingen för Sveriges del i modern tid. Därmed togs också ytterligare ett steg på vägen mot de mål som uppställdes i den regeringsförklaring som regeringen avgav vid sitt tillträde i oktober 1991, nämligen att föra Sverige fullt ut i det europeiska samarbetet genom ett svenskt medlemskap i EG. Det är ett mål som också riksdagen upprepade gånger har ställt sig bakom med en mycket stor majoritet. Reaktionerna på det svenska anförandet i Bryssel var överlag mycket positiva. Som jag ser det är det en stor styrka att vi nu har lagt fast våra mål i förhandlingarna, och detta med mycket stor konkretion. Vi har också angivit omistliga svenska värden, som vi inte avser att rucka på. Detta har skett i bred politisk enighet. Detta inger styrka, och det inger respekt hos våra förhandlingspartner. Herr talman! Det gångna året har för svensk del inneburit både framgångar och besvikelser på integrationsfronten. Låt mig först säga några ord om EES-avtalet i det sammanhanget. Det var en obestridlig och stor framgång när vi i maj förra året i Portugal kunde underteckna EES avtalet. Därmed hade vi nått fram till en överenskommelse om det utan jämförelse största frihandelsavtalet och mycket mer. I praktiken rör det sig om ett deltagande i EG:s inre marknad, omfattande alla EG och EFTA-länder, drygt 350 Det var ett bakslag att det schweiziska folket sedan sade nej till EES-avtalet i en folkomröstning. Vi befinner oss nu i ett skede där vi måste göra de tekniska anpassningar av avtalet som är nödvändiga för att avtalet skall kunna träda i kraft utan Schweiz. Det arbetet pågår. Vi har kommit långt i arbetet. Många frågor har lösts och ett förhandlingsprotokoll är i det närmaste klart. Men arbetet kompliceras av att vissa EG länder begär kompensation för det bortfall som Schweiz utgör. Det är en ståndpunkt som EFTA länderna i gemen icke anser berättigad och en ståndpunkt som uppenbarligen också delas av många på EG-sidan. Läget inger bekymmer. Det ligger fara i dröjsmål. Men jag har ändå förhoppningar om att vi inom den närmaste tiden skall kunna komma fram till en överenskommelse, så att avtalet skall kunna sättas i kraft under detta år. Siktet är fortsatt inställt på halvårsskiftet. EES-avtalet är ett viktigt avtal i sig, men det är också ett viktigt avtal för Europa. I ett läge där integrationsarbetet har präglats av bakslag på andra håll, och Europa är konfronterat med en rad ekonomiska svårigheter, är det viktigt att vi gör framsteg på de fronter där framsteg ligger inom räckhåll. EES-avtalet vore en obestridlig framgång för det europeiska integrationsarbetet i stort. Till frågan om medlemskap. Det var en stor framgång när den europeiska gemenskapen vid sitt toppmöte i Edinburgh i december öppnade vägen för en utvidgning av Gemenskapen, när de klart sade ja till förhandlingar med intresserade EFTA länder om medlemskap. Det är också en obestridlig framgång att vi nu har en gemensam tidtabell för förhandlingarna. Både EFTA-länderna och EG har siktet inställt på medlemskap 1995. Beslutet i Edinburgh visar också att det finns en grundläggande vilja att inte bara utvidga Gemenskapen, utan att också på så sätt stärka Gemenskapens inre samarbete och även göra Gemenskapen bättre skickad att klara de utmaningar som man möter på andra håll, i förhållande till Central och Östeuropa och i förhållande till resten av världen. Nu börjar det vardagsnära förhandlingsarbetet. Det kommer att vara mödosamt, och det kommer att vara tidskrävande. Men vi har goda utsikter, trots detta, att nå ett gott förhandlingsresultat. För det första kommer vi väl förberedda till förhandlingarna genom ett omfattande förberedelsearbete internt och genom omfattande kontakter med EG-sidan. För det andra har vi klart formulerat våra förhandlingsmål, och vi har gjort detta med konstruktiva bidrag från många håll, inte minst från socialdemokratiskt håll. För det tredje skall vi slåss för våra intressen. Vi skall hårt bevaka att de förhandlingsmål som vi har uppställt kan uppnås i förhandlingarna. Nu står sakfrågorna i fokus. Ambitionen är att komma fram till ett bra förhandlingsresultat, ett förhandlingsresultat som kan godkännas av det svenska folket i den folkomröstning som skall följa på avtalet. Det är där avgörandet ligger. Det är sist och slutligen det svenska folket som har att säga ja eller nej till svenskt medlemskap i EG/EU. Herr talman! Förhandlingsmålen är förvisso viktiga. Som jag sade kommer vi att göra allt vi kan och vad som står i vår förmåga för att slå vakt om de intressen som vi har att bevaka i de förhandlingar som nu förestår. Men vi får för den skull inte glömma de långsiktiga målen: Vilket slags EG vill vi skapa? Vilket slags Europa vill vi medverka till att skapa? I mitt anförande i Bryssel förra veckan angav jag några hållpunkter för detta arbete. Låt mig nämna några av dem. 1. Att förverkliga visionen om ett enat Europa som lever i fred, välstånd och social rättvisa, som visar öppenhet för sina grannländers behov och som är medvetet om sitt internationella ansvar. 2. Att medverka i arbetet på att bygga upp en ny europeisk freds och säkerhetsordning. Förutsättningarna för detta är i dag betydligt bättre än kanske någonsin tidigare under efterkrigstiden. 3. Att medverka i en europeisk union som är generös mot omvärlden. Central och Östeuropa intar här en central plats. Det är en uppgift för EG länderna, för de västeuropeiska länderna att på allt sätt bistå de central och östeuropeiska länderna i deras utveckling mot demokrati och marknadsekonomi. Det är också fråga om att visa öppenhet mot omvärlden i övrigt, att tillgodose utvecklingsländernas behov, att se till att handel och bistånd, miljö och utveckling går hand i hand i vår strävan att bekämpa fattigdomen och främja utvecklingen. 4. Vi måste också med gemensamma krafter bekämpa arbetslösheten och stimulera ekonomisk återhämtning. Det finns inga nationella lösningar på europeiska problem. Det gäller det ekonomiska området och det gäller många andra områden. 5. Vi vill medverka i arbetet att bygga en ekonomisk och monetär union. Det senaste halvårets turbulens på valutamarknaderna har snarast understrukit vikten av ett förstärkt samarbete på det ekonomiska och monetära området. Det är en fråga om en gradvis utveckling av samarbetet, en utveckling steg för steg. Ett slutligt svenskt ställningstagande avseende övergången från det andra till det tredje steget i den ekonomiska och monetära union, som skisseras i unionsfördraget, kommer att göras i ljuset av den fortsatta utvecklingen och i enlighet med bestämmelserna i unionsfördraget. Så, herr talman, kan vi gå från område till område: miljö, regionalpolitik, jordbruk, sociala områden, för att bara nämna några. På alla dessa områden ökar behovet av internationellt samarbete. Sverige har en naturlig plats i den kretsen, inte minst för att kunna påverka utvecklingen i den omvärld som vi själva är så beroende av. Herr talman! För att sammanfatta kan jag säga att jag ser fem centrala uppgifter ligga framför oss under de närmaste åren på den europeiska integrationspolitikens område. För det första skall vi säkerställa EES-avtalets ikraftträdande. Detta är en fråga för de närmaste månaderna. För det andra skall vi med utgångspunkt i de förhandlingsmål som redovisades i Bryssel den 1 februari uppnå ett gott resultat i förhandlingarna med EG om medlemskap. För det tredje skall vi i samverkan med andra länder bistå de central och östeuropeiska länderna i deras utveckling mot demokrati och marknadsekonomi. För det fjärde skall vi forma en politik för framtiden som gör Sverige väl skickat att inta platserna och att agera pådrivande i gemenskapens medlemskrets utifrån våra värderingar och utifrån våra intressen. För det femte skall vi verka för en fortsatt bred parlamentarisk och medborgerlig uppslutning kring målen för vår Europapolitik. Jag tycker, inte minst från den synpunkten sett, att de inlägg som gjorts här i debatten i dag både från Socialdemokraterna och från Ny demokrati är uppmuntrande. För det sjätte skall vi genom en bred och omfattande informationsverksamhet bidra till ökad information, ökad kunskap, ökat intresse och till en intensivare debatt kring integrationsfrågorna. Informationsverksamheten kommer att intensifieras och särskilda konsekvensanalyser kommer att göras med sikte på att utvärdera fördelarna och nackdelarna med ett medlemskap. Jag kan försäkra att regeringen för sin del inte kommer att spara några som helst ansträngningar för att förverkliga dessa mål. Vi kommer också fortlöpande här i riksdagen, i riksdagens olika organ och för allmänheten att så utförligt som någonsin är möjligt redovisa läget i och utgången av förhandlingarna, i linje med de svenska traditioner vi står för och i linje med den offentlighetsprincip som är en omistlig del av vårt svenska samhälle. Herr talman! Frågan om svenskt medlemskap i EG/EU är en ödesfråga för Sverige. Därför krävs det också en nationell samling.

Herr talman! Ett av de områden där förhandlingen skall starta allra tidigast är jordbrukspolitiken. Om jag har förstått tidningarna rätt kommer jordbruksministern att fara till Bryssel nästa vecka. Vi har också i EG-delegationen fått en mer allmän föredragning av jordbruksministern om den förhandlingen. Jag skulle vilja få min oklarhet röjd av Ulf Dinkelspiel på en viktig punkt. Vi socialdemokrater menar ju att vi skall se till att så mycket som möjligt av vår avreglering skall behållas i EG. I vissa avseenden går det inte, men när det gäller områden där vi har kommit i balans finns det inget skäl att gå in i en ny reglering -- en reglering som avser att förhindra och motverka överskott. Vad gäller mjölken har vi i Sverige kommit i balans genom vår avreglering. Varför skulle vi då gå in i en gårdskvotering? Det är ett system som har gisslat konsumenter och bönder utomlands, där man efter hand kapitaliserar mjölkkvotens värde i gårdarna. I Canada kostar mjölkkvoten åtta gånger mer än en ko. Detta är hopplösa system, som stänger ute ungdomar och andra. Vi kan i stället säga att vi får ta ett nationellt produktionsutrymme, dvs. en nationell kvot. Så länge vi med marknadsmekanismerna håller oss i balans skall vi inte behöva gå in i ett snårigt, hopplöst system som många inom EG själva är utomordentligt förtvivlade över att en gång ha givit sig in i. På denna punkt har vi inte fått något bra svar från jordbruksministern. Svaret har varit alltför allmänt hållet. Regeringen kräver heller inga kvoter i det tal vid förhandlingsöppningen som Ulf Dinkelspiel höll för någon vecka sedan i Bryssel. Det är bra, men hur kommer man nu att förhandla? Kommer man att ta till sig de krav som vi socialdemokrater har ställt om att försöka se till att vi får en viss erkänsla för den avreglering vi har genomfört? EG självt går ju i sin s.k. MacSharry-plan i samma riktning för att avreglera jordbruket. Då borde vi försöka se till att inte i onödan gå in i gammaldags regleringar som vi har sluppit här hemma. Den konkreta frågan gäller på vilket sätt regeringen tänker förhandla om mjölken.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, som Mats Hellström säger, att vi från svensk sida avser att så snart som möjligt bli en fullvärdig del av gemenskapens jordbrukspolitik. Det är ett förhandlingsmål som vi har formulerat gemensamt. Det är också vår avsikt att under tiden fram till det att Sverige blir medlem av EG bevara de bästa inslagen i den svenska jordbrukspolitiken. Det gäller de inslag som siktar till att reducera överskott där överskott inte är påkallade och att minska kostnaderna för en missriktad jordbrukspolitik för det svenska samhället. Jag vill gärna säga att jag känner mig ganska förvissad om att svenskt jordbruk är konkurrenskraftigt inom många sektorer på en utvidgad europeisk marknad. Det är inget självändamål att se till att vi inte har ett överskott inom alla sektorer när vi går in som medlem i EG. Det är viktigt att vi slår vakt om och helst utvecklar vår konkurrenskraft på de områden där vi är konkurrenskraftiga, för att dra fördel av den marknad som öppnas genom ett svenskt medlemskap i EG. Det kan gälla såväl jordbruket som livsmedelsindustrin. Dessa principer kommer också att bli styrande för hur vi behandlar frågan om mjölkkvoter, frågan om trädesläggning och liknande frågor i förhandlingarna med EG. Det är vår avsikt att på alla sätt verka för att Sverige får tillgodoräkna sig fördelarna av de insatser som har gjorts för att effektivisera och rationalisera det svenska jordbruket, och för att nedbringa överskotten där de inte är påkallade. Exakt hur detta skall göras -- när det gäller mjölkkvoterna eller andra områden -- får diskuteras vidare i förhandlingarna. Jag kan förutskicka att det i riksdagens EG-delegation kommer att föras fortsatta samtal med sikte på att lägga fram exakt hur vi skall behandla frågan om kvoter och liknande. Detta görs i ljuset av de forsatta samtal som kommer att föras med EG under de närmaste månaderna. Den frågan återstår att i detalj reglera.
Jag tackar Ulf Dinkelspiel för svaret, men jag tycker inte att det var särskilt klarläggande när det gäller den stora och viktiga konkreta frågan. Mjölkproduktionen är en väsentlig del av det svenska jordbruket. Italien har såvitt jag vet aldrig accepterat att över huvud taget gå in i CAP:s mjölkkvot. Man har inte brytt sig om att införa mjölkreglering. Vi skall kanske inte alltid tillämpa italienska modeller, men det visar att den gårdsreglering man har inom EG inte slaviskt måste följas för att EG:s system skall fungera. Det kan fungera mycket väl om Sverige fortsätter sin avreglering, så länge vi klarar att med vanliga marknadsmekanismer, som fungerar på andra områden, hålla oss i balans. Jag vill varna för att söka en uppläggning. Det har inte Ulf Dinkelspiel gjort i det här anförandet. Men det framkommer ibland från regeringens sida i debatten att Sverige skulle gå med i EG med ett överskott och därmed tror man att landet skulle komma in på en större marknad. Sverige kommer inte att ha en chans att vara konkurrenskraftig på enkla bulkvaror i EG. Det är en felsyn att tro att Sveige kan konkurrera med t.ex. vete på lång sikt. Det finns på sina håll gårdar i Skåne som kan det, och det är utmärkt -- men det går inte i stort sett. Sverige kan ha en möjlighet att konkurrera i EG med nischprodukter, dvs. förädlade livsmedel som bygger på starka miljö och hälsokvaliteter. På alla andra områden där frihandeln har fungerat har Sverige gått från att exportera råvaror till att exportera förädlade varor. Det gäller på skogens område, järnets område osv. På jordbrukets område har regleringarna utgjort ett hinder. Det är inte med råvaran, bulkvaran, utan med förädlade livsmedel som vi kommer att kunna konkurrera på den stora konsumentmarknaden i Europa. Jag hoppas att det verkligen blir regeringens inriktning.
Herr talman! I det anförande jag höll i Bryssel den 1 februari sade jag, just med en sidoblick på vad som har gjorts inom ramen för det svenska reformprogrammet för jordbruket, att med utgångspunkt i jämförbara EG-åtgärder har det svenska programmet givit resultat i form av balans inom animaliesektorn samt minskat spannmålsöverskottet. Detta bör tillgodoräknas oss i förhandlingarna, t.ex. vid beräkningarna av basarealer för stödåtgärder och vid fördelningen av väl avpassade nationella produktionsvolymer för t.ex. mjölk. Villkoren för animaliesektorn i sin helhet kräver en grundlig genomgång. Herr talman! Det är dessa mål som kommer att bli styrande för vår hantering av dessa frågor i förhandlingarna. Enligt min mening är den helt avgörande frågan hur vi på bästa sätt skall kunna nå de mål som vi har ställt upp inom olika sektorer, inte minst inom mjölksektorn. Vilka instrument som skall användas för att uppnå de målen är i och för sig viktiga men ändå av underordnad betydelse. Om vi är eniga om målen, Mats Hellström, tror jag också att vi under förhandlingarnas lopp skall kunna enas om medlen.
Herr talman! Vårt parti är i princip anhängare av frihandel och att onödiga handelshinder skall avvecklas. Den delen av EES-avtalet har vi inte riktat någon avgörande kritik mot. Vi diskuterar nu offentlig upphandling, och det är en viktig del av EES-avtalet. I propositionen om EES-avtalet, och för övrigt även i betänkandet, gavs det ett intryck av att en mycket stor marknad för svenska företag skulle öppnas ute i Europa. Jag förstår att man har räknat på den totala marknaden och inte på den marknad som ligger över tröskelvärdena. Man har inte heller redovisat vad konsekvenserna är för den svenska marknaden. Den kommer ju också att bli litet mer öppen, även om den tidigare har varit mer öppen än många andra marknader. Det borde ha varit intressant även för regeringen att bedöma den sammantagna effekten av denna öppning för det svenska näringslivet och de svenska företagen. Om den offentliga upphandlingen totalt sett skall bli billigare i hela Europa, det talas om 10--20 %, måste också de totala intäkterna för företagen bli lägre. Då slås alltså företag ut, med påföljden ökad arbetslöshet osv. Då måste åtgärder vidtas för att ta hand om det problemet. Det är inte säkert att marknaden i sig själv löser den typen av problem. Om problemen blir lösta uppstår samtidigt ökade kostnader i kommuner och för staten. Det beror dels på minskade skatteintäkter, dels på kostnaderna för arbetslösheten. Det vore rimligt att ha gjort någon typ av konsekvensanalys. Jag har inte fått svar på detta ännu.
Herr talman! Bengt Hurtig har tagit upp frågan om den offentliga upphandlingen. Han säger att den marknad som öppnas kommer inte att vara helt tillgänglig för utländska exportörer och konkurrenter. Det är alldeles riktigt. Det gäller i båda riktningarna. Erfarenheten säger i själva verket att det är en relativt begränsad del av den offentliga upphandlingen som kommer exportörer och producenter från andra länder till del. Det kommer att gälla på EG-marknaden, och det kommer att gälla i vårt eget land. Men därifrån till att säga att denna fråga kommer att ha en mindre betydelse eftersom den leder till lägre priser och att företag slås ut är ett enormt hopp. Jag har helt enkelt svårt att hänga med i resonemanget. En av fördelarna med att öppna marknaderna är att man öppnar för konkurrens. Prisstegringarna hålls tillbaka, vilket kan medverka till lägre priser. Det skall vi som medborgare och konsumenter vara glada för. Ja, det här kan leda till att företag slås ut. För det enskilda företaget är detta alltid en oerhörd belastning, inte minst för de anställda. Men alternativet att inte medverka till en internationell strukturrationalisering som gör att de mindre konkurrenskraftiga företagen slås ut och att de mera konkurrenskraftiga företagen får växa och expandera, vore receptet till att undergräva hela näringslivets konkurrenskraft. Herr talman! Den stora styrkan i svensk ekonomi har varit att det svenska samhället, medborgarna och fackföreningsrörelsen har aktivt medverkat i och understött en strukturrationalisering. Jag kan försäkra att öppnandet av den offentliga upphandlingen kommer också att leda till en förbättrad ekonomisk struktur till förmån för konkurrenskraftiga producenter, konsumenter och medborgare.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att sakfrågorna kommer i fokus. Ulf Dinkelspiel sade det också i inledningsanförandet. Det är självfallet bra med lägre priser sett i ett isolerat perspektiv. Vi hoppas naturligtvis att något sådant skall komma alla skattebetalare till del. Sverige har, såvitt jag kan bedöma, en bra konkurrenskraft som har kunnat byggas upp under decenniernas lopp tack vare en bra hemmamarknad. Nu kommer naturligtvis situationen att förändras. När priserna i den offentliga upphandlingen sjunker får naturligtvis den offentliga sektorn mer pengar över. Frågan är hur dessa pengar kommer att användas. Kommer de att användas för att sänka skatterna för höginkomsttagare, delas ut till företagen eller till investeringar? Vilken typ av dynamiska effekter avregleringen kommer att få kommer att ha en avgörande betydelse. Regeringen har inte gjort någon konsekvensanalys av den typ jag efterlyser.
Herr talman! Först och främst konstaterar jag, till min stora tillfredsställelse, att nu erkänner Bengt Hurtig att öppnandet av den offentliga upphandlingen kommer att leda till viktiga välfärdsvinster. Sedan ställer Bengt Hurtig en helt annan fråga som knappast hör hemma i den här debatten, nämligen hur vi bäst skall utnyttja de vinster som vi kan få genom ett förstärkt ekonomiskt samarbete inom ramen för EES och i förlängningen genom ett medlemskap. Det har förvisso gjorts olika försök att göra beräkningar av konsekvenserna av ett EES-avtal. Det har gjorts i långtidsutredningen och i en mängd fristående studier i Sverige och i andra länder. Ett problem i sammanhanget är att det är mycket svårt att kvantifiera resultaten, inte att kvalificera dem. Jag har icke sett någon studie som inte pekar på att EES kommer att leda till välfärdsvinster. Ett mått på detta var att man i en studie -- jag har glömt exakt vilken det var, men det var en brittisk studie om jag inte missminner mig -- pekade på välfärdsvinsterna. Ökningen av bruttonationalprodukten kunde beräknas bli 5 %. Jag tror att man skall ta alla siffror av den här typen med en nypa salt. Men det är obestridligt att det kommer att leda till fördelar för ekonomin. Därmed borde vi kunna vara eniga om att vi från svensk sida på allt sätt bör medverka till en frigörelse av den offentliga upphandlingen till förmån för konsumenterna och för medborgarna.

Herr talman! Jag konstaterar att min uppfattning och Ulf Dinkelspiels uppfattning i stora stycken är gemensam. Det är inte särskilt mycket som skiljer, förutom i fråga om alkoholmonopolen. När det gäller jordbruket ställde jag en fråga om hur man skall lösa problemet med kostnadsdifferenser. I ett jordbruk av den typ som CAP innebär har bönderna ett fixerat pris för sin produkt. Det betyder att kostnaderna för att framställa produkten borde vara någorlunda likartat inom marknaderna. Annars är det en chimär att påstå att man har konkurrens på lika villkor. Jag skulle gärna vilja att Ulf Dinkelspiel kommenterade hur man har tänkt att lösa det problemet. Jag konstaterar också med tillfredsställelse att arbetet med att ta fram material och information till hushållen fortgår. Jag vill ställa en konkret fråga. Vi i Ny demokrati har kraftigt betonat behovet av information direkt hem i brevlådan hos Svensson. Nu undrar jag: Håller ministerns tidigare uppfattning att en sådan här folder skall kunna skickas ut till hushållen redan under mars månad?
Herr talman! Christer Windén har ställt två frågor. Den första avser jordbrukspolitiken och hur vi skall göra för att anpassa kostnadsstrukturen så att svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri blir konkurrenskraftiga på den stora europeiska marknaden. Herr talman! Det är min bestämda uppfattning att det svenska jordbruket redan nu är konkurrenskraftigt inom mycket väsentliga sektorer. Som en följd av den omstrukturering som sker kommer det att bli än konkurrenskraftigare på den europeiska marknaden. Det gäller framför allt spannmål. De priser som EG har är betydligt högre än på den svenska marknaden. Jag tror också att detta kommer att gälla inom animaliesektorn, som har kommit i en relativt sett bättre ställning till följd av att den svenska kronan flyter. De utländska priserna har därmed relativt sett blivit högre. Inom en del sektorer finns några skillnader. Regeringen söker nu på olika sätt verka för att minska kostnaderna för jordbruket framför allt genom borttagandet av importavgiften på fodermedel och proteinprodukter samt genom kostnadssänkningar på gödsel. Genom dessa åtgärder, en strukturrationalisering av jordbruket och inte minst genom andra effektiviseringar och besparingar räknar vi med att vi inom både jordbruket och livsmedelssektorn skall gå väl rustade in i ett framtida medlemskap i EG. När det så gäller den andra frågan, som avsåg informationen, vill jag här bekräfta att min avsikt fortsatt är att informationsverksamheten i stort skall intensifieras. Vi skall lägga in en betydligt högre växel från den 1 mars. I samband med detta är det vår avsikt att också distribuera en broschyr till alla svenska hushåll. Den skall redovisa grunddragen i EG:s utveckling och vad EES och EG står för, och inte minst stimulera till fortsatt sökande efter information. I detta sammanhang kan man peka på de olika instrument som regeringskansliet kommer att tillhandahålla för att så långt det är möjligt tillgodose dessa önskemål.
Herr talman! Jag ber att få tacka ministern för svaret. När det först gäller frågan om jordbruket vill jag förtydliga mig. Jag avsåg att jämföra kostnadsnivån, inte att jämföra inlösenpriserna mellan Sverige och EG. Där vet jag att det är en stor skillnad. Det gäller i stället produktionskostnaderna. Möjligheterna för bönderna att få lönsamhet i sin verksamhet ligger naturligtvis i att det finns en acceptabel skillnad mellan kostnaderna och intäkterna. För det andra ser jag beträffande informationen med tillfredsställelse fram emot broschyren. Jag gläder mig åt att programmet kan hållas tidsmässigt.
Herr talman! När det gäller kostnaderna inom jordbruket pekade jag på de åtgärder som vidtas för att minska kostnaderna för framför allt animalieproducenterna. Jag tror att borttagandet av införselavgiften på proteiner kommer att få en mycket stor betydelse i detta avseende. Det kommer att leda till minskade kostnader för en av de viktigaste ingångsvarorna i produktionen. På motsvarande sätt räknar jag med att kostnaderna för gödselmedel också kommer att minska genom de borttagna avgifterna. Detta är en följd av den proposition som regeringen lade fram före årskiftet. I fråga om informationen vill jag som tillägg till vad jag tidigare sade nämna att det förutom den broschyr som skall ut till alla hushåll öppnas telefonslussar. Det kommer att öppnas databanker som alla bibliotek i olika kommuner runt om i landet har tillgång till. Man skall så gott som omedelbart kunna få svar på olika frågor. Telefonslussarnas ambition är att i den mån man inte kan ge svar direkt ge ett svar inom 24 timmar. Dessutom kommer det att ordnas seminarier och andra aktivitetern kring enskilda frågor. Till detta skall läggas de konsekvensanalyser av medlemskap som regeringen har intitierat. De tar sikte på en allmän samhällsekonomisk analys, utrikes och säkerhetspolitiken, välfärden och jämställdheten. De omfattar även miljöområdet och den fråga som bl.a. har berörts i dagens debatt, nämligen suveräniteten och möjligheten att påverka samt frågan om medbestämmanderätt. Detta är frågor som är intimt förknippade med frågan om hur vår demokrati fungerar och hur den bäst skall omsättas i ett vidare europeiskt sammanhang. Också dessa studier, som jag hoppas skall kunna föreligga före årets utgång, kommer att underlätta debatten och ett ställningstagande inför den svenska folkomröstning som, jag upprepar detta, blir avgörande för Sveriges del. Därmed görs hela EG-frågan till en ödesfråga för Sverige.

Herr talman! Folkpartiet är ett parti med en fastlagd och klart och starkt uttalad önskan om ett svenskt medlemskap i den europeiska gemenskapen och i den europeiska unionen. Vi står bakom den svenska deklaration som avgavs i samband med förhandlingsstarten. Jag har förstått att den deklarationen har tillkommit i samtal mellan de fyra regeringspartierna och Socialdemokraterna. Om varje parti självständigt hade fått utforma deklarationen hade den säkert sett annorlunda ut i vissa delar. Om Folkpartiet hade skrivit den självt, hade vi antagligen tryckt mer på kampen mot arbetslöshet, kampen för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor och kanske uttalat mer om kulturens roll i det europeiska samarbetet än vad som nu finns med. Men vi finner deklarationen som sådan vara ett väl avvägt dokument och en lämplig utgångspunkt för de svenska förhandlingarna med Herr talman! Jag är glad att Mats Hellström nu instämmer i det jag har sagt flera gånger här i kammaren, nämligen att förhandlingarna skall styras mer av möjligheten att få de riktiga resultaten än av en tidtabell. Liksom Mats Hellström vill jag erinra om att vi inom riksdagens EG-delegation har fört samtal om hur vi skall lägga upp vårt arbete. Där har vi talat om att offentliga utfrågningar kan vara ett bra instrument. Som liberal känner jag det mycket angeläget att de frågor som handlar om offentlighet, tryckfrihet och sådant blir ordentligt belysta. Jag ser gärna att vi ordnar en delegationsutfrågning i detta ämne. Inom delegationen funderar vi starkt på hur vi skall fördjupa våra kontakter och inhämta kunskaper från olika delar av landet. Vi kommer säkert att inom en nära framtid ordna så att delar av delegationen besöker olika landsdelar för att inhämta kunskaper om vad politiker, företagare, fackföreningsmän, jordbrukare och alla andra tänker och tycker och vilka önskemål de har inför de nu startade förhandlingarna om medlemskap i den europeiska gemenskapen. delegationen har en mycket viktig uppgift i att lyssna till de önskemål som svenska medborgare i alla delar av landet och inom olika yrkesgrupper har, när det gäller vad som bör uppnås i förhandlingarna med EG. Delegationen har också att bevaka att de svenska förhandlarna är väl medvetna om dessa önskemål och genomför förhandlingarna från den utgångspunkten. Herr talman! Det fanns en något mörk underton i det Europaminister Dinkelspiel hade att säga om EES-avtalet och möjligheterna att få det förverkligat. Jag vill understryka att om det inte skulle lyckas, skulle det med all säkerhet innebära en försvagning av svensk ekonomi. Det skulle leda till fortsatta svårigheter för svenskar, inte minst många ungdomar, att arbeta, praktisera och studera i Europa. Jag har flera personer i min bekantskapskrets som redan hade kommit överens med olika arbetsgivare inom EG om att komma i gång med arbete och praktik och som i dag har fått avstå från det, eftersom EES-avtalet inte blev klart den 1 januari som vi hade hoppats tidigare. Det skulle naturligtvis vara än värre om avtalet över huvud taget aldrig kommer till stånd. Jag vill här något beröra orsakerna till den tvehågsenhet, den tvekan och kanske ofta t.o.m. negativa inställning som många medborgare har till EG och integrationen. Först vill jag understryka att den tveksamheten finns också inom EG. Det finns ett intressant uttryck för detta i en bok som skrivits av en herre som heter Jean-Louis Boulanges. Han talar där om den diabolisering av EG som pågår. Han understryker den avoghet och misstänksamhet som många också inom EG känner inför gemenskapens olika organ. Ett uttryck för detta, menar han, var tanken på att det är någons slags komplott, en gigantisk plan, som skulle ligga bakom EG-institutionerna och uppbyggnaden av dem. Det skulle vara någon slags strävan att de skall ta över all samhällelig maktstruktur. Det skulle vara något skumt med institutionerna. Han säger att den här tendensen till federalisering är ett utslag för att staten har drabbats av olika chocker därför att den egentligen inte längre har något fast avgränsat område att verka inom. Han pekar på Tjernobylkatastrofen som ett mycket påtagligt exempel på detta. Med de gränsöverskridande miljöproblem som inte bara den, utan också andra företeelser, förorsakade finns det alltså ett ökat behov av ett samarbete i integrerad överstatlig form menar han. Detta borde väl inte minst stämma till eftertanke hos miljövännerna. De om några borde väl stå upp för ett samarbete i överstatlig form för att hindra att något land i Europa utnyttjar sitt område för att tillåta industrier att skapa olika typer av avfall som via luft och vatten sprider sig till andra länder. Han pekar också på att överstatligheten behövs för att komma till rätta med de multinationella företagen och deras varuspekulation och deras frihet som också har satt stora spår. På ett sätt kan man säga att unionssträvandena syftar till att ta tillbaka någonting av det som går förlorat genom att nationalstaten inte längre är tillräcklig. De skall motverka att den nationella suveräniteten går förlorad. Det är alltså motsatsen till det som Lagerlöf, som en representant för nejsidan, skriver i en artikel där han uttalar att om församlingar i Bryssel och Strasbourg äger möjlighet att rösta ner våra representanter upphävs demokratin. Det kan faktiskt vara precis tvärtom. Demokratin kräver överstatliga beslut. Herr talman! Vi gör kanske själva -- eller har gjort i alla fall -- en del för att diabolisera den europeiska gemenskapen i Sverige. Vi har alltför ofta gjort oss skyldiga till att i onödan ge uttryck för att reformer som i och för sig kan vara nödvändiga, men för många medborgare smärtsamma, tillkommit som ett led i en nödvändig EG-anpassning. Vi måste se till att det blir slut med det. Vi får inte framställa EG som roten till nödvändiga, men för många besvärliga, förändringar i samhällsekonomin. Det är väsentligt att regering och riksdag förpliktar sin inför både EG och svenska folket. Vi måste arbeta för en fördjupad demokrati inom den europeiska unionen. Det innebär att vi vill stärka Europaparlamentet, men även de nationella parlamenten och deras medverkan i integrationsprocessen. Att vi skall verka för ökad öppenhet och insyn innebär att offentlighetsprincipen inte bara skall gälla för Sverige. Vi skall se till att den även kan gälla i övriga Europa. Vi ställer oss bakom kraftfulla krav på miljöpolitik. Det innebär att vi också måste göra rent framför egen tröskel. Vi är inte bäst i alla avseenden. Tyskland har i många avseenden kommit längre i sina krav på miljön än vad Sverige har gjort. Vi måste understryka att de ekonomiska vinsterna av samarbetet skall komma alla till del. Det gäller alla inom den europeiska gemenskapen, men också fattiga länder utanför EG. Vi bör särskilt framhålla att en hög permanent arbetslöshet inom en gemenskap i vilken Sverige ingår är fullständigt oacceptabel. Och vi bör starkt understryka att Sverige inom den europeiska unionen kommer att verka för att unionen river handelsmurar mot varor från Östeuropa och ger Östeuropa ett stöd som kan säkra en demokratisk och ekologisk utveckling. Jag är övertygad om, herr talman, att det är det bästa bidrag Sverige kan ge till freden i vår världsdel och i hela världen.
Herr talman! Jag tror att de här i Sverige som är kritiska till EG-medlemskapet inte betraktar EG:s institutioner som någon form av komplott. Det finns ju fullgoda beskrivningar av hur de har vuxit fram ur strävanden att lösa verkliga problem i Europa. Den framväxten har sina naturliga förklaringar. Jag tycker att det var väsentligt det Hadar Cars sade, att skall man vinna någon framgång i argumentationen för Europa måste man klargöra hur vinsterna skall kunna komma alla till del. Det har nämligen inte varit så i Europa med den utveckling som skett hittills, med 40-50 miljoner människor som EG självt definierar som fattiga, i den meningen att de inte har råd med telefon, TV, en fullvärdig bostad, osv. EG står här inför gigantiska problem. Svenska folket läser ju tidningar, som skriver mer och mer om EG. Häromveckan stod det i Dagens London nu räknar med en tillväxt för hela EG på 0,6 %. Det är någonting annat än de 5 > e% som Ulf Dinkelspiel nyss talade om. Det skulle då vara under det första året sedan den fria marknaden öppnat sig. Bara den operationen skulle enligt den svenska regeringen leda till 5,3 % tillväxt. En ekonom vid den nämnda investmentbanken som heter Gerorge Magnus säger att en faktor ''som bidragit till att dra ut på lågkonjunkturen är försöken att anpassa sig till Maastrichtfördragets krav på sänkt inflation och sänkta budgetunderskott. Det kräver åtstramningsåtgärder'', säger han vidare, ''som i detta läge blir en ytterligare broms på ekonomin.'' George Magnus på S.G. Warburg räknar med att åtstramningsprogrammen i nio europeiska länder tillsammans åstadkommer en minuseffekt på Kan detta resonemang, Hadar Cars, ha någon relevans för Sverige? Professor Holger Schmieding, som säger sig vara en framstående liberal, refererades i gårdagens Dagens Nyheter. Han hävdar att Europa är på fel väg: ''Maastricht är en återvändsgränd.'' På vad sätt skiljer sig denne liberal från Hadar
Herr talman! En kritik jag har mot den europeiska gemenskapen är att den inte på ett tillfredsställande sätt har tagit itu med arbetslöshetsfrågorna. Man har ständigt framställt tillväxt som i stort sett det enda botemedlet för att komma till rätta med arbetslösheten. Visst är det sant att när tillväxten har gått upp har arbetslösheten sjunkit. Men inte heller under perioder med hög tillväxt har arbetslösheten kommit ner i de siffror som kan anses vara tolerabla i ett välståndssamhälle. Jag menar att Sverige har en viktig uppgift att fylla inom den europeiska gemenskapen för att tillsammans med andra länder medverka till att hitta de mekanismer som gör att arbetslösheten kan fördrivas till den spökkammare där den egentligen hör hemma. En kritik jag har mot nejsidan i den svenska EG debatten, den som min meddebattör här representerar, är att den inte har förstått nödvändigheten av att samla länder till internationellt samarbete i överstatliga former för att komma till rätta med problem som inte kan lösas på nationell nivå. Dit hör miljöproblemen. Dit hör också de problem som uppstår när företag och valutaspekulanter kan utnyttja olikheter länderna emellan för att göra vinster som inte står i överensstämmelse med gjorda insatser och inte heller bygger på en sund och fri konkurrens. För att klara de sakerna måste man återställa makt åt de politiska instanserna, och det kan bara ske genom att man i former av överstatlighet skapar underlag för beslut där man kan över nationsgränserna komma till rätta med de problem som jag här har försökt peka på.
Herr talman! Något tydligt svar fick jag väl inte på min fråga om på vad sätt den liberale professorn jag citerade skiljer sig från Hadar Cars. Vi diskuterade 1970/71 vikten av det frihandelsavtal som då slöts. Då sades det att det skulle leda till katastrof om inte Sverige fick detta avtal. Nu visar det sig att det faktiskt är med andra delar av världen som handeln har vuxit, nämligen Sydöstasien, Japan och USA, medan den legat relativt stilla gentemot Västeuropa. Med de länder som vi har utökat vårt handelsutbyte med har vi alltså inte haft något frihandelsavtal. I själva verket har vi också haft tullar, medan vi systematiskt har fått arbeta bort tullarna gentemot länder i Europa på grund av frihandelsavtalet. Så det verkar finnas andra företeelser som gör att vår utrikeshandel kan utvecklas än just samarbete med det som nu kallas för EG-området.
Herr talman! Jag vill bara erinra herr Hurtig om att över 75 % av Sveriges handel sker med Västeuropa och att ytterligare betydande delar av handeln sker med andra utvecklade delar av världen. Dess bättre har flera länder, inte minst i Östasien, blivit mer och mer utvecklade genom att tillämpa marknadsekonomiska principer och skicka i väg kommunismen dit där den hör hemma. Det har inneburit att vår handel har ökat också med de delarna av världen. Sedan tyckte inte herr Hurtig att jag svarade på hans första fråga. Jag anser att jag gjorde det. Jag sade att det behövs ett överstatligt samarbete bl.a. när det gäller att komma till rätta med de monetära spekulationerna. Det tyckte uppenbarligen inte den författare som Hurtig åberopade. Jag är helt övertygad om att vi behöver ha en monetär union i Europa och att en sådan också kommer att växa fram, kanske inte på det sätt som är uttalat i Maastrichtfördraget utan på andra vägar. Det kan också komma att gå mycket snabbare genom att länder i centrala Europa -- jag tänker i första hand på Tyskland och Frankrike, kanske tillsammans med Benelux och Danmark -- kommer att ta de avgörande stegen. När de har gjort det, tror jag att Sverige, Storbritannien, Spanien och andra länder kommer att finna det förenligt med sina intressen att söka anslutning till en sådan monetär union.

Herr talman! När vi nu har satt i gång en förhandlingsprocess, som vi hoppas skall kunna leda till ett svenskt medlemskap i EG/EU, gör vi det i insikten om att det finns en rad viktiga politiska frågor som vi inte kan lösa hemma i Sverige med nationella åtgärder utan som kräver gemensamma europeiska lösningar. Dit hör viktiga miljöfrågor. Vi kan inte med några politiska beslut i Sverige rädda våra skogar undan försurningsdöden, eftersom huvuddelen av det försurande nedfallet kommer från andra länder, till stor del just från EG länderna. Det finns andra exempel på miljöfrågor som är beroende av kraftfulla gemensamma europeiska åtgärder för att nå sin lösning. Detsamma gäller många ekonomiska frågor. Vi kan inte ensamma föra en aktiv konjunkturpolitik utan att samverka med våra viktigaste handelspartner. Vi kan inte ensamma sätta upp spelregler för de multinationella företagen, utan att tillse att liknande spelregler finns också i andra länder i vår omgivning. Vi kan inte ensamma angripa de stora europeiska problem som har samband med frigörelsen i Östeuropa. Det krävs kraftfulla gemensamma europeiska insatser för att klara de ekonomiska och ekologiska problem som man där brottas med. Det här är några av många exempel på att nationalstaten i dag är för liten för att klara alla de problem som måste lösas. Det är klart att EG, eller kanske EU, kommer att spela den avgörande rollen för att hantera den här typen av problem, alldeles oavsett om Sverige är medlem eller inte. Men det är också uppenbart att om Sverige vill delta i deras lösning och vill spela en aktiv roll vid hanteringen av de här problemen, måste vi vara med. Samtidigt är det också uppenbart att vi måste väga vårt intresse av att vara med, och av att kunna utforma framtidens Europa inom ramen för ett EG/EU-samarbete, mot vårt behov av att tillgodose viktiga nationella krav. Det är det som gör förhandlingsprocessen så viktig. Det blir där som vi kan få klargjort i vilken mån de nationella intressena verkligen kan tillgodoses inom ramen för ett EG-medlemskap. Jag tycker att det tal som statsrådet Dinkelspiel höll vid förhandlingsöppningen den 1 februari var en mycket bra presentation av de här angelägna svenska intressena och ett tydligt sätt att visa den vikt som vi lägger vid att de kan tillmötesgås på ett för oss tillfredsställande sätt. Jag måste säga att jag blev litet förvånad när jag hörde Hadar Cars säga här för en stund sedan att Folkpartiet hade önskat en tydligare markering när det gäller kampen mot arbetslösheten, sociala frågor och jämställdhet. Jag är litet nyfiken på att höra vilka önskemål som Folkpartiet framfört men inte fått tillgodosedda. Jag tror nämligen att intresset för dessa områden är lika starkt hos andra partier. Jag nåddes inte av dessa uppgifter medan diskussionerna pågick. Jag tycker alltså att vi har gjort tydliga markeringar. Går det att göra dem ännu tydligare under förhandlingsprocessens gång skall vi naturligtvis utnyttja de möjligheterna. Jag ser också i innehållet i detta tal, och i den förhandlingsuppläggning som Sverige nu har, mönstret till en nordisk linje som jag tror är mycket betydelsefull. I denna nordiska linje innefattar jag naturligtvis dels de nordiska kandidatländerna, dels i viss mån också Danmark, som redan är ett medlemsland. Till de viktigaste danska kraven i samband med förhandlingarna om en ny position inför en ny dansk folkomröstning hörde dels att man skall kunna stå utanför ett militärt samarbete i EG, dels att man inte skall vara tvungen att gå in under en gemensam valuta. Den svenska positionen innebär att vi tydligt slår fast att den svenska alliansfriheten består och att vi inte heller har för avsikt att gå in i ett militärt samarbete. Vi förbehåller oss också friheten att själva ta ställning till frågan om en gemensam valuta, när den kan bli mera aktuell. Vi binder oss alltså inte för att gå in under en gemensam valuta. Jag tycker att detta är viktiga markeringar av en gemensam nordisk hållning, och jag skulle kunna tänka mig att också andra nordiska kandidatländer har en liknande syn på dessa frågor. Dessutom har vi uppenbarligen många viktiga gemensamma nordiska intressen att bevaka, dels i medlemskapsförhandlingarna, dels i en framtid när vi eventuellt allihopa är medlemmar i EG/EU. En del har att göra med vår geografiska situation, och det är naturligtvis någonting som främst förenar, Sverige, Norge och Finland, nämligen behovet av att kunna föra en aktiv regionalpolitik. Jag skulle vilja säga att det behovet blir kanske ännu större när vi befinner oss i EG:s inre marknad. Det är då viktigt att tillse att de ekonomiska frukterna av detta samarbete verkligen kan fördelas väl över landet. Vi har ett intresse av att kunna upprätthålla en mycket hög profil på miljöområdet och även av att kunna göra det i situationer -- i några fall -- där det skulle kunna uppfattas som handelshinder. Vi har gemensamma intressen och värderingar på det sociala fältet och på jämställdhetsområdet. Också här kan listan göras lång. Det är viktigt att vi här har ett nära samråd med de övriga nordiska kandidatländerna, men också med Danmark, som står oss nära värderingsmässigt i många av dessa frågor. Jag ser alltså att vi har lagt en god grund för en gemensam nordisk hållning såväl i förhandlingsprocessen som vid ett framtida medlemskap. Det blir naturligtvis en tuff uppgift för förhandlarna att få de här kraven tillgodosedda, men jag skulle vilja säga att de svenska förhandlarna har ett mycket starkt och bra stöd i den svenska opinionen. De svenska förhandlarna kommer verkligen att förhandla med ryggen mot väggen. Vi har en mycket kritisk hemmaopinion, och jag tror att det är lätt att förklara för motparten att om inte förhandlingsresultatet blir mycket övertygande, blir det inget slutresultat, dvs. inget svenskt medlemskap. Förutsättningen för att folkomröstningen skall leda till ett positivt resultat är verkligen att man kan uppvisa ett förhandlingsresultat som övertygar svenska folket om att våra vitala intressen tillgodoses vid ett medlemskap. Det är naturligtvis en styrka för de svenska förhandlarna att ha den positionen gentemot EG. Statsrådet Dinkelspiel betonade folkomröstningens roll i den här processen. Det är den som skall avgöra. Därför är det naturligtvis viktigt att svenska folket har möjligheter till ett självständigt ställningstagande. Vikten av en god information har betonats tidigare i debatten här, och jag vill bara understryka den. Det kommer att genomföras ett analysarbete och ett utredningsarbete. Jag har förut framhållit och jag vill återigen betona vikten av att detta arbete blir verkligt trovärdigt, både för dem som har en positiv grundinställning till EG-medlemskap och för dem som har en kritisk och kanske negativ inställning. Det är viktigt att redovisa konsekvenserna både av ett medlemskap och av de alternativ som står till buds om det inte blir ett medlemskap. Det finns en betydande sannolikhet för att det inte blir ett medlemskap, och vi måste då veta vad det innebär för Sverige. Det är viktigt att konsekvensbeskrivningarna verkligen uppfattas som sakliga och kan respekteras oavsett vilka grundvärderingar olika människor har. Detta är en ödesfråga, säger statsrådet Dinkelspiel, och det är riktigt. Det är också en av de viktigaste demokratiska processer som vi har haft att hantera. Ett så här stort steg måste tas med hela svenska folkets, eller i varje fall en rejäl majoritets stöd om det skall kunna hålla för framtiden.

Herr talman! Jag vill säga till Pär Granstedt att Mats Hellström fann det angeläget att för sin del understryka några saker som han tyckte borde ha funnits med i talet. Jag gjorde motsvarande markering för Folkpartiets del. Som jag sade i mitt anförande är det självklart att alla partier från sina egna utgångspunkter i viss utsträckning skulle ha formulerat sig annorlunda än den deklaration som är ett resultat av många människors och många olika partiers arbete för att få fram en bra deklaration. De speciella frågor som jag tog fram och som Folkpartiet tog upp vid dessa diskussioner, kan jag dokumentera. Jag avstår dock från att göra det fram till dess att jag skriver mina memoarer. Det centrala i det jag sade är emellertid att Folkpartiet står bakom den deklaration som avgavs. Vi tycker att det är en bra utgångspunkt för de förhandlingar som nu förs. Jag tror att Pär Granstedt ibland har svårt att skilja på huvudsak och bisak.
Herr talman! Jag fäster mycket stort avseende vid allt Hadar Cars säger i sina inlägg i debatten. Om det framöver kommer att vara så att man inte skall fästa så stort avseende vid vissa delar av Hadar Cars inlägg, vore jag tacksam om det kunde markeras på något lämpligt sätt. Jag tycker dock att det är viktigt om det är så att Folkpartiet hade önskat göra tydligare markeringar när det gäller så viktiga saker som kampen mot arbetslösheten, sociala frågor och jämställdhet men inte lyckats med det på grund av motstånd från andra partier. Det bekymrar mig ganska mycket. Centern presenterade sina åsikter i ganska god tid. Vi påbörjade processen att framföra krav inför förhandlingarna genom det vi presenterade före jul. För vår del lade vi mycket stor vikt vid just de områden som Hadar Cars nämnde. Jag tycker att dessa krav blev ganska väl tillgodosedda i talet. Men om Folkpartiet hade haft några bra formuleringar som ytteligare hade kunnat markera den vikt som Sverige lägger på de här områdena, är jag tämligen övertygad om att det hade tagits emot med utsträckta händer av övriga partier. Jag tror inte att det finns några stora värderingsskillnader därvidlag.
Herr talman! Det är värdefullt att veta att inte ett ord från mina läppar går Pär Granstedt förlorat. Vi kan ta jämställdhetsfrågan som ett exempel. Folkpartiet fäster mycket stor vikt vid denna fråga. Anförandet måste av nödvändighet hållas till ett begränsat antal sidor, och ändock kunde inte allting läsas upp i Bryssel. Man kan i ett sådant anförande inte bereda utrymme för allas önskemål i alla avseenden. Jämställdheten tas upp i en mening i talet, och vi har låtit oss nöja med det. Men vi hade ytterligare ett antal meningar som vi gärna hade velat ha med i talet. Detsamma gäller för ett antal andra områden. Jag har förstått att Centerpartiet har framfört likartade uppfattningar.

Herr talman! Låt oss enas i denna förhoppning. Jag tror att vi har en samsyn när det gäller vikten av att slå vakt om jämställdheten. Däremot har jag snarare uppfattat det som om anledningen till att jämställdhetsfrågan inte behandlas så utförligt i talet är att det inte är särskilt mycket i EG:s regelsystem som skulle vara ett hot mot jämställdheten i Sverige. Det är inte ett område där behovet av svenska undantag är särskilt stort. Jag tror att Hadar Cars delar min uppfattning att EG:s roll i Europa är positiv ur jämställdhetssynpunkt. EG spelar en pådrivande roll. Det enda fall jag känner till där vi har ansett oss tvungna till något slags anpassning på jämställdhetsområdet är en skärpning av vår likalönelagstiftning för att den skall stå i överensstämmelse med EG:s. Jag känner inte till att det skulle finnas något område där ett EG medlemskap skulle kräva av oss att vi skulle sänka ambitionsnivån på jämställdhetsområdet. Jag trodde att detta var anledningen till att jämställdhetsfrågorna inte har fått så stort utrymme i det här talet.

Herr talman! Pär Granstedt sade att det är nödvändigt att gå med i EG för att motverka kapitalets frihet. När vi kommer att uppfatta att detta är EG:s uppgift får vi kanske också ett annat intresse. Men tyvärr är det nog tvärtom. Det multinationella kapitalet driver på och försöker göra EG till ett instrument för sina intressen och har i stor utsträckning också gjort det. EG-området omfattar ungefär 6 % av världens befolkning. Det multinationella kapitalet opererar faktiskt i hela världen. Jag tänkte emellertid fråga Pär Granstedt om en helt annan sak. Både han och jag har varit engagerade i tredjevärldenfrågorna. Där finns en stark kritik mot utvecklingen av den rika världens handel. ACP-länderna tas ofta fram som exempel. De har starka förbindelser med EG och har det s.k. Lomé-avtalet. De har sett att EG:s import har minskat från 8,8 % av EG:s totala import 1962 till 4,5 % 1988. Det är nästan en halvering av den totala importen just från de länder med vilka man har särskilda avtal. Dessa avtal är också konstruerade så att när man i de fattiga länderna försöker höja förädlingsgraden, så ökar protektionismen från det rika Europa. Hur bedömer Pär Granstedt den här handelspolitiken från EG:s sida?
Herr talman! Jag vet att Vänstern har sin speciella syn på EG. Men den skiljer sig väldigt mycket från den syn som många andra av EG:s kritiker har. En lika vanlig kritik mot EG är faktiskt att Gemenskapen styr det internationella kapitalet för mycket. Det gäller framför allt Maastrichtavtalet. När fru Thatcher kritiserar EG är det på grund av att EG-samarbetet och framför allt den europeiska unionen innebär att politikerna tar kommandot för mycket. När den liberala professorn som Bengt Hurtig citerade tidigare kritiserar EG, så är det på samma grund. Han kritserar inte EU utifrån Vänsterns värderingar, utan det är utifrån ultraliberala värderingar. EU begränsar det internationella kapitalets frihet. Man kan konstatera att steget från den inre marknaden till EU egentligen innebär att politikerna i större utsträckning tar kommandot. Den inre marknaden som koncept är mycket inriktad på kapitalets frihet, medan Maastrichtavtalet däremot innebär att politikerna får större möjligheter att styra på det monetära området, det sociala området och miljöområdet, eftersom man inför majoritetsbeslut på dessa områden. På det europeiska planet finns det egentligen bara en organisation som kan sätta upp ramar för det internationella kapitalet, och det är den europeiska unionen när den kommer till stånd. Detta motsätter sig Bengt Hurtig, Margaret Thatcher och en del ultraliberala ekonomer -- fast av olika skäl. Det är naturligtvis riktigt att EG/EU inte utgör hela världsmarknaden, och befolkningsmässigt är det litet. Men Bengt Hurtig vet naturligtvis lika väl som jag att det stora multinationella företagen inte räknar huvuden utan dollar. Om man ser EG som en del av världsmarknaden är det mycket mera än 6 %. Det är en så viktig del att inget multinationellt företag kan bortse från EG och de krav man där ställer. Det går inte att nonchalera de ramar för verksamheten som man ställer i EU. Däremot kan man nonchalera vad När det gäller EU:s handel med tredje världen finns mycket att kritisera -- liksom man kan kritisera mycket av Sveriges handelsvillkor mot tredje världen. Det finns betydande likheter. De länder som ingår i Lomé-avtalet kommer att få bättre villkor på den svenska marknaden om Sverige blir medlem än om vi står utanför. Trots detta skulle jag vilja se en betydligt generösare handelspolitik från EU/EG:s sida mot tredje världen. Det kan vi dock bara åstadkomma om vi själva är med och formar den handelspolitiken.
Herr talman! Kapitalets globala frihet innebär t.ex. att om det ställs för hårda miljökrav i EG så kan man flytta till Latinamerika eller någon annanstans. Skall verklig framgång nås i den typen av kamp måste organisationen vara global. Det gäller naturligtvis också på en rad andra områden. Den spekulation som i dag riktas mot valutorna kommer vad jag kan förstå från stora bolag i USA. Det är möjligt att man kan komma upp på en högre nivå i försöken att kontrollera detta om man kommer fram till en monetär union. Men då får man andra stora problem, åtminstone så länge det är ett någorlunda ojämlikt kapitalistiskt system i Europa. Hittills har målet varit att slå vakt om kapitalets rörelsefrihet i själva Europa.
Herr talman! Bengt Hurtig har naturligtvis rätt i att om man vill nå den totala framgången skulle det behövas en världsunion på samma premisser som EU/EG på det europeiska planet. Men man får inte låta det bästa bli det godas fiende. Sätter man spelregler på ett europeiskt plan måste de multinationella företagen finna sig i dessa. EU är också en så pass stark part att den kan vidta åtgärder om någon försöker ägna sig åt miljödumpning med bas någon annan stans. Det finns möjligheter för EU att vidta åtgärder mot sådana företags import till EU, och det är man beredd att göra. Det är helt klart att om man får till stånd gemensamma europeiska regler för hur multinationella företag skall uppträda ur miljösynpunkt, arbetsmiljösynpunkt osv. så måste de multinationella företagen finna sig i det. Däremot kan ett svenskt regelsystem nonchaleras. Det är den stora skillnaden. Det här är ändå ett rätt kraftfullt sätt att reglera denna marknad, och det görs också. Visst är det sant som Bengt Hurtig säger, att kapitalets rörlighet är en viktig premiss i EG. Vi är redan en del av detta. Vi har avskaffat den reglering av kapitalexport som tidigare fanns. Men samtidigt drar man sig inte för att på olika sätt styra utvecklingen. Man gör det genom att ställa krav på miljöområdet och på det sociala området, men man gör det också genom en aktiv europeisk regionalpolitik. I denna har man mycket omfattande och målmedvetna program för att styra kapitalströmmarna till områden som man är angelägen om att utveckla. Resultatet syns också. Det har lett till en mycket påtaglig positiv ekonomisk utveckling i EG:s periferi, i Spanien, Portugal, Irland osv. Det handlar alltså inte om en fri marknad som rör sig utan styrning. Det finns en mycket påtaglig styrning genom åtgärder som EG vidtar. Det är samma typ av åtgärder som vi använder nationellt, nämligen regionalpolitiska styrmedel, stimulanser osv. Inte heller i Sverige har de politiska partierna -- möjligen med undantag av Vänstern -- planer på att man politiskt skall besluta var investeringarna skall göras. Det måste beslutas av investerarna. Med regionalpolitiska insatser kan man göra det mera lockande att investera på vissa områden och mindre lockande på andra. På det sättet kan man i praktiken styra kapitalströmmarna, och det gör man som sagt i EG. EG är alltså inte denna ultraliberala kapitalistiska organisation som Bengt Hurtig så gärna vill göra gällande.
Herr talman! De flesta talare i dag inkl. mig själv har sagt att miljöproblemen i Europa är gränsöverskridande och av det skälet måste lösas på en gemensam nivå. En lämplig nivå är EG. Pär Granstedt säger däremot också, som jag uppfattade honom, att Sverige måste gå i bräschen och på egen hand införa regler som gör oss till ett föredöme för resten av Europa, även om detta skulle innebära handelshinder. Just detta sista gör mig konfunderad. Menar Pär Granstedt med detta att han accepterar att svenska företag flyttar ut ur Sverige därför att de har en gynnsammare ekonomisk situation någon annanstans? I så fall tycker jag vi har missat väldigt mycket av just det han själv talade om. Han tog exemplet med skogen och försurningen och sade att dessa problem måste lösas på en gemensam nivå.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att bena upp problemen här. Skall vi komma till rätta med en rad stora miljöproblem krävs internationella åtgärder. Men det innebär inte något hinder för enskilda länder att gå före och gå längre än andra. Skall vi rädda våra skogar måste vi se till att man i hela Europa vidtar reningsåtgärder och minskar de försurande utsläppen. Men det är inget hinder för att Sverige kanske har litet mera långtgående reningsåtgärder och att vi renar våra avgaser litet mera än vad alla andra gör. Det är också ett positivt bidrag, och en del av utfallet är också lokalt. Visst kan vi ha en högre profil i vår miljöpolitik än andra, samtidigt som vi försöker så att säga lyfta golvet så mycket som möjligt och se till att eftersläntarna kommer framåt. Kravet på internationellt samarbete får aldrig komma i strid med kravet att vi själva skall ha högsta möjliga miljöprofil. Det leder inte till att en stor ström av företag går ut ur Sverige. Det har vi erfarenhet av. Sverige har länge levt i en internationell marknad, och vi har länge haft högre miljökrav än många andra länder. Från svensk industri har betygats att detta många gånger har varit en konkurrensfördel. Det gör att Sverige ligger före i fråga om miljöteknik och miljöinvesteringar. Eftersom de andra länderna förr eller senare ändå kommer efter är detta i många fall t.o.m. ett övertag. Självklart tvingas vi ta hänsyn till vad företagen kan bära i form av miljökrav och sådant, det kommer man aldrig ifrån. Men det finns goda möjligheter att ligga före på miljöområdet, och det skall vi naturligtvis göra även om vi går med i EG/EU.
Herr talman! Jag delar Pär Granstedts uppfattning att vi skall verka för att den högsta tillämpade nivån inom Europa skall vara bindande för alla länder. Jag har ingenting alls att invända mot detta. Men om vi har konkurrenssnedvridning på grund av regler som är baserade på ett slags önskan att klä på oss en tagelskjorta och sova på spikbädd därför att vi skall vara ett föredöme för resten av Europa, är det nog inte särskilt lyckat för vår del. Vi accepterar stränga regler och höga miljöhänsyn för företagen. Men sådana regler måste implementeras samtidigt och vara gemensamma för hela det konkurrensutsatta området. Annars får vi sekundära problem. Det kan t.ex. hända att företag flyttar från Sverige och att vi importerar deras varor när vi har exporterat miljöproblemet. Jag sade i mitt tal tidigare att ett litet steg för 370 miljoner människor kan i absoluta termer betyda mycket mera än ett stort steg för våra 8,5 miljoner invånare. Därför menar jag att vi skall lägga större kraft på att verka för en högre ambitionsnivå gemensamt i Europa, även om det emellanåt skulle kosta att vi inte genomför så mycket i Sverige som vi kanske hade tänkt oss.
Herr talman! Det är möjligt att vår skjortsyn är litet olika. Jag uppfattar inte att god miljö är vare sig tagelskjorta eller spikbädd. För mig är god miljö en ganska angenäm dress att ikläda sig och värt en hel del för att främja miljön. Även om vi deltar i ett internationellt samarbete, och även om miljöproblemen i stor utsträckning är internationella, är det givetvis också så att det vi gör för miljön här hemma har stor betydelse för oss som bor här hemma. Våra möjligheter att främja små steg för 350 miljoner försämras inte om vi också tar några litet större steg för de 8,5 miljonerna i Sverige. Det finns ingen motsättning mellan arbetet att lyfta hela Europa tillsammans med andra och att gå före i När jag talade om att vi måste kunna ha högre miljökrav även om det i vissa fall innebär handelshinder, då tänkte jag framför allt på miljökrav på varor. Får jag ta ett konkret exempel, som vi fått respekt för i EES-förhandlingarna och som jag tycker att vi måste få respekt för i medlemskapsförhandlingarna. Det är vårt asbestförbud. Man kan hävda att det är ett handelshinder, men det är ett oerhört viktigt miljöoch hälsokrav för svenska byggnadsarbetare att inte behöva arbeta med asbestprodukter. Det är oerhört konkret. Tala om tagelskjorta! Att ha en tagelskjorta utvändigt kan vara obehagligt, men att ha en tagelskjorta invändigt genom att man andas in asbestfibrer innebär döden. Det är självklart att vi skall ha den typen av särregler och särkrav på varor för att rädda svensk hälsa och för att rädda svensk miljö.

Herr talman! Kristdemokratin i Eruopa försöker sammanföra politiska intressen från olika samhällsgrupper genom att främja principen om enhet, koncensus. Här finns ett ständigt sökande efter balans mellan oppositionella krafter och försoning mellan olika principer. Det är i denna anda som vetenskapsmän och politiker med kristdemokratiska värderingar har utvecklat målsättningen ''den sociala marknadsekonomin''. Den söker kombinera ekonomisk effektivitet med social rättvisa. Den europeiska gemenskapens mål är att vara en modell för hur människor kan samverka för att nå frihet, rättvisa och broderskap. Subsidiaritetsprincipen är ett uttalat politiskt mål. Den är ett uttryck för den gemensamma Europapolitikens uppgift, att stödja de enskilda nationerna i deras utveckling. Europapolitiken får inte bygga på att makten skall centraliseras. Målsättningen måste i stället vara att åstadkomma en effektiv maktfördelning mellan Gemenskapen och nationerna. I detta synsätt ligger en övertygelse om att främja närdemokrati och mångfald i Europa. Vi har alla ett stort ansvar att bära, nämligen att den gemensamma Eruopapolitiken skall leda fram till ett medborgarnas Europa och inte till ett företagarnas Europa. En av de kristdemokratiska visionerna när EG bildades var att säkra freden mellan länderna i ett krigshärjat Europa. Den ofred och nöd som i dag breder ut sig i vårt närområde visat på ett mycket påtagligt sätt att fredsarbetet nu har en än större aktualitet. Fredsarbetet får inte begränsas till de nuvarande EG-staterna utan måste i ökad omfattning inkludera staterna i Nord och Östeuropa. Vi har i dag en historisk uppgift att se till att de östeuropeiska länderna fortsätter att utvecklas i demokratisk riktning och att dessa länder också omfattas av en positiv ekonomisk tillväxt och en ökad materiell standard. EG bör bli ett instrument för att garantera en ekonomisk utveckling i de tidigare kommunistländerna. Maastrichtfördraget är en viktig del för den europeiska gemenskapens utveckling av fredsarbetet. Det minskar risken att enskilda stater koncentrerar sig enbart på en nationalistisk utveckling, då nu det militära trycket från f.d. Sovjetunionen har förändrats. Maastrichtfördraget slår fast att en gemensam försvars och säkerhetspolitik syftar till ett gemensamt försvar. Genom ett deltagande i detta arbete kan vi i Sverige bättre värna våra intressen än om vi ställer oss utanför. Det måste dock tydligt slås fast att Sverige endast kan delta i sådan försvarspolitik som garanterar självständiga svenska beslut om eventuella militära insatser. Kristdemokraterna i Europa är pådrivande i arbetet för fred, rättvisa och broderskap. Kristdemokratiska samhällspartiet, kds, är en del av den europeiska kristdemokratin! Sveriges väg mot Europagemenskapen är inte en ny väg. Vi har samarbetat i decennier med frihandelsavtal och många andra övereenskommelser för att vinna förtroende, utveckling och ekonomisk välfärd för alla parter. EES-avtalet är ytterligare ett steg närmare Europa. Det är angeläget attt det kommer i funktion den 30 juni 1993. EES-avtalet ger oss möjlighet att på ett ännu närmare sätt pröva Europagemenskapen utan att vi är medlemmar. Detta borde rimligen vara till glädje för både anhängare och motståndare till ett medlemskap i EG/EU. Avtalet är så flexibelt att det kan, om vi så önskar, vara ett första steg till ett medlemskap. Men det kan också leva vidare på ''egna ben'', om vi inte blir medlemmar i Gemenskapen. Dessutom är avtalet uppsägningsbart. Vår väg mot ökad Europakännedom tar nu ytterligare ett stort steg då vi genomför förhandlingsarbetet inför ett eventuellt medlemskap. Det är angeläget för vårt land att vi får en fri och saklig information och debatt om de fördelar och nackdelar som finns med ett medlemskap i EG/EU, innan vi går till folkomröstningen 1994. Varje medborgare bär ett mycket stort ansvar då det gäller att ta ställning till vilken relation vi skall ha till den europeiska gemenskapen, en gemenskap som kommer att omfatta allt fler länder i vår närmaste omvärld. Oavsett om det blir ett ja eller nej kommer det att innebära mycket stora konsekvenser för vårt land och folk -- jämfört med nuläget. De pågående förhandlingarna rymmer många frågor där det är angeläget att vinna gehör för de svenska ståndpunkterna. Låt mig nämna några som vi Kristdemokrater vill lyfta fram: 1. Offentlighetsprincipen och meddelarskyddet är värden som tillhör den svenska folksjälen och som måste prägla det offentliga livet också framgent. Ja, det bör göras klart att vi som EG/EU-medlemmar kommer att verka för en ökad öppenhet inom gemenskapens olika verksamhetsområden. 2. Miljöfrågorna kräver i många avseenden övernationella lösningar för att man skall nå bra resultat. Detta får inte hindra att Sverige skall kunna bibehålla och utveckla en högre ambition i miljövårdsfrågor i Sverige. Det bör vara ett intresse för hela Gemenskapen att något eller några länder är föregångare på området. 3. Frågorna kring kärnkraftssäkerheten måste bevakas så att Sverige kan behålla sitt nuvarande inflytande över hela hanteringen av material och säkerhetsfrågorna. Den svenska kontrollen på detta område är av väsentlig betydelse inte minst vad avser risken för spridning av klyvbart material. 4. Den svenska alkoholpolitiken måste i avtalet godkännas som ett klart tillåtet medel för att ur social synpunkt och hälsosynpunkt nedbringa skadornas omfattning hos befolkningen. Min erfarenhet från kontakter inom EG-domstolen är, att för att undantag som vi kräver i dessa och andra angelägna frågor från EG:s lagstiftning skall bli gällande måste vi nå fram till tydliga undantagsskrivningar i vårt avtal med EG länderna -- detta för att de skall hålla vid framtida tolkningar i EG-domstolen. Det är ett stort steg för ett land att underordna sig en viss övernationell lagstiftning. Därför är det viktigt att konstatera på vilka områden som den övernationella lagstiftningen har sina ambitioner att nå likriktning och vad detta kan betyda för landet. Man kan konstatera att EG/EU:s lagstiftningsambitioner inte ligger på de områden som kan äventyra Sveriges självständighet. Sverige kan fortsätta att utveckla sin politik för kultur, frihet, trosfrågor och solidaritet, dvs. de frågor som präglar och identifierar Sverige som nation. Ambitionerna för EG/EU:s lagstiftning har sin tyngdpunkt i att lösa praktiska frågor kring handel, fri rörlighet, kommunikationer, ekonomi m.m. Det är också viktigt att veta hur den verkliga lagtolkningen inom EG i dag sker. Den är sådan att den gemensamma lagstiftningens tolkning sker av EG-domstolen och är prejudicerande som riktlinjer för medlemsländernas domstolar. Men de nationella domstolarnas eget tolkningsutrymme är i praktiken betydande även efter en EG-dom. Då vi skall bedöma värdet av en europeiska gemenskapen måste vi betrakta denna som en relation mellan stater. Vi kan inte betrakta medlemskapet som ett ''paket'' som man kan skärskåda utan och innan och därmed försäkra sig om innehållet. Nej, det handlar om huruvida vi har tilltro till att gå in i en relation mellan EG-länderna och Sverige -- en relation vars värde vi kan påverka genom samarbete och utveckling tillsammans med övriga länder. Alternativet är att välja ett utanförskap. Herr talman! Vi som svenska kristdemokrater är beredda att ta ett stort ansvar med hjälp av de kontakter som vi har haft och har med kristdemokrater i Europa för att på ett öppet och ärligt sätt följa och bevaka den pågående förhandlingsprocessen och med god information och debatt underlätta för svenska folket att inför folkomröstningen 1994 fatta ett beslut med övertygelse.
Herr talman! Jag tycker att det var bra att Holger Gustafsson markerade alkoholfrågan. Jag hörde Alf Svensson på TV i går kväll. Han sade där att han ville begränsa tillgången på alkoholdrycker för människor med alkoholproblem. Om man inte lyckas i förhandlingarna kommer förmodligen den svenska alkoholpolitiken att falla samman, eftersom i så fall andra företag än Systembolaget kommer in på denna marknad och kanske även livsmedelsbutikerna får sälja alkoholdrycker. Förhandlingarna är viktiga. Denna fråga har en utpräglat social karaktär, och den oroar många medborgare. Det finns emellertid ett par andra frågor som hör till detta område men som Holger Gustafsson inte nämnde. FN:s ekonomiska sociala råd, ECOSOC, har uppmärksammat proprostitutionslobbyns verksamhet i EG. ECOSOC anser att denna breder ut sig i Europa och verkar för en legalisering av prostitutionen. Denna lobby består framför allt tyska och holländska organisationer. Det finns rapporter från kongresser och konferenser som den här typen av organisationer håller. De verkar för legalisering av eskortkönshandel, telefonsex, sadomasochistisk och homosexuell prostitution, osv. Vi vet också att EG-domstolen häromhösten slog fast att de prostituerade har rätt att marknadsföra sina tjänster över gränserna. Den svenska forskaren Leif G.W. Persson har konstaterat att eftersom könshandeln inom EG blir både vanligare och mer samhälligt accepterad, så kan den bli ett problem för Sverige. Jag undrar vad kds har för uppfattning på det här området. Narkotikan, är något som många socialarbetare känner stor oro för, dels på grund av den ökade rörligheten, dels på grund av den ökande argumentationen för legalisering. Fler och fler framträdande politiker, både på den liberala högersom på den liberala vänsterkanten, medverkar till det. Vi har också i Sverige fått sådana här tendenser i organisationer där man i sin politiska ideologi inte ligger så långt ifrån Moderata samlingspartiet. Det har alltså börjat bli ett problem även här. Jag skulle gärna vilja få höra Holger Gustafssons synpunkter på problemen med horeriet och knarket när det gäller anpassningen till EG.
Herr talman! De problem som Bengt Hurtig nämner är inte mer typiska Europaproblem än de är typiska svenska problem. Naturligtvis har Bengt Hurtig rätt i att de här företeelserna kanske lättare kan förflytta sig över gränserna när friheten för varor och tjänster blir större över gränserna. Möjligheten att möta detta på är, förutom de möjligheter vi har i dag i vår politiska utövning, att samverka med övriga länder. De länder som vi ingår ett samarbete med har ju ändå samma intresse av att bekämpa de här frågorna, precis vi själva. Vi skall inte bortse från möjligheten att få ökade medel till att bekämpa även dessa områden i den nya gemenskapen. Jag tycker att det är fel att koppla ihop ett EG medlemskap med att vi skulle öka riskerna. Vi kan också öka möjligheterna till samverkan när det gäller de här problemen.
Herr talman! Den som har rest ute i Europa inser att problemen med prostitution och narkotika är betydligt större i flera andra länder, än i Sverige. Liberalism är också betydligt större, och den liberalism ökar både när det gäller narkotika och när det gäller prostitution. Vid ett medlemskap får vi därmed naturligtvis ökade svårigheter att hantera dessa problem, än om vi står utanför. Det trodde jag Holger Gustafsson kunde inse. Kompetensen att ta uti med problemen i övriga Europa måste vi på alla sätt bidra till genom att stötta och uppmuntra. Men det kan vi naturligtvis göra genom det sociala och polisiära samarbetet, även om vi står utanför just ett medlemskap.
Herr talman! Skillnaden i min och Bengt Hurtigs inställning är att jag är mer optimistisk när det gäller möjligheterna att göra insatser mot de här områdena. Som parti är vi kristdemokrater engagerade i det här arbetet i Sverige. Vi har också mycket goda kontakter i Europasamarbetet. Och jag är mer positiv till möjligheterna att kunna åstadkomma någonting. Det är ju fråga om hur man skall närma sig EG samarbetet. Skall vi göra det med misstänksamhet och räddhåga, eller skall vi se det som att vi har något att bidra med och att vi har möjligheter i det europeiska samarbetet att också åstadkomma en förändring? Vårt parti lutar sig mot den senare hållningen. Vi är alltså inte misstänksamma, utan vi tror på vår egen förmåga och på den samverkan som vi kan nå med övriga partier och organisationer i Europa.

Herr talman! Jag vill från första början göra klart att jag har ett mycket bestämt syfte med den här debatten: jag vill undersöka om det finns förutsättningar här i riksdagen för en bred uppgörelse om en ny ekonomisk politik, som rejält kan pressa ned arbetslösheten. Vi kan i dag, här i riksdagen, ge de besked som lägger grunden för en ny framtidstro hos medborgarna och i företagen. Vi kan visa att riksdagen kan fungera, inte som en plats för politiska trätor, utan som en plats för en politisk kraftsamling, som lyfter Sverige ur depression och pessimism. Denna dag är en viktig dag för alla arbetslösa, som hoppas på ett nytt jobb och för alla företagare, som sliter med höga räntor och dålig avsättning. De kan med rätta ställa stora krav på oss. Låt oss visa oss värdiga det förtroende som vi har fått. Låt oss visa att vi kan åstadkomma resultat. Var och en vet att Sveriges största problem är den höga och stigande arbetslösheten. Den skapar otrygghet och gör att människor får känslan att de inte behövs. Den underminerar den enskildes ekonomi och statens finanser. Kan det vara så att den dramatiska försämringen i budgeten i själva verket är ett direkt uttryck för att den ekonomiska politiken har slagit fel och att den leder till arbetslöshet, i stället för att den förhindrar arbetslöshet? I budgetpropositionen fanns inga sådana besked. Där saknades både analys, strategi och politik. Trots att det har gått fyra veckor sedan budgeten lades fram, kunde regeringen i gårdagens debatt inte ge några besked. Det var egendomligt att se fyra borgerliga partiledare som helst inte ville tala om regeringens egen politik. Det var snarast fyra partiledare i opposition -- mot oppositionen! Det var regeringen som steg för steg höll på att abdikera. Jag hoppas att finansministern kan vara mera upplysande om det ekonomiska tillståndet, och jag skulle vilja be Anne Wibble om raka besked på två viktiga punkter: 1. Vad händer med arbetslösheten? Är det sant att bedömningarna i finansplanen redan är överspelade? Hur hög blir arbetslösheten -- 6 %, 6,5 %, 7 %? Går vi samma öde till mötes som 2. Vad är förklaringen till att årets budgetunderskott har stigit från de 70 miljarder, som finansministern aviserade, till 198 miljarder? Och hur stort blir budgetunderskottet egentligen när året är slut? Kommer det att stanna vid 198 miljarder kronor, eller blir det långt över 200 miljarder? Vad är dagsnoteringen? Jag är övertygad om att medborgarna är angelägna att få veta vad som händer både med arbetslösheten och statsfinanserna. Antagligen vill finansmarknaden och massmedia också få veta. Jag vill hävda att det är här i riksdagen som vi nu måste ta initiativ och få i gång arbetet på en ny ekonomisk politik mot arbetslösheten. Vad som behövs är nya mål för politiken, en ny strategi och nya initiativ. Jag skall visa hur en sådan politik kan läggas upp. För det första: det är nödvändigt att sätta kampen mot arbetslösheten i centrum för den ekonomiska politiken. Vi måste ha ambitionen att få ned arbetslösheten mot 3 % och för det måste vi få upp tillväxten till över 3 % per år. Samtidigt måste vi hävda en prisstabilitet på god europeisk nivå. Det är ett ambitiöst mål, som ställer stora krav på en aktiv ekonomisk politik och en bred uppslutning i hela det svenska samhället. För det andra: det behövs en ny strategi, med en kraftfull stimulans för investeringar och produktion under 1993-94, när den allmänna efterfrågan är svag, och det behövs samtidigt ett uthålligt program för att anpassa de offentliga utgifterna till inkomsterna under hela 1990-talet. För det tredje: det behövs omfattande åtgärder över ett brett fält. Därför har vi lagt fram förslag i syfte att få fram upp till 190 000 nya arbets och utbildningsplatser, bättre transportsystem samt tekniska och kommersiella framsteg i svenskt näringsliv. Vi vill tidigarelägga angelägna och redan inplanerade investeringar i vägar, järnvägar och broar för 17 miljarder kronor. Det är nu dessa investeringar skall genomföras så att vi har ett konkurrenskraftigt transportsystem för resten av Vi vill få i gång reparationer, ombyggnader och underhåll av bostäder och av offentliga lokaler för sammanlagt 8,5 miljarder kronor. Det är nu dessa åtgärder skall genomföras, inte under senare delen av 1990-talet när näringslivets investeringar skall ta fart igen. Vi vill lyfta utbildningsnivån och kompetensen i arbetslivet genom ett brett och långsiktigt program för yrkesutbildning och högre utbildning. Vi vill få fram 85 000 nya utbildningsplatser redan under det kommande läsåret. Det är nu denna utbildning skall genomföras, så att vi står väl rustade inför den internationella konkurrensen under 1990-talet. Vi vill åstadkomma en snabb teknisk förnyelse genom ett kraftfullt program för att överföra ny teknologi till Sverige och en bred spridning av nya idéer, särskilt till de mindre och medelstora företagen. Det är nu dessa idéer behövs, när vi skall stärka den industriella och kommersiella basen. Vi vill få till stånd en mera aktiv arbetsmarknadspolitik med en annan avvägning mellan kontantstöd och produktivt arbete. Sist men inte minst: vi vill ha en ekonomisk politik som snabbt bidrar till ett investeringsvänligt klimat. Kan andra partier bidra med ytterligare åtgärder, som verkligen gör nytta mot arbetslösheten, är vi intresserade av det. Vi är öppna för en konstruktiv diskussion. För det fjärde: Det behövs kloka beslut, men det behövs också snabba besked, om det skall gå att få i gång nya jobb och utbildningsplatser, så att det får en rejäl effekt mot arbetslösheten. Det behövs för de ungdomar som behöver få en utbildningsplats i höst, i stället för att gå ut i arbetslöshet. Det behövs för de bygg och anläggningsarbetare som snabbt vill komma i gång med alla de jobb som väntar på att utföras. Därför vill vi nu ha till stånd en snabbehandling av åtgärderna för arbete, utbildning och tillväxt. Vi tog i tisdags i riksdagens utskott initiativet till en kraftsamling mot arbetslösheten. Vi begär att riksdagen skall prioritera bland sina många arbetsuppgifter och ta kampen mot arbetslösheten med förtur. Detta är ett första och ett viktigt test på viljan i övriga partier att åstadkomma verkliga resultat. För det femte: Det är nödvändigt att skapa klarhet om den statsfinansiella utvecklingen och med all kraft bekämpa det växande underskottet i statens finanser. Här måste regeringen lägga korten på bordet. Hur står det egentligen till? Hur kommer det sig att underskottet har ökat från 70 miljarder kronor till 198 miljarder, och vad blir det till slut? Hur ser sambandet ut mellan den sjunkande produktionen, den stigande arbetslösheten och det växande underskottet? Det måste finansministern öppet redovisa för riksdagen! Regeringen talar mycket om att spara. Men den politik som nu bedrivs innebär inte något sparande. Den innebär motsatsen. Den innebär ett slöseri med nationens viktigaste tillgång, människors vilja att arbeta och skapa. Därför behövs det en ny och bättre politik, en politik som ökar tillväxten och som på så sätt ger större skatteintäkter. Men låt oss också vara helt klara över att det behövs både inkomstförstärkningar och utgiftsnedskärningar. Vi menar att det behövs ett samlat, långsiktigt och hållbart program för sunda statsfinanser. När vi skall utforma ett sådant program ställs vi inför två mycket svåra avvägningsproblem. Det ena gäller effekterna på tillväxten. Det andra gäller effekterna på fördelningen av inkomster och välfärd. Låt mig börja med tillväxten. Om man genomför utgiftsnedskärningar på fel sätt och vid fel tidpunkt, pressas efterfrågan ner. Därmed försvagas tillväxten. Vi får mindre resurser och kanske t.o.m. svagare statsfinanser, inte starkare. Erfarenheterna från Finland ger anledning till eftertanke. Det pågår nu en livlig debatt bland ekonomerna om detta, och det kommer den allra närmaste tiden fram nya kalkyler och bedömningar, som vi har anledning att ta del av. Jag skulle vilja uppmana finansministern att lägga fram de kalkyler som måste finnas i Finansdepartementet om sambandet mellan efterfrågan och tillväxt. Det materialet behöver vi ha i riksdagen för att kunna fatta riktiga beslut. Låt mig så gå över till fördelningsfrågan. Det är viktigt att ett program för sunda statsfinanser kan få brett stöd här i riksdagen och hos allmänheten. Därför måste ett sådant program vara utformat så att bördorna fördelas rättvist. Bördorna får inte ensidigt läggas på dem som är arbetslösa, sjuka och handikappade. Det är nödvändigt att alla som är friska och starka, har arbete och inkomster, får ta en stor del av bördorna. Regeringens förslag uppfyller inte dessa krav. De är utmanande i sin brist på rättvisa och omtanke. Därför kan vi inte acceptera dem i den nuvarande utformningen. Vi är beredda att diskutera utgiftsnedskärningar med en annan utformning. Vi vill i det sammanhanget också diskutera hur de som har de bästa inkomsterna skall ta sin del av bördorna. Därför har vi aktualiserat en höjning av inkomstskatten som ett led i en rättvis fördelningspolitik. För det sjätte: Det är inte bara riksdagen som måste fatta kloka beslut. Det som händer i avtalsrörelsen är just nu lika viktigt. För två år sedan träffades stabliseringsavtal över hela arbetsmarknaden. Det var en stor framgång. Avtalen har bidragit till att få ned inflationen och minska lönespridningen. Den 1 april upphör avtalen. Vad som skall komma i stället vet vi inte. De krav som vi här i riksdagen kan ställa är att avtalsförhandlingarna bedrivs på ett sådant sätt att de bidrar till stabilitet och långsiktighet. Allt tal om att Sverige nu skall överge kollektivavtal som grund för lönebildningen måste bestämt avvisas. Det är viktigt att undanröja risken för nya ''huggsexor'' och att se till att löneutvecklingen är förenlig med de samhällsekonomiska och fördelningsmässiga villkoren. Jag vill hävda att avtalsrörelsen kan underlättas om riksdagen nu kan fatta beslut om en ny och långsiktig ekonomisk politik för arbete och tillväxt. Därför behövs det nu ett beslutsamt och parallellt arbete såväl i riksdagen som mellan parterna på arbetsmarknaden. Herr talman! Jag har med denna inledning velat redovisa hur vi vill åstadkomma en ny ekonomisk politik för arbete och tillväxt. Vi riksdagsledamöter har ett stort ansvar, och vi kan här i dag ge de besked som lägger grunden för en ny tilltro till riksdagen och till en ny framtidstro i Sverige. Jag vill därför uppmana finansministern att lägga korten på bordet om statsfinanser och arbetslöshet! Låt oss här i riksdagen lägga prestigen åt sidan och skapa en bred majoritet för en ny ekonomisk politik! Låt oss visa att riksdagen kan åstadkomma en politisk kraftsamling, som bidrar till att lyfta Sverige ur depression och pessimism!

Herr talman! Det var förhoppningsfulla tongångar från Allan Larsson. De liknar temat i mitt anförande, och jag hoppas verkligen att de kommer att räcka längre än vackra ord från den här talarstolen. Vi sitter i samma utskott, och Ny demokrati kommer där att bedriva en kraftfull politik. Om vi får gehör för den politiken, kan majoriteter skapas. Krisen -- det börjar bli ett slitet uttryck, men jag kan inte låta bli att inleda med den. Budgetunderskottet är 198 miljarder innevarande budgetår och beräknas bli 163 miljarder nästa år. Statsskulden är ofattbara 900 miljarder. Samtidigt har vi i det här huset ansvaret för landet och framför allt för landets ekonomi. Vi är valda av svenska folket för att ta ansvar för hela landet. Tyvärr hindras detta mycket ofta av taktiska partipolitiska hänsynstaganden. Det vore skönt om vi kunde få något längre mandatperioder, så att man inte redan vid den här tidpunkten under mandatperioden börjar titta på nästa val. Jag tror att medvetenheten och krisinsikten hos våra väljare är större än hos genomsnittet i det här huset. Vi har nu tagit del av regeringens budgetförslag. För innevarande år är en ytterligare besparing på Det räcker inte ens till räntan på ökningen av statsskulden. Vem som helst förstår att detta inte går. Vi måste alltså ta betydligt kraftigare tag. Jag hoppas att det också finns något innehåll bakom det som Allan Larsson sade alldeles nyss. Vårt parti har lagt fram förslag om en betydligt tuffare budget. Det kan synas vara litet runda svängar på en del håll. Det medges. Allt kanske inte är helt genomförbart -- definitivt inte i det korta perspektivet. Men vi har ändå angivit så många riktiga detaljer, som verkligen kan värderas på ett mera seriöst sätt, vilket jag hoppas kommer att ske. Jag kan bara nämna några. Vi föreslår en förändrad och, vad vi tror, förbättrad familjepolitik som enligt våra beräkningar -- vi har haft viss hjälp -- skulle innebära en besparing i statskassan på 24 miljarder. Jag vill till viss mån reservera mig för siffrorna, eftersom vi inte har de resurser som t.ex. regeringen har för att göra beräkningar. Jag hoppas verkligen att detta förslag blir seriöst bearbetat i Finansdepartementet. Vi föreslår ett annat socialförsäkringssystem. Vi har ju i dag ett bedrövligt lapptäcke. Man får olika ersättningar beroende på varför man är frånvarande från sitt arbete. Det är en synnerligen enkel och rimlig lösning att man har samma ersättningsnivå för alla system oavsett anledningen till frånvaron. Vi har lagt ersättningsnivån på 70 %. Vi är beredda att diskutera nivån, men bara genom att införa en nivå för alla system skulle man skapa enkelhet och ge möjlighet till stora besparingar. Vi har beräknat dessa besparingar till 17 miljarder. Vi föreslår en omläggning av trafikförsäkringskostnaderna. Det är mera rimligt att de läggs på försäkringsbolagen. På så vis tvingas de att medverka till fler förebyggande åtgärder i trafiken. Det skulle bespara statskassan 6 Finansministern och andra som har läst vår motion vet att vi vill ha budgetförstärkningar som är betydligt kraftigare än så. Det finns element som kan vara svårare att beräkna, dessutom svårare att genomföra. Ett annat problem i riksdagen är systemet för hur beslut fattas. Det sker ju som alla här vet genom att delfrågorna behandlas i 16 olika utskott. Helheten finns ingenstans. Den borde finnas i finansutskottet. Den skall förhoppningsvis finnas där i framtiden, när vi får ändra dessa regler. Om jag har lyckats tolka riksdagsordningen på rätt sätt finns det inget hinder för att vi skall kunna ha den här överblicken i finansutskottet. Jag kommer verkligen att pröva det. Jag kommer att inbjuda till det. I den situation som vi nu har kan vi inte hålla på att skrapa litet grand på ytan. Vi måste gå djupt in i systemen. Vi måste angripa transfereringssystemen. Enligt vår uppfattning skall en god grundtrygghet ges för medborgarna. En sådan grundtrygghet kan ligga på en nivå på 70 %. Om man vill ha större ersättningar får man försäkra sig för det. Detta inbjuder dessutom till att man verkligen försöker att komma i arbete. Det kan låta litet cyniskt just i dessa dagar med den enorma arbetslöshet som vi har. Men vi skall förhoppningsvis se andra tider. Det kan inte vara statens uppgift att försörja folket. Vi skall skapa en grundtrygghet. Låt oss göra det på ett enkelt och vettigt sätt. Låt oss dessutom ta tillfället i akt nu när vi har ett krismedvetande i hela landet som är större än det någonsin har varit -- och förhoppningsvis någonsin mer kommit att bli. Låt oss utnyttja det. Låt oss vara lika kloka som Svensson ute i landet är. Jag har träffat mycket folk -- precis som ni har gjort. Väldigt många efterlyser krafttag, att vi verkligen ser till att vända på utvecklingen. Det handlar ju om att ge signaler, inte minst mot marknaden. Besluten bör vi fatta nu medan de kan fattas. Sedan skall vi lägga upp en förnuftig tidplan för att verkställa dem, så att vi inte gör det än värre i den lågkonjunktur som vi befinner oss i nu utan ser till att effekterna kommer när konjunkturen vänder. Det kommer att ge de rätta signalerna till marknaden, vilket säkert kommer att bidra till att på det sätt Anne Wibble vill ytterligare driva ner räntan. Vi har, som Anne Wibble vet, litet annan syn på hur man skulle kunna göra med räntan. Jag tycker att vi under de senaste dagarna har kunnat se tecken som tyder på att vi kanske inte har helt fel. Det viktigaste är att räntan ytterligare sänks och inte hur. Det beror enormt mycket på de signaler som vi sänder ut från det här huset. Det finns många andra saker att ta upp i debatten, men om vi inte tar de här greppen är debatten i stort sett meningslös. Vi måste för en gångs skull göra det. Jag hoppas verkligen att det som har sagts om vad man vill göra verkligen också resulterar i handling. Jag hoppas att regeringen kommer att ge sina representanter i finansutskottet litet större svängrum, lika väl som jag hoppas att vårt största parti ger sina ledamöter det. Vi kan alltså ta greppet i utskottet. Rätt eller fel, men jag har konstaterat att det inte är några hinder för oss att se till helheten. Då kommer vi ifrån detta att hoppa från tuva till tuva. Jag skulle vilja ställa några konkreta frågor. Till finansministern: Är finansministern beredd att medverka till betydligt större besparingar än vad regeringen nu föreslår? Jag skulle vara glad om jag kunde få svar på den frågan. Till Allan Larsson: Är Allan Larsson och Socialdemokraterna beredda att medverka till kraftigare besparingar? Är ni det, har vi möjlighet att göra det. Jag ber er titta noga och seriöst på de förslag som vi har lagt fram. Vi modifierar dem gärna i olika riktningar, men vi måste ta totalgreppet. Om ni inte är beredda att medverka, är ni i så fall beredda att motivera inför svenska folket varför ni inte vill medverka. Det här en debatt som måste ut i samhället, och vi måste visa korten på ett annat sätt. Vi måste visa upp vad det finns för möjligheter och se om vi kan enas kring dem. Slutligen hoppas jag, herr talman, att vi inte skall tvingas till att medverka till att fälla regeringen.

Herr talman! I ett upprop som representanter för alla riksdagspartier fick ta del av i går hävdades att ''vi inte alls har levt över våra tillgångar''. Hur kunde man påstå något sådant? Det går ju stick i stäv mot vad som sagts av ledande företrädare för både regering och opposition. Enligt regeringens beräkningar producerar svenska folket i år varor och tjänster till ett värde av ungefär 5 000 kr per invånare mer än vad vi förbrukar. Företagen beräknas i år spara ca 100 miljarder kronor mer än vad de investerar. Hushållen sparar ungefär 60 miljarder kronor brutto. Det är sammantaget 20 000 kr per invånare mer i sparande än vad som totalt investeras, i privat regi. Detta sparandeöverskott svarar mot ett ungefär lika stort underskott i offentlig sektor. Totalt sett saknas det alltså inte pengar. Inte heller är den materiella standarden i det här landet genomsnittligt för låg. Det handlar i grunden om ett fördelningsproblem. Om man tar ifrån oss som har månadsinkomster på nivån 30 000 kr en tusenlapp i månaden på det sätt vår ekonomiska motion innebär, kommer det i främsta rummet att gå ut över vårt sparande. Tänk igenom er egen privatekonomi, ärade ledamöter. Vad gör ni om ni inte får arvodesökningen i april eller om ni får höjd skatt? Jag vågar gissa att de flesta av oss inte ens har tid att konsumera för pengarna. Om en arbetslös eller låginkomstpensionär däremot slipper lägre inkomster -- som våra förslag också innebär, eftersom vi säger nej till det försämrade arbetslöshetsunderstödet och eftersom vi vill ha ökat pensionstillskott -- kommer de i huvudsak att använda pengarna till konsumtion. Därmed ökar efterfrågan på konsumtionsvaror, och det ger arbete. Om fler får jobb betalas det in mer skatt till stat och kommun. En omfördelning kan alltså minska både arbetslösheten och budgetunderskottet. Vi föreslår också ökade arbetsgivaravgifter och att dessa pengar används till ökade investeringar, ROT-program och andra åtgärder mot arbetslösheten. I genomsnitt innebär detta att vi tar pengar från exportföretag som tjänar femdubbelt mer på den låga kronkursen än vad arbetsgivaravgiftshöjningen kostar och som enligt vad finansministern påpekade i går använder denna lägre kronkurs till stor del till att öka sina vinster, i stället för att sänka priserna, och höja sina marknadsandelar. Enligt våra förslag vill vi använda pengarna till tidigarelagda statliga beställningar, till underhåll av t.ex. kommunala fastigheter, till utbildning m.m. Genom denna omfördelning kan vi minska arbetslösheten samtidigt som vi reducerar budgetunderskottet. När vi började arbetet med vår finansmotion anlitade vi ett antal ekonomiska modellmakare. Jag vågar påstå att det handlar om de mest kvalificerade i det här landet. De räknade på budget och sysselsättningseffekterna av våra förslag. I modellerna fanns inlagda också s.k. dynamiska effekter, eller multiplikatoreffekter, som man säger i de ekonomiska läroböckerna. Ekonomer har arbetet med sådana här modeller under mycket lång tid. Erfarenheten visar att det är mycket svårt. Man vet inte hur lång tid det tar för de dynamiska effekterna att slå igenom. Man måste göra en mängd orealistiska antaganden om sambanden i ekonomin, t.ex. andelen konsumtion av en inkomstökning. Frågan är om de här modellerna skulle klara en rejäl test vid Jag lyssnade på finansminister Wibble när hon försvarade sin finansplan på Nationalekonomiska föreningen. Hon redovisade där på ett ärligt sätt alla de felslagna prognoserna. Tyvärr märker man inte mycket av den självkritiken i finansplanen. Exempelvis efterlyser jag den kritik som professor Walter Korpi har riktat mot alla olika tillväxtdiagram som också förekommer i finansplanen, där man jämför tillväxten i Sverige långsiktigt med t.ex. EG:s. Walter Korpi har visat hur mycket man helt enkelt har ljugit med statistiken. Man kan då, som Allan Larsson, undra om vi verkligen skall tro på siffrorna i finansplanen. Bengt Westerberg sade i gårdagens debatt att han var ödmjuk. Det skulle vara intressant att höra om finansministern är villig att vara lika ödmjuk i dag och erkänna att man gjort grova felbedömningar och att det också nu finns en risk för att man gör grova felbedömningar i finansplanen. En annan liksom Bengt Westerberg ödmjuk man -- åtminstone om man jämför med hans partiledare -- Ian Wachtmeister sade i går att alla de 100 miljarder ni ville minska budgetunderskottet med inte kunde komma redan nästa budgetår, men minst 50 miljarder kunde ni operera bort. Hur skall det gå till? Ni har ju inte ett enda konkret förslag, bara krav på nya förslag från regeringen. Eller menar ni på fullt allvar att regeringen Bildt nu under våren skall kunna prestera förslag som gör att Invandrarverket bryter mot lagen och säger upp alla anställnings och hyreskontrakt med omedelbar verkan, att daghemmen stängs den 1 juli med omedelbar verkan osv.? Och vad gör ni med alla dem som arbetar på flyktingförläggningar och blir arbetslösa, och vad gör ni med daghemspersonalen? Fixar Bert Karlsson jobb på Sommarland? Eller skall de få A-kassa eller socialbidrag? Hur finansierar ni i så fall det? Bo G Jenevall sade häromdagen att man skulle uppfatta era förslag som signaler. I dag talar han om runda svängar. Jag skulle vilja få ett erkännande från er som är mera sansade i Ny demokrati att era förslag inte är allvarligt menade. Det är härförarna åt höger, åt höger, mer mat och mer galoscher åt alla sunda svenskar. Med risk för att bli dödskysst av den samlade borgerligheten måste jag också säga några kritiska ord om den socialdemokratiska motionen. Jag skall börja med att erkänna att det fanns en tid då våra motioner var mer vidlyftiga än era. Men nu har ni passerat oss med god marginal. De felkalkyler som borgarna gjort är visserligen mycket större, men det kan inte vara någon bra ursäkt. Jag förutsätter att ni ställer, Allan Larsson, högre krav på er själva än på borgerligheten. Vår kritik av s-motionen är inget självändamål. Vi vill också ha en konstruktiv debatt. Den syftar till att förbättra politiken. Men det måste finnas ett trovärdigt alternativ den dag regeringen abdikerar, vilket Allan Larsson förutspådde att den skulle kunna göra. Ni behöver en kritik från vänster för att ni skall skärpa er. Vi förväntar oss att också ni granskar våra förslag. Inte ens de mest trosvissa anhängarna av keynesianska multiplikatormodeller kan tro på att det på lång sikt räcker med att finansiera mindre än en tredjedel av era förslag till utgiftsökningar. Det är ännu svårare att tro på att alla inkomst och bidragseffekter av fler jobb skulle hinna falla ut redan under det kommande budgetåret. Om Allan Larsson hade varit kvar vid TV och där fått syn på en sådan borgerlig kalkyl eller en sådan vänsterpartikalkyl, är jag ganska säker på att han hade gjort ett elakt och ganska roligt inslag om det i TV. Allan Larsson efterlyser från borgerligheten korten på bordet. Det kan jag också instämma i, men jag tycker att det är ett rimligt krav att också ni socialdemokrater lägger fram några fler av era kort, som t.ex. hur de långsiktiga besparingarna skall se ut. Det långsiktiga problemet att minska det strukturella budgetunderskottet och att få ner arbetslösheten är oerhört svårt. Stora grupper har det mycket smärtsamt. Det finns en skrift från 70 talet som det socialdemokratiska kvinnoförbundet gav ut. Jag tror att den heter ''Avliva myterna''. I den pläderades bl.a. för sextimmarsdagen. På något sätt verkar det som att frågan om arbetstiderna har blivit något tabubelagd under senare tid. Svenska folket förvärvsarbetar, om man räknar bort barn och ålderspensionärer, i genomsnitt 1 200 timmar per individ. Samma volym arbete skulle åstadkommas om alla arbetade sex timmar per vardag 40 veckor om året, dvs. med tre månaders semester. Det visar att det inte bara är fråga om den totala volymen arbete, utan att det också är en fråga om fördelning. Det har också visat sig att kvinnor jobbar tre timmar om dagen hemma, medan männen jobbar en timme om dagen. Man kan alltså genom en ren omfördelning om två timmar per individ åstadkomma samma volym arbete. För att undvika tvåtredjedelssamhället kommer det att bli nödvändigt att fördela om arbetstiden. Det är också nödvändigt att långsiktigt operera bort det strukturella budgetunderskottet. Då räcker det inte att angripa fallskärmsavtalen och miljonärernas inkomster, hur angeläget det än är, utan man måste också ge sig på de stora mellangrupperna. Det kommer att höras protester från väletablerade herrar i såväl SACO som TCO. Jag läste med intresse Anders Isakssons bok ''När pengarna är slut'' och tyckte den var intressant. Vänsterpartiet är ju faktiskt det enda parti som i denna riksdag har lagt konkreta förslag på sänkta tak i socialförsäkringssystemen. Men jag tycker att det är obehagligt att konstatera att inte Isaksson med ett ord nämner de kapitalägare och höginkomsttagare, som genom skatteplanering och smarta klipp har gjort sig mycket större rikedomar än de allra smartaste bidragsfifflarna. De som uppvaktade oss från budkavlerörelsen i går talade om att man upplevde regeringens politik som att man straffade brottsoffren. Ni kommer inte att kunna förmå låginkomsttagarna att dra åt ett snäpp i svångremmen om inte höginkomsttagarna drar åt minst två. Högern klarar inte den omfördelning som den framtida sparpolitiken kräver. Det måste formas en ny majoritet som klarar det. Vänsterpartiet vill i all ödmjukhet genom en konstruktiv diskussion bidra till att den kommer till stånd.
Herr talman! Tyvärr måste jag konstatera, trots att Johan Lönnroth är en noggrann man, att han tydligen inte har läst vår motion särskilt noga. Som jag angav från talarstolen finns det en del runda slängar, men det finns också många konkreta förslag till betydande belopp. Vi talar också om hur de skall genomföras. Beträffande tidsfaktorn tror jag däremot att jag i mitt anförande sade att vi inte har tagit ställning till den beroende på vilka beslut som är möjliga att genomföra. Först då kan man uppskatta under vilket budgetår det inträffar. Man måste börja med att lägga förslagen. Jag tycker att det från de övriga partiernas sida är ganska klent med besparingsförslagen. Vi har angett betydande besparingsmöjligheter med en stor variation av åtgärder. Det är för att lägga dessa på bordet för förnuftiga diskussioner i vilka förhoppningsvis också övriga partier deltar. Vad jag i mitt anförande inte hann ta upp var bl.a. att under förutsättning att vi kan åtadkomma stora besparingar, föreslår vi även något som borde ligga varmt om hjärtat för Vänsterpartiet, nämligen sänkt matmoms ner till 9 %. Det skulle passa bra att just nu spä på stimulanserna litet grand, därför att de pengar som frigörs där kommer säkert att omedelbart konsumeras. Tvärtemot vad Johan Lönnroth sade menar vi att vi har lagt ett antal konkreta förslag. Jag hoppas att även Johan Lönnroth kan ansluta sig till en förhoppningsvis djuplodande diskussion i finansutskottet.
Herr talman! Jag skall gärna föra djuplodande samtal med Bo G Jenevall, men jag efterlyser litet mer av konkreta besked. Hur mycket pengar, Bo G Jenevall, kommer ni att klara av att spara in nästa budgetår? Är det riktigt, som Ny demokratis partiledare Ian Wachtmeister säger, att era förslag innebär besparingar på 50 miljarder kronor? Då vill jag alltså veta vad det är för förslag som konkret leder till detta. Det räcker inte med dessa runda svängar eller signalerna. Det krävs faktiskt någorlunda handfasta förslag. Självfallet finns det både oklarheter och siffror, som vi inte är alldeles säkra på heller i Vänsterpartiets motioner. Men vi har faktiskt ett antal synnerligen konkreta förslag vad gäller nedskärningar av försvarsutgifter och av statlig administration. Vi sänker taket till sjukersättning till fem och ett halvt basbelopp. Men ni beställer bara förslag från regeringen. Hur kan ni tro att regeringen skall hinna prestera, utifrån era oerhört runda svängar, konkreta besparingsförslag på 50 miljarder nästa budgetår. Detta är rena och skära luftballonger.
Herr talman! Det är sorgligt att höra, som jag trodde, en förnuftig man som Johan Lönnroth komma med rena rama skära lögner. Vi har en mycket, mycket detaljerad motion. Den är ungefär fyra gånger så tjock som Vänsterpartiets motion. Vad som tyvärr av misstag saknas i motionen är en sammanställande tabell, som jag har här i min hand och som jag gärna skall överlämna sedan till Johan Lönnroth. Jag vill tillägga att det också är, vilket borde tilltala Vänsterpartiet och även Socialdemokraterna, en profil på de besparingar som föreslås på familjepolitikens område. Förslaget innebär att man trappar ner bidragen med början från gemensam inkomst på 300 000 och upp till 500 000, där inga bidrag utges över huvud taget. Jag tycker att Johan Lönnroths angrepp är beklagligt. Jag vill också gärna svara på frågan om vad partiledaren har sagt. Jag kan inte finna att det i sig finns något fel i hans uttalanden. Tidsaspekten är ju helt avgörande. Men vi är framför allt beroende av vad ni övriga ledamöter här i kammaren kan stödja. Våra besparingsförslag får värde noll om de inte får något stöd. Om vi däremot skulle få fullständigt stöd för dem, hamnar vi i den storleksordning som nämndes. Vi är alltså beroende av det stöd vi kan få och är väldigt ödmjuka på den punkten, eftersom vi vet att om vi inte får något stöd så blir värdet noll. Det är därför omöjligt att med en siffra tala om vad det innebär. Vi har också besparingsförslag på t.ex. försvarsområdet med fyra miljarder, vilket framgår av motionen. Men det skulle ta för långt tid att här gå in på alla detaljer, så jag förutsätter att Johan Lönnroth tar en ny läsning av vår motion.
Herr talman! Jag tror att jag har sett tabellen. Den visades i finansutskottet och jag vill nog beteckna den som ett enda stort skämt. Vi kan ta exemplet med familjepolitiken. Ny demokrati vill i en av attsatserna i motionen att riksdagen skall ge riksdagen till känna att man skall skrota allt stöd till barnomsorgen. Det är i princip innebörden. Det är i huvudsak kommunerna som fattar beslut om barnomsorgen. Vad ni egentligen begär är att regeringen skall beordra alla kommunalråd, såväl borgerliga som socialdemokratiska, att omedelbart lägga fram ett förslag om att skrota i princip alla daghem i detta land. Det är möjligt att ni på allvar tror på det, men jag har svårt att tro det, därför att jag känner Bo G Jenevall som en ganska förnuftig människa. Det här är, precis som Bo G Jenevall har sagt, en fråga om en signal, en trumpetstöt, ägnad att signalera ut till opinionen och till massmedierna att ni vill ge er på den gamla familjepolitiken. Jag tror t.o.m. att budgetunderskottet med era förslag, om vi andra verkligen tog dem på allvar, skulle öka kraftigt och inte minska.

Herr talman! Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har i dag både ljusa och mörka drag. Till den ljusa bilden hör de positiva rubriker som nu börjar smyga sig in bland de annars ganska dystra ekonomiska nyheterna. Svenska exportföretag som tar hem stororder. Ericssons senaste stororder från Japan är bara en i raden. Företag som planerar nyinvesteringar. Vi såg häromdagen att SCA planerar en investering i trakten av Timrå och Sundsvall. Bokslut från företag som visar ökade vinster. Sjunkande räntor på penningmarknaden. Dessa ljusglimtar som visar på nya möjligheter till bättre tider blir faktiskt allt fler, och det är mycket glädjande. Men den ekonomiska utvecklingen har också ett antal mycket mörka drag. Det värsta problemet är den höga arbetslösheten. Att inte få jobba när man vill, att inte få göra rätt för sig på en arbetsplats, det är den största orättvisan. Därför är den ekonomiska politikens viktigaste uppgift att bekämpa arbetslösheten, att se till att Sverige får livskraftiga företag med nya och trygga jobb. För att detta skall lyckas krävs det framgång i kampen mot en ny pris och lönekarusell. Vi vet nu alltför väl hur illa det går efter en period då inflationskampen sattes på undantag, som på 80 talet. Låga prisökningar är dessutom i sig en rättvisefråga, därför att höga prisökningar omfördelar miljardbelopp till småsparares och låginkomsttagares nackdel. Det är bra att Riksbanksfullmäktige nu ställer upp på denna linje. För att lyckas i kampen mot arbetslösheten måste vi hata inflationen. Att klara den uppgiften och ta till vara de möjligheter som finns ställer ganska höga krav på den ekonomiska politiken -- krav på ansvarstagande och långsiktighet -- inga utflykter i populism -- krav på handlingskraft och krav på samförstånd och breda lösningar i denna riksdag. Denna kamp mot arbetslösheten och uppgiften att skapa nya jobb har både långsiktiga och kortsiktiga inslag. Den första delen är insatser för att skapa framtidstro och växtkraft i det svenska näringslivet. Detta är det enda sättet att åstadkomma nya riktiga och varaktiga jobb. Medlemskapet i EG, som har diskuterats på förmiddagen, har många ickemateriella fördelar, men det har också mycket stora materiella fördelar. Ett sådant medlemskap bidrar till att få investeringar till Sverige som ger jobb här hemma i stället för i andra länder. Detta långsiktiga tillväxtprogram handlar om att skapa ett allt bättre företagsklimat och att stärka förtroendet för den svenska ekonomin. De offentliga finansernas utveckling är central. Jag skall återkomma till det. Detta arbete tar tid, därför att misstagen sedan tidigare var så stora. Det finns inga snabba lösningar på de djupa problem som 1980-talets osunda utveckling skapade. Därför har den ekonomiska politiken också en kortsiktig del -- insatser för att hjälpa de människor som blir arbetslösa. Det är viktigt att de stabiliseringspolitiska insatserna överensstämmer med den långsiktiga inriktningen. Om man skall åka från t.ex. Stockholm till Göteborg skall man inte börja med att sätta full fart mot Luleå. Då leder politiken fel. Genom den aktiva arbetsmarknadspolitiken motverkar vi långtidsarbetslöshet och utslagning. Genom att erbjuda arbetslösa människor utbildning eller praktik ger vi dem chansen att bygga upp sin kompetens och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det främjar och överensstämmer med vad som är bra även på lång sikt. Långsiktigt är tillväxtpolitiken kärnan i kampen mot arbetslösheten. Sedan regeringsskiftet har vi bedrivit ett omfattande arbete för att återskapa tillväxtkraften i den svenska ekonomin. Detta arbete fortsätter. Mycket stora satsningar för att bygga ut och rusta upp infrastrukturen har inletts. Jämfört med 1980 talets mycket låga investeringsvolym på det området, är det nu fråga om tredubblingar eller ännu mer. Att på detta sätt utnyttja lågkonjunkturen för att bygga för framtiden ger också kortsiktigt positiva effekter på sysselsättningen. Vi genomför också ett mycket omfattande program för att bygga ut den högre utbildningen. Sedan regeringsskiftet har antalet utbildningsplatser ökat med över 18 000. Om några år kommer antalet studerande vid universitet och högskolor att vara 50 000 fler än under Socialdemokraternas tid. De små och medelstora företagen står i centrum för regeringens politik. Det är nämligen där som de nya jobben och de nya möjligheterna måste komma. Därför har vi genomfört en rad strategiska förbättringar inkl. skattesänkningar för dessa företag. Nu går vi vidare. Från 1994 kommer egenföretagarna att få mer likvärdiga skattemässiga villkor för att investera och växa jämfört med aktiebolag. I väntan på detta ger vi vissa skattelättnader redan i år. Jag noterade att Allan Larsson talade positivt om småföretagen. Jag förväntar mig därför ett positivt besked från Socialdemokraterna om att dessa skattesänkningar för de mindre företagen är mycket viktiga och att de kommer att bifallas även av Socialdemokraterna. Varaktigt lägre räntor är en mycket viktig faktor. Det är nog den enskilda faktor som har störst betydelse för att öka tillväxten och pressa ned arbetslösheten. En förutsättning för lägre räntor är att omvärldens förtroende för den svenska ekonomin stärks. I detta sammanhang är de offentliga finansernas utveckling en helt avgörande faktor. Låt mig tillägga att bankernas beteende är av ganska stor betydelse för en lägre räntenivå. Bankerna har sedan några år ganska kraftigt vidgat sina marginaler mellan in och utlåningsräntor. Jag tycker att bankerna nu borde tänka om i fråga om detta. Det skulle vara ett konstruktivt bidrag till den ekonomiska utvecklingen i dag. Jag har hört resonemang om att lägre räntor från Riksbankens sida mer betraktas som en möjlighet att bara sänka inlåningsräntan, så att marginalen ökar ännu mer. Jag har sympati för att bankerna vill tjäna pengar, men jag tror inte att de gör det på bästa sätt genom att ha en mycket bred och kanske ökad räntemarginal och genom att vara extremt restriktiva med utlåning -- tvärtom. Det finns många företag som går bra, framför allt mindre företag, som vill investera. Det är nu dags för bankerna att långsiktigt driva sin politik så att dessa företag kan mötas av en fungerande kreditmarknad. För att klara jobben måste vi få ned budgetunderskottet. Det har sagts av många här. Det är glädjande att åtminstone den verbala överensstämmelsen finns. Detta kräver fortsatta och mycket målmedvetna minskningar av de offentliga utgifterna. Sedan regeringsskiftet har beslut fattats som innebär minskade offentliga utgifter på nära 70 miljarder kronor under de närmaste åren. Det är mycket glädjande att notera att alla nu tycker att det är viktigt att spara mera, vilket uppenbarligen måste tolkas som att alla redan fattade beslut är väldigt viktiga och bra och att de inte är i farozonen för att ändras. Nu driver vi arbetet med att sanera statsfinanserna vidare. I årets budgetproposition har vi föreslagit utgiftsminskningar på totalt ytterligare 15 miljarder kronor, varav 12 för nästa budgetår, det som ligger närmast framför oss. Herr talman! Med denna politik kan vi vinna kampen mot arbetslösheten, men vi är ännu inte där. För att vi skall nå det målet måste långsiktigheten i politiken fullföljas. Vi har definitivt inte råd med felsteg i form av skadliga skattehöjningar eller ansvarslösa nej till besparingar. Jag måste erkänna att jag tycker att det är uppseendeväckande att Socialdemokraternas ekonomiska motion nu innehåller så många och också stora sådana felsteg. Allan Larsson påstod i sitt anförande att han står för en ny ekonomisk politik. Jag vill därför fråga: Vad är det för nytt med förslag om höjda marginalskatter? Vad är det för nytt med förslag om ökad offentlig konsumtion? Vad är det för nytt med förslag som höjer skatterna på jobb och produktion? Det är inte ett dugg nytt, utan det är gammal beprövad skåpmat som bevisligen lett fel. Det är ingenting annat än en upprepning av 1970 och 1980-talens gamla misstag, samma misstag vilkas svåra konsekvenser vi nu upplever. Jag skall ta upp marginalskatterna, för att nämna en fråga som engagerar mig mycket. Vi vet att de höga marginalskatterna var en viktig faktor bakom den överhettade spekulationsekonomin på 1980 talet. Själva syftet med den stora skattereformen var att vi en gång för alla skulle göra oss av med dessa skadligt höga marginalskatter. Alla löntagare skulle få minst hälften kvar. Nu vill Socialdemokraterna genom höjda marginalskatter gå ifrån denna stora reform och återinföra dessa, som det hette, ruttna delar av det gamla genomruttna skattesystemet. Jag vill göra fullständigt klart för kammarens ledamöter: Så blir det inte. Socialdemokraterna säger sig vara beredda att stödja besparingar i samma storleksordning som regeringen. Dessa 12 miljarder för nästa budgetår. Det låter utmärkt och bra. Men de säger samtidigt nej till regeringens förslag. Och några egna förslag till besparingar finns inte. Det är faktiskt magstarkt i överkant när Allan Larsson, som representant för socialdemokratin och, förmodar jag, som författare till den ekonomiska motionen, begär att regeringen skall lägga korten på bordet. Våra förslag finns. Det är era förslag som saknas. Allan Larsson mörkar på ett mycket otrevligt sätt. Han tycks tro att det är något slags bluffstopp som spelas här. Jag spelar inte kort med människors jobb som insats, Allan Bengt Westerberg frågade i går: Vilka besparingar har Socialdemokraterna? Ingvar Carlsson gav då inget svar för Socialdemokraternas räkning. Allan Larsson har nu fått ytterligare ett dygns betänketid. Jag upprepar frågan: Vilka besparingar vill ni föreslå? Ni kan inte smita från att ge beksed, Allan Larsson. Ni måste visa några kort, annars finns det inte något att tala om. Allan Larssons anförande här i dag innehöll många vackra ord om allt trevligt som Socialdemokraternas s.k. ekonomiska politik skulle leda till. Men sanningen är att det inte är någon ekonomisk politik! I den största och svåraste frågan -- hur man skall få bort det offentliga underskottet -- saknar Socialdemokraterna förslag. På ett annat område finns det däremot förslag i alldeles våldsamt vidlyftiga ordalag -- tyvärr, det vill jag gärna säga, är det fullständigt orealistiska förslag. Allan Larsson lovar 190 000 nya jobb eller utbildningsplatser under nästa budgetår, till en kostnad, enligt motionen, av 1,6 miljarder kronor! Det blir knappt 8 500 kronor per plats. Varför vara så blygsam, Allan Larsson? Om det kostade så himla litet, skulle jag inte nöja mig med att minska arbetslösheten till 4,5 %. Jag skulle gå ner till 3 Allan Larsson vet att denna kalkyl är rena lurendrejeriet. Jag drar mig inte för att säga att det är fråga om ren populism. Förvisso finns det enskilda inslag som kan diskuteras, men det är falskt att lura 190 000 människor som saknar jobb och få dem att tro att de nästan genast kan få jobb eller utbildning utan att det kostar något. Regeringen har, till skillnad från Socialdemokraterna, en sammanhållen ekonomisk politik med konkreta förslag till åtgärder -- tillväxtfrämjande åtgärder och åtgärder för att sanera de offentliga finanserna. Vår politik för tillväxt, ökad sysselsättning och sanerade statsfinanser hänger ihop och ger långsiktiga resultat. Vår budgetproposition visar att det finns en väg ut ur krisen. Ansvaret för de beslut som kan föra oss vidare i fråga om denna lösning och ge de arbetslösa nytt hopp vilar nu på ledamöterna i denna riksdag. För att kunna gå vidare med en konstruktiv diskussion i riksdagen och dess utskott krävs det att Socialdemokraterna och andra talar om vilka förslag som finns. Jag noterade, herr talman, att vid ett meningsutbyte mellan olika oppositionspartier tyckte alla att de andra oppositionspartierna bättre borde redovisa sina förslag. Det tycker jag är mycket intressant, och det leder fram till den naturliga slutsatsen att det finns en omgång fullständiga förslag, nämligen de förslag som regeringen har presenterat. Vill man vara med och resonera om några andra förslag, får man vara snäll och tala om vilka förslag det i så fall handlar om. Det är en direkt uppmaning till Allan Larsson.

Herr talman! Finansministern säger att det är bara regeringen som har konkreta förslag. Men då efterlyser jag den genomgång som Finansdepartementet rimligen har gjort av de olika oppositionspartiernas förslag. Jag vill alltså veta vad finansministern anser om de långsiktiga besparingsförslag som vi har lagt fram och som faktiskt är mer konkreta än regeringens. Exempelvis gäller det en sänkning beträffande taket i sjukersättningen. Jag har en fråga om de fromma förhoppningar man har när det gäller bankerna, om att dessa skall minska skillnaderna mellan ut och inlåningsräntor. Jag vill också fråga om gårdagens utspel gentemot exportföretagen. Tror finansministern att man lyssnar på framförd kritik? Kritik förekom ju också på 80-talet, efter 1982 års devalvering. Man sade att företagen inte borde ligga kvar med sina höga priser och ta ut ökade vinster och att de i stället borde sänka priserna, ta marknadsandelar och investera. Det gjorde inte företagen, trots alla fromma förmaningar från t.ex. Kjell-Olof Feldt. Vad är det som får finansministern att tro att företagen och bankerna kommer att lyssna på finansministern när hon framför sina fromma förhoppningar? Är det inte bättre att lägga fram konkreta förslag som klarar eftervården efter devalveringen, som drar in övervinsterna till statskassan och ser till att pengarna kanaliseras vidare till riskkapital, till småföretag och till andra konkreta åtgärder som ger fler jobb?
Herr talman! Johan Lönnroth sade många intressanta saker. Särskilt fäste jag mig vid vad han sade i sitt huvudanförande, nämligen att även Socialdemokraterna måste visa sina kort för att det skall bli någon mening med den diskussion som alltid skall föras i riksdagens utskott och kammare. Jag tycker att det är angeläget att understryka detta. Det gläder mig att jag på denna punkt kan ha samma uppfattning som Johan Lönnroth. Johan Lönnroth frågade: Vad får finansministern att tro att exportföretag, och för den delen också banker, nu skulle bete sig på ett enligt finansministerns uppfattning klokare sätt än tidigare? Jo, jag tror att just det faktum att man betedde sig på ett annat sätt under 80-talet och att man såg att det inte fungerade så väldigt bra, borde mana -- och det är ganska realistiskt att tro att det är så -- till en viss ökad reflexion. Jag tycker att det är angeläget att man när det gäller exportföretagen ser både till lönsamheten och till den långsiktiga marknadsandelsutvecklingen. Noterbart under senare tid har varit att man egentligen enbart sett till den första delen. Det finns säkert företag för vilka detta är det övergripande målet. Men jag menar att det är angeläget att också se till den långsiktiga marknadsandelsutvecklingen och att betrakta de förändringar och den nu mycket förbättrade konkurrenskraften som en möjlighet att på ett ganska klokt sätt göra en långsiktig investering i en bättre marknadsandels och volymutveckling. Johan Lönnroths tal om en sänkning av taket i sjukersättningen föranleder en motfråga.

Jag syftar då på det som kallas för skattekil -- eller marginalskatteeffekt, litet förenklat uttryckt. I så fall är det enbart ett tecken på en gammal vänsterpartistisk ståndpunkt, nämligen att det inte spelar någon roll om man utformar vare sig skatter eller socialförsäkringar så, att det lönar sig att jobba. På den punkten har jag en helt annan uppfattning.
Herr talman! Det är alls inte fråga om en vänsterpartistisk ståndpunkt. Vi anser att skatterna skall vara så utformade att det lönar sig att arbeta. Däremot skall det inte vara lönsamt att göra snabba klipp. Socialdemokraterna stod bakom gav inte de resultat som ni räknade med. Det borde finansministern i dag kunna erkänna. Det blev en mycket stor skattesänkning för höginkomsttagarna. Men skattesänkningen finansierades inte, och det är en av de grundläggande orsakerna till dagens gigantiska budgetunderskott. Jag frågar igen: Hur ställer sig finansministern och regeringspartierna till de långsiktiga sparförslag som vi har lagt fram? Inte heller ni har visat era kort vad gäller de långsiktiga besparingarna. Ni talar bara allmänt och gör runda svängar. Ni säger att ni skall minska det strukturella budgetunderskottet på 55 miljarder. Men det är mycket litet av tydliga förslag i era långsiktiga allmänna resonemang. Således uppvisar ni samma brist som den socialdemokratiska oppositionens förslag. Det är fråga om en mörkning av kort från både regeringens och Socialdemokraternas sida. Den grundläggande orsaken till detta är att ni förmodligen inser att ni, om ni skall lägga fram långsiktiga förslag, tvingas såväl höja skatterna för kapitalägare och höginkomsttagare som minska förmånerna för just de mer välbeställda för att kunna klara den grundtrygghet som jag tror att vi alla anser är nödvändig för dem som ligger längst ner på inkomstskalan. Ni kommer inte att klara av det här sparprogrammet om ni inte är beredda att föra en starkare fördelningspolitik.
Herr talman! Mina ambitioner inom socialpolitiken sträcker sig något längre än till bara grundtryggheten. Eftersom det kommer att föras en särskild diskussion om detta senare på eftermiddagen lämnar jag den saken. Låt mig påpeka för Johan Lönnroth att den underfinansiering av skattereformen som han nämnde inte handlar om att det har blivit en skevhet i relationerna mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare. Den underfinansiering som det huvudsakligen handlar om består i att de dynamiska effekter som vi räknade med ännu icke har uppkommit. Det handlar alltså icke om en skevhet mellan den betalning, den finansiering, som människor med olika höga inkomster stod för. Den är fullt balanserad i det avseendet. Det är dessutom anmärkningsvärt att de dynamiska effekterna på bl.a. arbetsutbud ännu icke har uppkommit. Jag är dock helt övertygad om att dessa kommer, om -- nota bene! -- vi inte förstör skattereformen genom att återgå till allt högre marginalskatter. Något sådant kommer inte vi att medverka till. Det budgetförslag som jag lagt fram har två delar, som Johan Lönnroth väl vet. Först och främst finns det ett mycket konkret och på varje punkt specificerat förslag för nästa budgetår, och det är det normala innehållet i en budgetproposition. Där är regeringen ganska ensam om att ha ett mycket tydligt förslag som angriper utgiftsutvecklingen. Vänsterpartiet har också ett förslag, men det leder huvudsakligen till ökade skatteintäkter och ökade skattesatser och står därför i strid med en långsiktig tillväxtpolitik. Utöver detta normala innehåll i en budgetproposition har regeringen i år, av hänsyn till det angelägna i att visa ett längre tidsperspektiv vad gäller de offentliga finanserna, lagt fram ett program för en långsiktig sanering. Vi pekar på tre områden som kan beröras när det gäller att hantera de fortsatta utgiftsminskningar som krävs där. Jag vill med bestämdhet påpeka att det inte finns något annat parti som har sagt annat än att det är mycket viktigt och bra med ett sådant långsiktigt saneringsprogram. Men något innehåll finns det inte. För flertalet partier, i varje fall för det största partiet i kammaren finns det inte ens något konkret innehåll i det som gäller det närmaste budgetåret, än mindre det som gäller det femåriga saneringsprogrammet.

Herr talman! Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att höra regeringens finansminister stå i kammaren och tala om för oss att regeringens förslag är mer omfattande än våra motioner. Hur det är med det förhållandet borde Anne Wibble känna till från sin långa tid i opposition. Jag tycker dessutom att det är ytterligt anmärkningsvärt att finansministern inte med ett ord kommenterar vår budgetmotion, som trots allt är ganska omfattande och innehåller en hel del förslag, samtidigt som regeringen är en minoritetsregering och faktiskt regerar på andras mandat. Vi har ett med regeringen gemensamt synsätt i väldigt mycket, kanske t.o.m. i det allra mesta. Vi tycker att regeringen har gjort ett bra arbete i många avseenden. Men ni vet mycket väl att vi förordar kraftigare tag för att komma till rätta med problemen. Här har ni chansen att kunna genomdriva en mer kraftfull politik, och så kommenterar ni inte ens vår lagda motion i en debatt som handlar om detta. Dessutom ställde jag faktiskt två konkreta frågor, och jag vill väldigt gärna ha svar på de frågorna.
Herr talman! Jag skall gärna kommentera Ny demokratis förslag, naturligtvis inte alla, men några som Bo Jenevall själv nämnde i sitt inledningsanförande. Han pekade särskilt på de familjepolitiska förslagen, som enligt honom skulle spara i runda tal 24 miljarder kronor, möjligen med litet osäkerhetsmarginal. Till att börja med tror jag att man skall ta de siffrorna med en mycket stor nypa salt. Men förslagen har en helt avgörande nackdel, som gör att de är betydligt mindre intressanta än beloppet kunde indikera. De strider nämligen mot det synsätt som jag tycker är oerhört viktigt, och som jag tror att flertalet människor omhuldar, nämligen att kvinnor och män har lika värde och bör ha samma möjligheter på arbetsmarknaden och möjligheten att förena hemarbete med förvärvsarbete. Om de förslag som Ny demokrati har lagt fram genomfördes skulle de omintetgöra för den halva av befolkningen som består av kvinnor -- om de inte är mycket rika från början -- att förena förvärvsarbete med familj och barn. Vi vet alla att detta i princip gäller både män och kvinnor, men traditionen visar alltför starkt att det kommer att bli kvinnorna som drivs tillbaka till hemmet. Jag tycker att detta vore helt galet från en rent värderingsmässig utgångspunkt. Det vore också, Bo Jenevall, mycket galet av rent ekonomiska skäl. Jag förmodar att Bo Jenevall också tycker att det är ganska bra att flickor och unga kvinnor får utbildning. Om man har en familjepolitik som nära nog omintetgör möjligheten för kvinnor att förvärvsarbeta, får inte samhället någon avkastning på de utbildningsinsatser som har erbjudits flickorna. Det skulle vara utomordentligt oklokt. Det är ett problem som har tagits upp av Långtidsutredningen, där man just pekar på den familjepolitik som gör det möjligt att förena hemarbete med förvärvsarbete som en mycket positiv sak för Sverige. Det finns förvisso stora förbättringar att göra inom familjepolitiken. Det pågår också ett mycket starkt utvecklingsarbete för att bl.a. öka valfriheten. Men den inriktning som Bo Jenevall föreslår på det området strider mot värderingar och ekonomisk klokhet.
Herr talman! Vi skall inte föra en familjepolitisk debatt. Den kommer senare. Jag vill bara konstatera att finansministern uppenbarligen inte har läst vårt förslag. Jag vill påpeka att det är ett av ett tjugotal olika förslag vi lägger fram, med varierande besparingsmöjligheter. Jag vill återknyta mer till den viktiga och övergripande frågan: Är regeringen villig att ta en seriös diskussion för att ytterligare hjälpa till att nedbringa det strukturella budgetunderskottet, eller tänker regeringen försöka att hoppa från tuva till tuva för att få igenom vårt förslag och låtsas som om vi inte existerar? Jag har fortfarande inte fått svar på mina två frågor, vilket jag upprepar.
Herr talman! Bo Jenevall, jag har läst förslagen om de familjepolitiska avsnitten alltför väl. Det är det som är det besvärliga från Bo Jenevalls utgångspunkt. Jag tycker att det finns en del konstruktiva ansatser i Ny demokratis olika ekonomiska motioner. Men jag reagerar mycket häftigt mot att de påstås ge så väldigt stora effekter, som tyvärr inte visar sig vara hållbara. Nu frågar Bo Jenevall om regeringen är intresserad av att diskutera och spara mer på olika sätt. Jag hade ett 15 minuter, möjligen 16 minuter långt anförande som gick ut på att jag tycker att det är angeläget att få en diskussion till stånd. Jag tycker att det vore mer angeläget för stabiliteten i politiken att få en konstruktiv diskussion med Socialdemokraterna. Men jag tycker inte att det finns någon anledning att utesluta vare sig Ny demokrati eller Vänsterpartiet från de diskussioner som skall föras i riksdagens utskott. Så har heller inte skett vid något tidigare tillfälle. Det är ett naturligt inslag i riksdagsarbetet att de partier som sitter i riksdagens utskott deltar i arbetet där. Man tar fram och diskuterar sina olika förslag. Det finns inte någon sådan omöjlighet.

Herr talman! Jag hade stora förhoppningar på finansministern. Jag hade väntat mig att Anne Wibble skulle försöka fylla tomrummet efter de här fyra musketörerna som vi hörde i går, som gick i opposition mot oppositionen. Men finansministern var en besvikelse och tycks närmast ha försökt tävla med Carl Bildt om att kunna använda så många kraftuttryck som möjligt för att dölja regeringens egna problem. Jag måste få ställa frågan, Anne Wibble: Hur känns det att stå här i riksdagen och tala om bluffstopp och lurendrejeri, efter att ha lagt fram en budget som har slagit fel med 130 miljarder kronor, 333 miljoner kronor per dag? Var det bluffstopp förra året när budgeten lades fram? Kan Anne Wibble säga vad som är dagsnoteringen när det gäller statsfinanserna för innevarande budgetår? Gäller de siffror som fanns i budgetpropositionen, eller var det också bluffstopp? Hur ser regeringens eget sparprogram ut? Ni började ju med att öka arbetslösheten med flera tiotusental personer. Är det sparande? Nej, finansministern, det är slöseri. Bara sedan budgeten lades fram den 11 januari -- på en månad -- har 10 000 fler människor blivit arbetslösa i Sverige. Detta är motsatsen till sparande. Detta är slöseri. Hur ser ert sparprogram ut i övrigt? Här nämns 45 miljarder under de närmaste fyra åren. Vad innehåller det? Är det Moderaternas nya partiprogram som ligger som en tickande bomb där? Eller är det Centerns attacker mot standardtryggheten som ni har baserat det på? I så fall, vart har Bengt Westerbergs engagerade uppslutning kring den generella välfärdspolitiken och inkomsttrygghetsprincipen tagit vägen? De åtgärder som skall vidtas under det kommande året måste vara i samklang med det långsiktiga programmet. Därför har finansministern ett ansvar för att visa vad sparprogrammet innehåller. Hur ser Finansdepartementets kalkyler ut när det gäller sambandet mellan utgiftsnedskärning i budgeten, efterfrågeläge, produktion och tillväxt i svensk ekonomi? Kommer finansministern att låta publicera de kalkylerna? Det kommer, som väl är, material från annat håll den närmaste tiden. Men det skulle vara mycket värdefullt om även Det är bra att vi har en gemensam uppfattning om behovet av att bekämpa inflationen. Men just för att det finns ett ambitiöst mål på det området måste det också finnas ambitiösa mål när det gäller tillväxt och sysselsättning. Utan det blir den ekonomiska politiken låghalt.
Fru talman! Jag skall försöka beta av några av Allan Larssons frågor i hopp om att också få svar på några av mina egna. En fråga han hade i sitt anförande var: Skall det bli som i Finland i fråga om arbetslösheten? Svaret är nej. En fråga som han upprepade nu igen var: Vad är förklaringen till att budgetunderskottet har blivit mycket större än vad som redovisades för ett år sedan? Svaret är mycket enkelt. Jag trodde möjligen att Allan Larsson hade läst det i finansplanen. Det går ju bra att läsa om det där, som komplettering till de två förklaringar som jag vill ge som huvudskäl. Utlandskonjunkturen har blivit betydligt sämre under 1992 än vad någon trodde, inkl. Allan Larsson själv och alla övriga prognosmakare i detta land och även i andra länder. Samma sak ser man i OECD-prognoser och liknande. Särskilt störande var naturligtvis de stora problemen på valutamarknaden under hösten. Ett ytterligare skäl, som är litet specifikt för Sverige, är en allmän underskattning av effekterna av finanskrisen på den reala ekonomin i Sverige. Jag menar inte att jag inte förstår att det är komplicerat. Jag menar att man på det stadiet i Sverige hade ett alltför dåligt grepp om sambandet mellan de finansiella problemen och den reala ekonomins utveckling. På det området har nu kunskapsgrunden blivit betydligt bättre. Jag gick tillbaka för att se vilket material som fanns samlat vid t.ex. regeringsskiftet om de finansiella problemen. Det var nästan det första ärende som mötte mig i Finansdepartementet. Det var en aning beklämmande att upptäcka att det just inte fanns någonting. Det är en brist som jag tror att Allan Larsson och jag har gemensamt. Ingen av oss förstod vidden och djupet av den finansiella krisen. Vi står på bättre grund nu. Låt mig peka på ett av de problem där jag hävdar att vi, inte minst från Folkpartiets sida, var betydligt mer klarsynta: arbetslöshetsutvecklingen. Vi drev valrörelse på temat att det fanns en mycket allvarlig risk för en arbetslöshetsbomb, ett faktum som Allan Larsson förnekade. Den felslagna prognosen borde bekymra Allan Larsson en aning.
Fru talman! Finansministern försöker smita ifrån det faktum att regeringen tillkom därför att den lovade att minsann inte sitta med armarna i kors och se arbetslösheten öka. Det skulle bli en regering som kunde behärska den ekonomiska utvecklingen, skapa arbeten och pressa ned arbetslösheten. Det har blivit tvärtom. Varje ny prognos som regeringen har lagt fram har visat att det har blivit sämre. 1993 skulle bli ett år med tillväxt. Det sade ni i januari, och det sade ni fortfarande när vi behandlade budgeten i våras. Det blir ett år med minskad produktion, sjunkande sysselsättning och växande arbetslöshet. Den svenska ekonomin blir fattigare. Vad är det för fel på en ekonomisk politik som på detta sätt gör att produktionen sjunker och att statsfinanserna försämras? Ni säger att ni har minskat de offentliga utgifterna. Ja, men samtidigt är det så, att de offentliga utgifterna aldrig har stigit så snabbt som de i varje fall gör i innevarande års budget. Inte någon gång under 80-talet steg utgifterna i den takt som de nu gör. Vad är det för fel på en politik som får de här resultaten? Ni säger att ni skall vinna kampen mot arbetslösheten, och att det inte skall bli som i Finland. Då måste Anne Wibble förklara för mig vad det är för skillnad på den politik som den borgerliga regeringen här i Sverige bedriver och den politik som den borgerliga regeringen i Finland bedriver? Hur kan vi få till stånd en god ekonomisk utveckling i detta land med en politik som hittills har misslyckats så kapitalt? Vad är det för fel på att ta initiativ till att få i gång investeringar, reparationer, ombyggnad och underhåll? Vad är det för fel på att få fram fler platser vid högre utbildningar och resurser för forskning och utveckling? Är initiativ bara fina och acceptabla när de kommer fram via regeringen, och fel när de kommer från oppositionen eller från andra i samhället som deltar i debatten? Varför skulle det vara fel att satsa på sådant i Sverige, när just den politiken nu är på väg att genomföras i USA och i Japan, och när det börjar tas initiativ i Europa? Sverige hamnar på efterkälken med regeringens ekonomiska politik.
Fru talman! Allan Larsson glömde -- hoppas jag -- att svara på frågan om vilka besparingar han avser att föreslå för det närmast kommande budgetåret, det som börjar om mindre än fem månader. Det är inget fel alls, Allan Larsson, i att satsa på att komma ifrån den misslyckade politik i fråga om infrastrukturinvesteringar och utbildningspolitik som ni drev under 80-talet. Vi började i själva verket med detta så fort regeringsskiftet ägt rum. Jag beskrev utförligt den omfattande utbyggnad av väg och järnvägsinvesteringar och av utbildning och forskning som redan har i gångsatts. Låt mig med viss förnöjsamhet säga att det känns litet egenartat att bli anklagad för att sitta med armarna i kors. Den vanliga anklagelsen från Socialdemokraterna brukar annars vara att vi är alltför handlingskraftiga vad gäller att begränsa de offentliga utgifterna. Ni får välja vilken linje som skall föras. Jag menar att det är mycket viktigt att utföra ett långsiktigt arbete med att förbättra och förändra och i någon mening minska de offentliga utgifterna. Det är viktigt för att vi skall kunna ha en varaktig tillväxt i det privata näringslivet i det här landet. Det föranleder mig att åter, som en bas för diskussioner, fråga vilka besparingar Allan Larsson tycker det är angeläget att genomföra. I Allan Larssons replik lät det ju nästan som om han tyckte att det skulle vara fel att lägga fram några utgiftsminskningsförslag alls för budgetåret 1993/94. Det strider mot det som står i motionen och mot det Ingvar Carlsson sade i går. Jag hoppas att Allan Larsson tar tillbaka det. Det känns föga meningsfullt att diskutera den ekonominska politikens uppläggning med Allan Larsson när hans konkreta förslag innebär att man förstör skattereformen och att man återgår till höjda marginalskatter, allmän skattehöjningspolitik och till en politik som innebär en expansion av den offentliga sektorn. Därtill ger man falska förespeglingar inom arbetsmarknadspolitiken och mörklägger helt det svåra men centrala område som utgiftspolitiken utgör. Allan Larsson kan inte smita ifrån att ge besked på denna punkt. Vilka besparingar har Socialdemokraterna i bakfickan?

Fru talman! I en artikel i Aftonbladet i förra veckan ställde Allan Larsson frågan: ''Har Sverige någon regering?'' Man häpnar. Antingen lever Socialdemokraternas ekonomiske talesman i en skenvärld, eller också agerar han med enastående fräckhet utifrån den gamla parollen: anfall är bästa försvar. För det kan inte råda något tvivel om att regeringen genomfört stora delar av sitt program -- till avsevärd förargelse för Allan Larsson, som vill vara den som ställer och styr. Årets budgetproposition innehåller en lång rad förslag i syfte att fullfölja arbetet på att återupprätta Sverige som tillväxt och välfärdsnation. Men hur är det egentligen ställt med det stora oppositionspartiet? Den ekonomiska partimotionen innehåller många allmänna och välmenande fraser, alldeles som i Allan Larssons anförande nyss. Man lovar att minska arbetslösheten genom inrättande av mest utbildningsplatser till nästan ingen kostnad alls. Frågan inställer sig naturligtvis varför man, när det ändå är så enkelt och billigt, nöjer sig med att reducera den öppna arbetslösheten med två procentenheter nästa budgetår. Varför inte satsa dubbelt så mycket, om det nu ändå knappt kostar något? Det område där annars viss precisering sker är föga oväntat i fråga om skattehöjningar. Löneskatten skall skärpas med cirka en procentenhet nästa år, och därefter planeras fortsatta höjningar. Det framstår dock som ett något originellt sätt att motverka arbetslöshet. Men inte ens på skatteområdet är beslutsamheten särskilt stor. Det påstås i motionen att Socialdemokraterna i höstas skulle ha föreslagit att skattehöjningar på konsumtion och bensin skulle senareläggas ett år. Men det skedde faktiskt aldrig. Några sådana yrkanden framställdes inte vare sig motionsvägen eller i utskottet. Nu talas det på samma sätt vagt om behovet av att höja inkomstskatten över brytpunkten i skatteskalan. Men något förslag presenteras inte, utan man begär att regeringen skall ordna med ett sådant. Än mer kraftlösa är Socialdemokraterna när det gäller att spara på statens utgifter. Visserligen säger man sig vara beredd att medverka till utgiftsminskningar på sammanlagt ca 12 miljarder kronor nästa budgetår, dvs. samma omfattning som regeringen föreslagit. Men samtliga de besparingar som regeringen förordar avvisas. Socialdemokraterna klarar sedan inte att redovisa några alternativa utgiftsminskningar utan begär att regeringen skall svara för den saken. Det är fräckt så man baxnar! Gör tankeexperimentet att vi moderater under den socialdemokratiska regeringsperioden skulle ha försökt att komma undan lika lätt. Då godkändes ingen besparing i alternativbudgeten utan att den var redovisad som ett sänkt anslagsyrkande med kläm och allt. Finansdepartementets räknemästare lade ner stor möda på att bevisa att den av oss framräknade utgiftsminskningen kanske inte till sista miljonen skulle kunna inträffa redan det närmaste budgetåret. Men Socialdemokraterna tror sig kunna få respekt för ett budgetalternativ, där man inte kan redogöra för en enda krona av de besparingar på nära 12 miljarder man vill tillgodoräkna sig! Min slutsats blir att det stora oppositionspartiet när det gäller den ekonomiska politiken inte är regeringsdugligt. Det saknas här ett hållfast budgetalternativ på samma sätt som det i den andra stora framtidsfrågan i svensk politik, medlemskapet i EG, inte finns en klar partiståndpunkt. Kanske vi ändå får trösta oss med att när det gäller beskrivningen av Sveriges ekonomiska problem, så råder det ingen större skillnad mellan den socialdemokratiska synen och regeringens. Jag noterar t.o.m. med viss förvåning en antydan till självkritik, när det medges försummelser under 1980-talet i fråga om infrastruktur samt utbildning och forskning. I åtskilliga år kritiserade jag från denna talarstol den socialdemokratiska regeringen för att låta investeringar i och underhåll av infrastrukturen trängas ut från de offentliga budgetarna av ökade transfereringar och konsumtion. Nu erkänns detta i just dessa ordalag i partimotionen. Jag undrar just när vi moderater skall få ett erkännande även i den fråga som jag likaledes i många års debatter aktualiserat här i kammaren, nämligen att Sverige halkar efter övriga industriländer i välfärdsutveckling. Det betecknades närmast som landsförräderi när jag påvisade att Sverige, som i flera årtionden efter andra världskriget tillhört de allra rikaste länderna i världen tillsammans med USA och Schweiz, med full fart var på väg utför i den internationella välfärdsligan. Häromdagen kom så den färskaste statistiken, som avser 1991. Jag betonar detta årtal, eftersom det inte kan göras gällande att skulden ligger hos den nuvarande regeringen. Under sitt sista regeringsår lyckades Socialdemokraterna föra ner Sverige till fjortonde plats, när man mäter bruttonationalprodukt per invånare, jämfört med åttonde plats året innan. Före oss finns nu inte bara Danmark och Norge utan även t.ex. Frankrike och Italien. Vi ligger numera klart under genomsnittet för industriländerna, och efter deprecieringen hamnar vi under EG-genomsnittet och har snart bara låginkomstländer som Spanien och Irland bakom oss. Det råder inga tvivel om att situationen är allvarlig och att det krävs krafttag inte bara av politiker utan av medborgare i allmänhet för att vända utvecklingen rätt igen. En positiv tolkning av bristen på konkreta förslag och ställningstaganden i Socialdemokraternas ekonomisk-politiska motion skulle kunna vara att den utgör ett tyst erkännande av att det inte finns så mycket att välja på -- att den väg regeringen anvisar är den enda som går att beträda. Huvudinslagen i den borgerliga regeringens politik ligger fast. Det gäller att sanera de offentliga finanserna, att sänka skatterna, särskilt de som skadar produktionen, och att avreglera ekonomin, vidare inte minst att reformera, individualisera och i vissa delar privatisera de stora transfereringssystemen. Fru talman! Övergången till rörlig växelkurs innebär att vi har förlorat ett viktigt vapen mot inflationen. Det visar bl.a. den räntepopulism som nu breder ut sig. Visst är det angeläget med en lägre räntenivå. Men det går inte att bara besluta om den. Då blir resultatet lätt det motsatta. Penningpolitiken kan bara påverka räntan på korta lån. Den långa räntan bestäms av marknaden och styrs av dess inflationsförväntningar. Om Riksbanken skulle besluta att kraftigt sätta ned den korta räntan, medför denna sänkning av priset på svenska pengar att kronan faller i värde. Därmed stiger importpriserna. Samtidigt förbättras det redan gynnsamma läget för svensk exportindustri. De ökade devalveringsvinsterna i företagen i förening med importprisstegringen ger argument för höjda löner. Enligt mönstret från 1980-talet överförs sedan denna löneglidning till den skyddade sektorn av arbetsmarknaden. Inflationen tar ytterligare fart. Detta hot är inte så avlägset som dagens låga aktivitet i ekonomin kan ge anledning att tro. Marknaden reagerar blixtsnabbt på den ökade inflationsrisken, och den långa räntan stiger. Men därmed blir läget sämre i stället för bättre. Det är ju den långa räntan som bestämmer människors boendekostnader och företagens vilja till de investeringar som behövs för framtida tillväxt och välfärd. Vi skall alltså arbeta för att få ned räntan. Det är enskilt den viktigaste åtgärden för att få ordning på Sveriges ekonomi just nu. Men den korta räntan kan inte sänkas mer eller snabbare än att vi undgår bakslag på den långa sidan. För en allmän sänkning av räntenivån krävs ökad tilltro till inte bara Riksbankens utan även riksdagens beslutsamhet att bekämpa inflationen. Det hänger på den finanspolitik som vi kan komma överens om i kammaren. Slutsatsen blir, fru talman, att regering och riksdag, liksom kommuner och landsting, måste inrikta sig på att minska de offentliga utgifterna, sänka skatterna och avreglera ekonomin. Om Socialdemokraterna inte kan samla sig till förslag i dessa avseenden, får den borgerliga sidan klara det på egen hand.

Fru talman! Jag ville gå upp i replik därför att Lars Tobisson upprepar påståendena om att den svenska välfärden har halkat efter EG osv. Lars Tobisson vet mycket väl att dessa rankinglistor över BNP per invånare växlar snabbt med både konjunktur och valutakurser. Det är i och för sig riktigt att när den svenska kronan faller så drastiskt halkar Sverige snabbt ner i tabellerna. Walter Korpi har visat att om man ser långsiktigt på siffrorna och räknar absoluta förändringar i BNP per invånare i kronor eller dollar, är det inte någon större skillnad mellan utvecklingen i Sverige sedan 60-talet och EG-genomsnittet. Det handlar helt enkelt om att utgångsläget är annorlunda för olika länder. Sverige har legat långt före tidigare. Generellt gäller att det alltid inträffar någon slags återhämtningseffekt för de länder som har legat i topp tidigare. Lars Tobisson talade om de korta och långa räntorna. Jag har med mig ett litet citat från Industriförbundets konjunkturrapport som är så färsk som från den 28 januari. Man skriver så här: ''Den finska erfarenheten är ett utmärkt exempel på att det inte går att skapa förtroende för en deflationsekonomi genom höga korträntor. I stället för att skapa förtroende undergräver de höga räntorna ekonomin med stigande arbetslöshet, växande problem i den finansiella sektorn och stigande budgetunderskott som följd - - Sverige ligger något efter Finland i den nedåtgående spiral som penningpolitiken skapar. Vi måste utnyttja detta till att bryta oss ur spiralen genom en rejäl lättnad i penningpolitiken. Att en stor del av dagens problem beror på tidigare synder får inte göra oss till flaggellanter.'' Vad säger Lars Tobisson? Är Lars Tobisson en flaggellant?

Fru talman! Lars Tobissons uppgift är att försvara regeringens politik. Det är verkligen inte någon lätt och avundsvärd uppgift. Jag förstår att Lars Tobisson väljer taktiken att anfall är bästa försvar. Jag måste nog ändå återföra honom litet grand till ordningen och något visa på trovärdigheten i Lars Jag har tagit fram vad Lars Tobisson sade i den debatt som vi hade när riksdagen beslutade om den budget som nu löper. Då sade Lars Tobisson att utvecklingen ''- - vittnar om ett ökat förtroende för vår ekonomiska politik och kan ses som ett förebud om att en nedgång i räntenivån är på väg, åtminstone jämfört med omvärlden''. Detta var i juni 1992. Sedan hade vi en höst där räntorna var uppe i 500 %. Lars Tobisson kommer efter det hit och gör anspråk på att vara den som kan tala om hur den ekonomiska utvecklingen blir. Det finns mer intressant att läsa. Jag rekommenderar de borgerliga partiernas regeringsledamöter att läsa tidigare protokoll. På tal om statsfinanserna står följande: ''På kort sikt -- med dagens låga ekonomiska aktivitet och obetydliga kostnadstryck -- bedömer jag inte budgetunderskottet som något allvarligt problem. Att nu strama åt den ekonomiska politiken för att minska underskottet skulle bara leda till ytterligare ökad arbetslöshet.'' Detta var Lars Tobisson i juni i fjol. Vad skall man säga om Lars Tobisson efter detta? Jag tycker att Lars Tobisson skall ge ett principiellt riktigt besked i den fråga som upptar så många. Vad är det för besparingspolitik som regeringen bedriver? Hur kan ni åstadkomma besparingar genom att låta ännu fler människor gå arbetslösa? Är det verkligen besparingar? Det är 10 000 fler arbetslösa enbart sedan budgeten kom. Vad är det som ligger i dessa 45 miljarder framöver? Är det den politik som Moderaterna lade fram i sitt nya partiprogram? Är det den politik som Centern har gått ut med när man motionerar om grundtrygghet? Eller är det den politik som Folkpartiet och Bengt Westerberg står för? Jag begär inte att Lars Tobisson skall i detalj tala om vad det är, men vi kan väl få veta vilket av dessa tre spår som skall prägla besparingsprogrammet. Det är utomordentligt intressant för oss som här i riksdagen skall ta ställning till era förslag. Det kan ni väl visa, ni som har så goda förutsättningar att bedöma utvecklingen, vilket Lars Tobisson demonstrerade med sitt inlägg i juni.
Fru talman! När det gäller Sveriges ekonomiska utveckling vill jag först understryka att den statistik jag åberopar är från 1991. Nedgången från åttonde till fjortonde plats skedde alltså före deprecieringen. Att det sedan blev ännu värre är ju uppenbart. Allan Larsson menar att det skulle vara en svår uppgift att försvara regeringens politik. Nej då, det är inte någon svår uppgift. Det är en lätt uppgift. Den är naturligtvis oerhört mycket lättare än att försvara den socialdemokratiska ekonomiska politiken, eftersom den inte finns. Den är inte redovisad. Många har nu frågat: Var finns de besparingar som ni tänker er att genomföra och som ni har tillgodoräknat för bortåt 12 miljarder? Det frågades i debatten i går, och Anne Wibble har gång på gång frågat detta. Jag tror inte att jag skall plåga Allan Larsson med den frågan. Det är alldeles uppenbart så, att det inte finns någon hemlig sparplan. Det finns bara detta tomrum. Det är väl inte alltid jag tycker synd om Allan Larsson. Men jag måste säga att jag beklagar situationen att kanske innerst inne förstå de ekonomiska sambanden och nödvändigheten av att i detta läge få fram besparingar inom de offentliga utgifterna men sedan inte kunna få gehör för detta och inte få sitt eget parti med sig. Han tvingas att stå här och försöka gå till anfall och tala om att andra inte sköter sig när Socialdemokraterna inte klarar det elementära att själva redovisa vilka förslag till besparingar man avser att lägga fram. Sedan ställde Allan Larsson frågan: Vad är det för besparingar ni skall göra? Är det riktigt att göra det på ett sätt som ökar arbetslösheten? Men, Allan Larsson, ni har ju själva sagt att ni skall spara lika mycket. Det är bara det att ni inte vill tala om hur. Hur skall Allan Larsson spara på ett sätt som kanske t.o.m. begränsar arbetslösheten? Kan vi få veta det? Jag är faktiskt litet indignerad över detta uppträdande. Under hela 80-talet, när vi var i opposition, var det ett räknande och ett millimeterjusterande av våra besparingsförslag då man försökte bevisa att de inte fungerade. Vid det sista tillfället hittade Allan Larsson på att vi hade räknat fel på 50 miljarder. Till det resultatet kom han genom att summera de budgetförsvagningar som fanns i de olika borgerliga motionerna och att sedan saldera de budgetförstärkningar som fanns, dvs. endast räkna det som vi hade gemensamt. Detta är en fullkomligt orimlig kalkyl. Jag påminner om detta för att kontrastera mot dagens situation, där Socialdemokraterna tror sig kunna tillgodoräkna besparingar på 12 miljarder och inte har redovisat en enda krona.
Herr talman! Den fråga som jag vill ställa till Lars Tobisson gjorde i juni om att ytterligare åtstramningar för att minska underskottet bara skulle leda till ökad arbetslöshet? Var det rätt då och fel nu, eller var det fel då och rätt nu? Hur är det egentligen? Kan vi få veta var Lars Tobisson befinner sig och hans syn på dessa samband i statsfinanserna? Lars Tobisson och tidigare Anne Wibble har här förtvivlat vädjat om att få stöd för sina förslag -- inte dem som gäller tillväxt och sysselsättning, de finns ju inte, utan enbart dem som gäller detta område, nämligen utgiftsnedskärningar. Stöd för en sådan ekonomisk politik kan man inte kommendera fram. Det gör man sig förtjänt av, och det på flera olika sätt. Ett är att uppfylla de överenskommelser som man tidigare har träffat. Den regering som Lars Tobisson har till uppgift att stödja har icke uppfyllt de överenskommelser som vi träffade i höstas. Hade vi haft mer tid till vårt förfogande skulle jag vara mer utförlig på den punkten. Det finns en lång rad punkter där regeringen uppenbarligen försöker bryta överenskommelsen. Skall man få stöd för en stram finanspolitik måste det också finnas en tillväxtpolitik som skapar nya resurser. Vi ser i land efter land vad som händer när arbetslösheten växer. Ett tredje villkor är att åtstramningsåtgärderna är infogade i ett sammanhang där det finns rättvisa och omtanke om människor, och det gör det inte i er politik. Ni måste ändå tala om hur det är, Lars Tobisson. Är det Moderaternas nya partiprogram som ligger under den sten som ni har i finansplanen om de kommande besparingsprogrammen? Är det angreppet mot standardtryggheten, eller är det Bengt Westerbergs politik? Jag begär inte att ni skall ta fram siffror och visa på enskildheter. Det är fråga om själva principen, tanken. Vem är det som har avgått med segern i den maktkamp som uppenbarligen pågår i regeringen? Det måste väl Lars Tobisson, som sitter med vid regeringssammanträden och allmän beredning, kunna ge oss en liten uppfattning om. Jag tror att både allmänheten och massmedia är mycket intresserade av att få veta hur det står till.
Fru talman! Allan Larsson förutsätter att det pågår en maktkamp. Jag förstår det, efter hans egna erfarenheter som leder till de resultat som vi har sett i motionen. Låt mig bara säga att det inte finns något nytt partiprogram. Det finns ett förslag till partiprogram hos moderaterna som kommer att behandlas och bestämmas vid partistämman i november i år. Jag trodde att det var alldeles solklart vad regeringen arbetar efter. Det är regeringsförklaringen från förra året och från året dessförinnan. Det är programmet för regeringen. Sedan hade Allan Larsson vänligheten att erinra om förutsägelser som jag gjorde i somras. Jag tycker inte att det är så mycket fel på dem. Vi har haft en period orsakad av internationell valutaoro där räntorna har varit 500 %. Jag vet inte om Allan Larsson förutsåg det. Vi kan däremot konstatera att räntorna, liksom inflationen, nu är på väg ner till låga tal. Jag är utomordentligt angelägen om att det består. Det var därför jag ägnade tid i mitt anförande åt att bemöta den räntepopulism som jag inte påstår att Allan Larsson har gjort sig skyldig till, men som breder ut sig. Den förekommer t.ex. även i Industriförbundet. Jag tycker att det är angeläget att stävja det. När det gäller frågan om åtstramning och att jag inte menade att det skulle behövas någon ytterligare åtstramning, har regeringen inte företagit någon åtstramning utöver vad Socialdemokraterna själva varit med om att rösta igenom här i kammaren. När vi nu säger att vi vill spara ytterligare 12 miljarder, säger Socialdemokraterna att det vill de också göra, men inte så som regeringen har föreslagit, utan de vill att vi skall komma med andra förslag. Det är tydligen regeringen som skall hålla i förslagsställandet här. Det är litet konstigt att höra Allan Larsson säga: ''Här står Lars Tobisson, liksom tidigare Anne Wibble, och vädjar om stöd för sina förslag.'' Jag kan inte påminna mig att jag har gjort det. Jag har efterlyst besked om Allan Larssons förslag. Det kan han inte ge. Han har inga. Det finns ingen ekonomisk politik i det socialdemokratiska partiet. Det är oroväckande med hänsyn till att ni gör anspråk på att kunna ta över och föra en klokare politik här i Sverige. Ni måste upp till bevis på den punkten. Om ni kommer med förslag till besparingar som vi kan överväga, skall vi resonera. Men sitt inte och tjuvhåll på alla korten och kräv av oss att vi först lägger fram en giv. Sedan säger ni att ni inte gillar de korten och att vi skall komma med nästa uppsättning. Det behöver vi inte göra. Vi för vår egen politik, om ni inte är beredda att medverka.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en enkel fråga till borgerlighetens ankare i finansutskottet, Lars Tobisson. Han sade många kloka ord om räntan som jag kan hålla med om. Han sade ordagrant: ''Det krävs en ökad tilltro i finanspolitiken för att ytterligare få ner räntan.'' Jag delar den uppfattningen. Min fråga är om vi kommer att få en meningsfull diskussion i finansutskottet, med början på tisdag, när det gäller att analysera alla förslag som har lagts på bordet för att försöka åstadkomma ytterligare strukturella grepp på budgeten.
Fru talman! Ja, Bo G Jenevall, vi skall naturligtvis se till att det kan bli en meningsfull diskussion om kloka förslag som har lagts fram på det här området. En första förutsättning är att det läggs fram några förslag. Det har alltså inte Socialdemokraterna gjort. Det kan inte bli mycket till meningsutbyte där. Däremot har Ny demokrati lagt fram en del förslag. Jag vet inte om det är ofint att påminna om dem, men jag tror att vi direkt kan utesluta några av dem. Det gäller t.ex. tanken att vi skulle förstatliga bankerna genom att låta staten köpa utestående aktier i bankföretag. Likaså tror jag att vi kan lägga föreställningen att vi skulle kunna nå resultat genom att införa ett allmänt lönestopp åt sidan. Jag är litet förvånad över att se detta utslag av planhushållning, av ren kommandoekonomi, i Ny demokratis planer. När det gäller övriga saker vill jag påminna om att i den mån man försöker att göra uppgörelser mellan oppositionspartierna, blir det faktiskt till det sämre. Det ryktas ju nu om att man är överens om att ge ökade statsbidrag till kommunerna för byggändamål. Det är inte precis en ansvarsfull och stram finanspolitik. Om det är så, Bo G Jenevall, att man är intresserad av att få i gång statliga byggen, hur kan det då komma sig att Ny demokrati och Vänsterpartiet lär ha enats i försvarsutskottet om att avbryta viktiga byggen av statliga militära anläggningar? Det kan inte gärna vara ett drag mot arbetslösheten.
Fru talman! Jag vet inte hur jag skall tolka svaret. Jag tolkar det kanske tyvärr som att det kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare, nämligen utan meningsfulla diskussioner. Jag kan inte låta bli att kommentera förslagen som till synes kan verka socialistiska. Så är dock icke fallet. Vi har talat om att en bland många möjligheter är att tillfälligt överta en del av bankernas aktier för att hindra dem från att hantera det på ett felaktigt sätt. Det är ingalunda frågan om ett statligt övertagande, utan dessa aktier skulle sedan väldigt snabbt placeras i andra och bättre händer. Lönestopp är ett ord som jag personligen inte heller tycker så mycket om. Tidigare i debatten har vi sagt -- och jag vill gärna understryka det -- att det är en prolongering av gällande avtal med hänsyn till den ekonomiska situationen. Det är kanske något annat. Jag vill ändå inte släppa tilltron till att vi skall kunna få en meningsfull debatt. Det är mycket allvarligt om den uteblir.
Fru talman! Ta inte mitt inlägg här som ett tecken på att vi inte kan föra en meningsfull debatt, Bo G Jenevall. Jag hoppades bara att vi kunde städa undan några egendomliga inslag i Ny demokratis partimotion. Den innehåller förslag. Jag tar upp dem till diskussion. Jag kan inte få det till annat än att om staten skall förvärva aktier i banker, är det en socialisering av bankväsendet. Sedan kan man säga att den är tillfällig, men tyvärr har vi varit ute för att sådana saker kan dra ut på tiden. Vår strävan är naturligtvis att rädda bankväsendet, men att i det längsta undvika att staten skall behöva överta banker. Det trodde jag kanske var Ny demokratis linje också. Bo G Jenevall ber om ursäkt för ordet lönestopp, men det finns faktiskt i motionen. Om prolongeringen skall beordras av oss politiker, är det likafullt ett lönestopp. Jag är överraskad över detta. Jag trodde att ni hade en tilltro till de fria marknaderna. Att då tillgripa prisreglering på arbetskraft -- vi menar att den skall få sin prissättning på en fri marknad -- är för mig alldeles obegripligt. Det stämmer inte. Vi måste ta undan sådana principiellt viktiga avsteg från marknadsekonomin om det skall gå att resonera om en samsyn mellan Ny demokrati och regeringspartierna. Bo G Jenevall kommenterade inte detta med det motsägelsefulla uppträdandet när det gäller byggstimulanser. Å ena sidan talar ni allmänt för ökade statsbidrag till kommunerna som de skall använda för byggändamål och samtidigt blockerar ni ett av riksdagen redan fattat beslut om byggnation i Halmstad och Kristinehamn för militära ändamål. Jag får det faktiskt inte att gå ihop riktigt. Vi fortsätter den här debatten i anslutning till finansutskottet.

Fru talman! Socialdemokraterna, som bär huvudansvaret för 1980-talets spekulationsekonomi, drev in Sverige i den svåraste krisen sedan andra världskriget. Vi är alla förlorare i 80-talets kölvatten. Alla, ung eller gammal, 30-talist eller 70-talist, glesbygdsbo eller storstadsbo, får nu en sämre välfärd. Men trots de ekonomiska problemen får vi inte lamslås av pessimism och hemfalla åt grubbleri. Vi lever faktiskt i möjligheternas tid. Redan nu ser vi flera positiva tecken. Räntorna sjunker, aktiekurserna stiger, exportindustrin vinner nya marknader, konkurrenskraften förbättras och näringslivets investeringsvilja är på väg tillbaka. 1993 kan bli ett spårbyte i ekonomin. Jag tror på Sverige och på möjligheterna att vända stagnation till utveckling. I min vision för resten av 90-talet ser jag oanade möjligheter för vårt land. Först och främst måste vi förstås skapa politisk stabilitet och bredast möjliga lösningar i det här huset för att skapa uthållig ekonomisk utveckling. Politiskt käbbel leder ingenstans. Den ekonomiska politiken måste inriktas på samförstånd och långsiktiga lösningar. Det är i alla fall min ambition, som ordförande i finansutskottet. I mitt och Centerns 90-tal vill jag prioritera åtgärder som ger ekonomisk tillväxt, livskraftiga företag, nya arbetstillfällen, bättre utbildningsmöjligheter, rättvis fördelning av välfärden och livskraft i hela landet. För det första måste lägre räntor eftersträvas, men vi måste också förtjäna dem. Det är en viktig förutsättning för att tillväxten skall utvecklas positivt. Räntorna har glädjande nog gått ned de senaste dagarna. Det är en viktig etapp, men den måste följas av ytterligare steg. Räntesänkningen måste bli bestående, vilket förutsätter en stram finans och penningpolitik. För det andra måste en låg inflation säkerställas. Det är en av förutsättningarna för att få varaktig tillväxt. Hög inflation medför att inkomster och förmögenheter omfördelas på ett godtyckligt sätt och leder till fördelningspolitiska orättvisor. Det var vad som hände under 1980-talet. Mitt tredje mål är insatser för att skapa expansion i näringslivet. Men då behövs förändringar i de offentliga utgiftssystemen, strategiska skattesänkningar och ökade resurser till forskning, utbildning och infrastruktur. Jag vill se industriinvesteringar med blå-gula förtecken. Näringspolitiken måste vara inriktad på utveckling. Fortsatta satsningar på småföretagssektorn lägger grunden för Sverige som Europas bästa småföretagarland. Som finansministern tidigare sade, måste skatter och avgifter sänkas för egenföretagare och fåmansföretag till en med övriga företag likvärdig nivå. Därför avvisar jag bestämt Socialdemokraternas ständigt återkommande tal och förslag om högre arbetsgivaravgifter. Genom omfattande satsningar på infrastruktur och miljövänliga kommunikationer skapar vi tillväxt och ett stabilt samhälle som kan möta konkurrensen från omvärlden. Det är därför bra att regeringens ambitionsnivå för infrastruktursatsningar är väsentligt högre än vad Socialdemokraterna mäktade med under 1980 talets högkonjunkturår. Mitt fjärde mål är att arbetslinjen skall försvaras. En av de absolut viktigaste uppgifterna är att ge ungdomarna tron på framtiden. Det kan vi göra genom att ge dem arbetslivserfarenhet och höja deras kompetens. Vi kan inte acceptera att ungdomar mellan 18 och 25 år slås ut innan de knappt hunnit börja sitt yrkesverksamma liv. Ökade resurser till ungdomspraktikplatser står därför högt på dagordningen. Inom byggsektorn måste vi ta vara på den lediga kapacitet som finns för att genomföra renoveringar, reparationer och ombyggnationer. Därför är det viktigt att få i gång den typen av åtgärder. Mitt femte mål är en fortsatt förnyelse av offentlig verksamhet och av transfereringssystemen. När vi vill förändra transfereringssystemen är det ingen attack mot välfärdssamhället, utan det handlar om rättvisa och om att skapa nya möjligheter. Vi måste genomföra förändringar som syftar till en förstärkt grundtrygghet för alla. Bördorna av den ekonomiska krisen måste fördelas rättvist. Det är inte rättvist att friska personer skall kunna dra sig tillbaka innan de uppnått ordinarie pensionsålder och få betalt av skattebetalarna. Därför är förändringen av delpensionen nödvändig. Genom samordning av olika försäkringssystem och en ny pensionsreform skapar vi vinster och ett rättvisare system för framtiden. I dag inleds kvinnokonventet. Det är viktigt att understryka att jämställdhetsfrågorna och kvinnornas roll måste uppmärksammas i förändringsprocessen. Kvinnorna får inte bli lågkonjunkturens stötdämpare! Fru talman! För att få balans i budgeten, pressa ned budgetunderskottet och statsskulden måste vi prioritera hårt, spara och ompröva. Socialdemokraterna ansluter sig, som vi har hört tidigare i dag, till regeringens sparmål men avvisar de konkreta åtgärderna. I stället begär de nya förslag från regeringen. Det är, milt uttryckt, ett underligt förhållningssätt. Jag tolkar det så att Socialdemokraterna inte har mod eller ork att ange inom vilka områden besparingarna skall ske. Jag hade hoppats att Allan Larsson, sedan han varit utomlands och kommit hem utvilad och solbränd till arbetet under allmänna motionstiden, skulle ha möjlighet att i dagens debatt göra en närmare precisering av hur Socialdemokraterna avser att utforma besparingarna. Så min fråga till Allan Larsson är: Inom vilka områden bör besparingarna ske? Vad vill ni? Vill ni över huvud taget någonting? Socialdemokraterna vill inte att de som arbetar skall bidra med högre avgifter till arbetslöshetsförsäkringen. De vill inte heller samordna ersättningsnivåerna i olika försäkringssystem. Vad vill ni egentligen? Även ni socialdemokrater måste se väljarna i ögonen och tala om vad ni vill göra. Att huka eller stoppa huvudet i sanden är inte att ta ansvar. Strutspolitik håller inte, när verkligheten kräver besked och ansvar. Jag tycker att den socialdemokratiska motionen, som skulle handla om ekonomisk politik, i långa stycken är den debattartikel, inte ett heltäckande budgetförslag. Allan Larsson skriver ofta och gärna debattartiklar, som han dessutom per EP skickar för kännedom till sina partivänner, inte utan problem ibland. Jag tycker att den socialdemokratiska motionen är en debattartikel, men debattartiklar räcker inte i Sveriges riksdag. Här krävs det konkretare besked. I den här debatten har Allan Larsson flera gånger tagit upp frågan om varför budgetunderskottet har förändrats. Det finns faktiskt förklaringar till det. Vi har kostnader för Bankakuten som Allan Larsson delvis har medverkat till. Kostnaderna för flyktingar har ökat, likaså kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, räntan på statsskulden, osv. Dessutom har vi i dag ett ökat hushållssparande. Människorna sätter in pengar på banken i stället för att konsumera. Eftersom de inte konsumerar, blir det inte heller momsintäkter. Eftersom Allan Larsson tagit upp frågan om budgetunderskottets förändringar, vill jag fråga honom: Har det varit fel att satsa pengar för att rädda bankerna, att rädda insättarnas pengar? Har det varit fel att satsa pengar till flyktingmottagandet? Har det varit fel att satsa pengar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder? Har det varit fel att vi har fått ett system som gör att människorna sparar mer? Jag tolkar Allan Larssons tidigare inlägg i debatten så att han anser att detta har varit fel. Jag måste säga att jag tycker att det är besynnerligt. Jag trodde att vi var överens om att vi skall ta fram de pengar som behövs för att hjälpa flyktingar, för att få fram arbetsmarknadspolitiska åtgärder, för att betala de ränteutgifter som vi har iklätt oss ansvar för. Socialdemokraterna föreslår en höjning av arbetsgivaravgiften. Jag måste säga att det är fel väg. Det förbättrar inte företagens konkurrenskraft. Till sist, fru talman! En av de absolut största utgiftsposterna i budgeten de närmaste åren kommer att vara stödet till bankerna på grund av deras kreditförluster. Det är resultatet av att bankerna under ett antal år tävlade med varandra om högsta möjliga utlåning till lägsta möjliga säkerhet. Det är självklart nödvändigt att genom statliga insatser klara betalningssystemet. Vi skall skydda spararnas pengar, men vi måste också noggrant pröva varenda begäran om pengar. Bankstödsnämnden får inte bli en bankernas bankomat! Det är också viktigt att vi tvättar den byk som följt i spåren på 1980-talets kasinoekonomi. Jag tycker att det är stötande med de generösa avgångsvederlagen och fallskärmsavtalen och också de inslag av brottslig verksamhet som tycks ha förekommit inom bankväsendet. Vi måste se till att vi återställer förtroendet för det svenska banksystemet.

Fru talman! För några veckor sedan åstadkomms ganska mycket buller från Centerpartiet och Olof Johansson talade också i går om de ökade inkomstklyftor som vuxit fram i Sverige på senare tid. Westerberg sade i går, att frågan föll på att Folkpartiet hade lovat Socialdemokraterna att hålla skatteuppgörelsen? Accepterade ni i så fall det argumentet, nu när tydligen också Socialdemokraterna kan tänka sig att höja statsskatten för höginkomsttagare? Jag har en fråga till, och den gäller en intervju med Per-Ola Eriksson i Aftonbladet för någon månad sedan. Den handlade om det litet märkliga inslag i regeringens förslag som består i att man inte vill ha någon kompensation för deprecieringens priseffekt på basbeloppsanknutna förmåner. Aftonbladets reporter hade konstaterat att denna åtgärd inte föreslogs vad gällde t.ex. brytpunkten, som ju också är basbeloppsanknuten. I det sammanhanget ville man inte ta bort denna priseffekt. Det är en åtgärd som ensidigt drabbar människor med låga inkomster. Vad tänker Per-Ola Eriksson göra åt detta? Enligt intervjun var Per-Ola Eriksson både förvånad och litet upprörd över denna sneda inkomstfördelningseffekt.

Fru talman! Det var upplyftande att höra vår ordförandes positiva framtoning. Han talade om möjligheter, breda lösningar, satsningar osv. Jag tycker att det låter trevligt. Även Per-Ola Eriksson efterlyste de besparingsförslag som inte finns från Socialdemokraternas sida, utan att med ett enda ord kommentera det tjugofemtal besparingsförslag som vi har lagt fram. Jag skall inte gå närmare in på dem här, men jag vill med en dåres envishet även för Per-Ola Eriksson upprepa min fråga: Kommer vår ordförande att medverka till att vi med begynnelse på tisdag får en ordentlig, saklig och genomgripande diskussion av de förslag som är lagda på bordet?
Fru talman! Vi fortsätter på tisdag behandlingen av såväl motionerna från oppositionen som regeringens proposition. I det arbetet skall vi pröva alla förslag. Jag konstaterar att Ny demokrati har mera konkreta förslag än Socialdemokraterna, låt vara att de kanske inte alltid håller i slutänden. Men som vanligt skall alla förslag prövas, och vi skall se om det finns möjlighet att hitta varandra på denna punkt. Kanske finns det också möjlighet att komma fram till andra lösningar. Men varje förslag som ligger i utskotten, såväl i finansutskottet som i andra utskott, skall självfallet prövas.
Fru talman! Jag vill komplettera detta med att förslagen i så fall får prövas med litet större eftertanke. Vi måste gemensamt åstadkomma större besparingar än de som regeringen har föreslagit. Jag vill allvarligt understryka att vi måste komma fram till resultat.
Fru talman! Jag vet att Bo G Jenevall och Ny demokrati är mycket förtjusta i besparingar. Det märkte vi under valrörelsen, då man staplade upp ölbackar på varandra osv. Men man klarar inte svensk ekonomi bara med besparingar, utan det krävs också en hel del andra åtgärder för att stimulera ekonomin, strukturera om och finna förutsättningar för att få tillräckliga ekonomiska förutsättningar. Satsningar på näringslivet, de mindre företagen, infrastruktur osv. skall vara aktiva medel för att bekämpa arbetslösheten och skapa livskraft och goda levnadsförhållanden i alla delar av landet. I det arbetet är Bo G Jenevall liksom alla andra i finansutskottet välkommen att delta.

Fru talman! Finansutskottets ordförande räknade upp ett antal angelägna ändamål och utgifter och ställde frågor till mig om detta. Mycket av det som Per-Ola Eriksson tog upp hänger samman med att ekonomin inte har utvecklats som den skall. Vi har ingen tillväxt, utan produktionen krymper. Detta får två effekter: dels måste staten ta på sig ansvaret för t.ex. arbetsmarknadspolitik och kontantstöd, dels minskar inkomsterna. Det är ju detta som ger upphov till underskotten. Har inte Per-Ola Eriksson förstått sambandet mellan den ekonomiska politiken och underskottet i statens finanser? Det trodde jag var en central insikt hos finansutskottets ordförande, men så är det faktiskt inte. Jag skulle vidare vilja ställa ett par frågor till Per Ola Eriksson. Vi tycker att det är angeläget att få i gång reparationer, ombyggnader och tillbyggnader. Vi har tagit ett initiativ i riksdagens utskott, ett brett initiativ för att få tidigarelägga behandlingen av de åtgärder som gäller arbete, tillväxt och utbildning. Det är sådant som skulle kunna ge jobb ganska snabbt, inte minst när det gäller reparation och ombyggnad. Min fråga till Per-Ola Eriksson är: Vill finansutskottets ordförande medverka till att vi får en tidigareläggning av detta och till att vi kan få i gång de initierade åtgärderna när det gäller reparation och ombyggnad? Jag tror att detta skulle kunna ge rätt mycket jobb, inte bara i Norrbotten utan också i andra delar av landet. Det är en konkret fråga. Kan vi komma i gång med ett konstruktivt arbete, där vi får en mycket bred uppslutning i finansutskottet och i riksdagen i övrigt? Sedan vill jag fråga om besparingsprogrammet. Jag har nu ställt frågor till Anne Wibble och Lars Tobisson, men inte fått något besked. Det föreligger nu ett mycket omfattande program för tiden framöver. Jag har bara ställt den enkla frågan: Är det Moderaternas principer i förslaget till partiprogram eller är det de principer som Centern har motionerat om, dvs. attacken mot standardtryggheten i försäkringssystemet, som ligger bakom detta? Vart tar i så fall Bengt Westerbergs plädering för den generella välfärdspolitiken vägen? Vilken väg är det som gäller? Det är oerhört betydelsefullt för oss i oppositionen att få veta vad som egentligen ligger runt hörnet när regeringen kommer med sina förslag. Vi måste få en uppfattning om detta när vi utformar våra förslag. Ni kan inte mörka beträffande de stora tagen på detta område, där det uppenbarligen finns tre olika vägar att gå. Vidare en sista fråga till Per-Ola Eriksson, som ju har nära till vårt grannland Finland: Vad är det för skillnad på den politik som man bedriver i Finland och den politik som bedrivs här i Sverige?
Fru talman! Vi har i går under partiledardebatten liksom hittills i dag under debatten om ekonomin efterlyst Socialdemokraternas konkreta förslag för budgetåret 1993/94. Detta vägrar Allan Larsson liksom i går Ingvar Carlsson att svara på. Ni står utan förslag. Ni mörkar och vill inte tala om för väljarna på vilka områden ni vill spara eller hur ni vill klara underskottet i statens finanser. Jag tycker att det är både fegt och inte särskilt hederligt. Ni har presenterat en partimotion som mer är att likna vid en debattartikel. Jag tycker att Allan Larsson, som har en replik mot mig kvar i denna debatt, skall passa på tillfället att tala om på vilka områden man är beredd att spara när det gäller budgetåret 1993/94. I så fall kan vi diskutera fortsättningen. Men ni vill ju över huvud taget inte visa era kort. Det ökade underskottet i budgeten, Allan Larsson, hänger samman med flera faktorer. Jag nämnde några exempel: kostnaderna för bankakuten, bankstödet -- Allan Larsson har varit pådrivande i denna fråga --, flyktingarna, arbetsmarknadspolitiken, de ökade utgifterna för räntebidragen m.m. Samtidigt har vi ett strukturellt underskott till följd av att vi har ett felaktigt system i transfereringssystemet. Detta får betydande effekter, även i en lågkonjunktur. Socialdemokraterna gör inte en fullständig analys. Ni för också ett dubbelspel. Ni har ibland ett besked här i riksdagen och ett annat ute i landet. Ni försöker inbilla folk att ni har mera pengar att röra er med än vad regeringspartierna har. Detta är fel. Avslutningsvis vill jag ta upp välfärdssystemet. Jag tror att Allan Larsson och Socialdemokraterna skall vara mycket försiktiga med att anklaga Centern för att göra en attack mot standardtryggheten. Under årens lopp har ni medverkat till att skapa ett försäkringssystem som medför att väldigt många människor står utanför. Många människor får i dag inte arbetslöshetsersättning, och många får inte heller del av stödet till barnomsorgen. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen. Det finns många människor som inte är inne i ATP-systemet. Det är bara de som har folkpension och pensionstillskott. Vi vill värna om dessa mycket svaga grupper, men där har ni ingenting att ge.
Fru talman! Det förslag som regeringen har lagt fram när det gäller det kommande budgetåret, Per Ola Eriksson, lägger bördorna ensidigt på dem som är arbetslösa, sjuka eller handikappade. Det är en fördelningssyn och en fördelningspolitik som vi inte kan acceptera. Vi har sagt att vi är beredda att medverka i konstruktiva diskussioner om vad som behöver göras på kort och på lång sikt. En viktig utgångspunkt skall då vara att man skall ha en fördelning som gör att alla får vara med och att man skall ta hänsyn till vilka som har de bästa möjligheterna att bära bördorna. Var står Centern, Per-Ola Eriksson, när det gäller frågan om inkomstbeskattningen? Tänker ni utfärda fribrev för dem som har det bäst ställt i samhället så att de inte behöver vara med och bära några bördor? Tänker ni lägga alla bördor på dem som är arbetslösa, sjuka och handikappade? Det viktiga för jobben och statsfinanserna är att vår ekonomi kommer i gång, att människor får arbeta, skapa och producera så att vi får tillväxt i ekonomin. Därför är det oerhört angeläget att vi snabbt får fatta de beslut som kan ge en startsignal för mycket av detta -- investeringar, utbildning m.m. Vill Per-Ola Eriksson medverka till sådana beslut? Vill Centern vara med i en bred uppgörelse om ett program för reparationer, ombyggnad och tillbyggnad som snabbt ger jobb runt om i landet? Det skulle verkligen vara en insats för att hela landet skall leva.
Fru talman! I går ställde fyra partiledare frågor till Tobisson och jag har ställt frågor. Under hela tiden har Allan Larsson inte haft ett enda svar att ge. Socialdemokraterna har däremot en partimotion, som jag har sagt snarast är en debattartikel. Men det är delvis också någon form av diskussionspromemoria. I partimotionen för ni ett resonemang om tänkbara åtgärder, men ni lägger inte fram några förslag. Ni har sagt att ni vill öka skattebördan för de människor som har inkomster vid brytpunkten, men ni har inte lagt fram några förslag. Ni vill ha en diskussion i frågan utan att lägga fram några konkreta förslag. Skall jag tolka det så att ni har en bild som ni visar upp utåt för allmänheten, i de socialdemokratiska föreningarna och på de socialdemokratiska ledarsidorna, men att ni inte har lagt fram några förslag i riksdagen? Jag kan vara överens med Allan Larsson om att vi måste eftersträva en rättvis fördelningspolitik. Centern är mer än något annat parti intresserat av att skapa rättvisa mellan olika inkomstgrupper. Denna rättvisa kan skapas på olika sätt. Jag tycker inte att det var särskilt bra för låglönegrupperna när Socialdemokraterna under krisuppgörelsen drev fram en höjning av matskatten. Vilka drabbades? Jo, låglönegrupperna drabbades hårdare än andra. Vilka drabbade de höga arbetsgivaravgifterna? Jo, småföretagarna, och det slår mot sysselsättningen. Jag delar Allan Larssons uppfattning att vi måste ha tillväxt i ekonomin. Vi måste se till att vi flyttar resurser från den sektor som skulle kunna avvara resurser för att främja investeringar, främja småföretag och satsa på infrastruktur. Vi är intresserade av breda uppgörelser, även när det gäller att få fram resurser till reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Men vi måste se över vilka projekt som skall sättas i gång. Sådana svepande formuleringar som Allan Larsson ibland kommer med håller inte. Det gäller att se till att vi får fram de ekonomiska resurserna. Vi är intresserade av det, och det är samtliga regeringspartier. Det är möjligt att vi kan mötas på denna punkt. Det har sagts att man skall prioritera arbetet i riksdagen för att få fram åtgärder för att bekämpa arbetslösheten. Det är precis detta vi håller på med. Den promemoria som ni har lagt på olika utskotts bord innehåller egentligen bara utåtriktad kosmetika. Den är inte till för att hitta något nytt arbetssätt i riksdagen. Vi arbetar redan på det sättet.

Fru talman! Den ekonomiska festen är slut, och det är dags att röja upp. Det är ett otacksamt, men nödvändigt, jobb för att det skall bli ordning och reda igen. Det invanda och självklara är inte lika självklart när det skall ställas till rätta. Man måste pröva sig fram i en ny ekonomisk verklighet såväl nationellt som internationellt. Innan vi går närmare in på röjningsarbetet kan det vara bra med en liten utblick för att få litet perspektiv på sakernas tillstånd. Det går inte att jämföra våra inhemska problem med de problem som vi kan finna i våra grannländer österut, till följd av situationen i f.d. Jugoslavien eller på grund av den ofattbara nöd som i vissa afrikanska områden mer är regel än undantag. När vi skall bedöma och hantera våra egna problem, så kan det vara nyttigt att lyfta blicken något över den svenska horisonten. Det ger, om inte annat, perspektiv. Efter 20 år av oansvarig ekonomisk politik har verkligheten hunnit ifatt oss och avslöjat de grundläggande problemen i svensk ekonomi. Det är ett avslöjande som innebär att ett omtänkande och ett nytänkande är nödvändigt. Denna insikt har alla, utom socialdemokraterna, kommit till. Socialdemokraterna fortsätter som tidigare och låtsas som om ingenting har hänt. Det har framkommit pinsamt tydligt i denna debatt. Allan Larsson kommer kanske ihåg att Kjell-Olof Feldt i sin ''Alla dessa dagar'' bl.a. beskriver läget före valet 1982. Han skriver: Men därtill kom att krisbekämpningens reella innehåll inte fick blottläggas så långt att det rubbade bilden av socialdemokratin som partiet med de goda gåvorna. Tio år senare är socialdemokraterna tillbaka på samma punkt. Tomhänta möter de i dag samma problem som i 1980-talets början. Att socialdemokraterna har svårt att lära och att förstå är deras s.k. skuggbudget ett praktexempel på. Däri återfinns som vanligt förslag om höjda skatter och höjda arbetsgivaravgifter men inga konkretioner när det gäller besparingar. Att Johan Lönnroth från Vänsterpartiet framstår som realist i förhållande till Socialdemokraterna säger egentligen allt. Socialdemokraternas ekonomiska politik kan i dag liknas vid en ost full av hål. Ju mer man hyvlar i osten, desto större blir hålen. Det handlar om att inte tala om hur man tänkt sig att det skall bli med de tidigare beslutade indragningarna från kommunerna. Där saknas 7,5 miljarder. Det handlar om besparingarna i nuvarande budgetförslag på nära 12 miljarder, där man inte anger någonting. Det vore ändå intressant att på någon punkt få veta hur man tänkt sig fylla de här hålen. Man kanske kan göra den tolkningen att socialdemokraterna nu accepterar indragningen från kommunerna. Allan Larsson får väl rätta mig om jag har fel på den punkten. Det regeringen nu gör är nödvändigt för att på sikt kunna värna om tryggheten för och omsorgen om de gamla och sjuka och för att kunna skapa resurser för angelägna satsningar, exempelvis på det familjepolitiska och det miljöpolitiska området. En annan aspekt är att det inte kan betraktas som god etik att vältra budgetunderskottet och våra skulder vidare till barn och barnbarn. De skall inte behöva betala för felgreppen under 1970 och 1980 Fru talman! Vi som nu är politiker har ansvaret att röja upp efter 1980-talets ekonomiska fest, som bl.a. resulterat i finans och industrikris samt en rekordhög arbetslöshet. För att få ned arbetslösheten och komma till rätta med ansträngda hushållsekonomier måste man sänka räntan. Detta kan bara förtjänas genom en ekonomiskpolitiskt trovärdig strategi för besparingar i statens utgifter. Regeringen har lagt fram ett sådant program. Man kan givetvis diskutera delar i detta, men för att få en diskussion måste det finnas en motpart. Det vore därför intressant om vi på åtminstone någon punkt kunde få en motreaktion från socialdemokraterna. Vi har inte lyckats få det hittills, och jag har inga illusioner nu heller. Kristdemokraterna och hela regeringen anser att det är dags för gamla och beprövade vägar, som skapat vårt välstånd: arbete, sparande och investeringar. Men vad vill socialdemokraterna, och vilket trovärdigt besparingsprogram har ni? Ytterligare ett konkret förslag utöver det batteri av åtgärder regeringen föreslagit är att få fart på reparations-, ombyggnads och tillbyggnadsarbeten inom byggsektorn, s.k. ROT-åtgärder. Finansdepartementet har, kanske genom ett förbiseende, föreslagit att det s.k. RBF-stödet skall slopas. Det tycker jag är olyckligt. Blir effekterna som jag befarar är det samhällsekonomiskt och mänskligt slöseri. Att utföra byggarbeten nu är samhällsekonomiskt billigt, eftersom extra arbeten i princip utförs av byggnadsarbetare som annars uppbär arbetslöshetsunderstöd. Det finns därför all anledning att nu fundera över reglerna för ROT program och söka nya vägar för ROT-insatser inom kommunal verksamhet, som skolor, sjukhem, ålderdomshem osv. Ett kraftfullt ROT-program är ett sätt att dämpa arbetslösheten. Regeringens åtgärder för att dämpa effekterna av socialdemokraternas misslyckade 1980-talspolitik är för övrigt mycket kraftfulla. Det är en satsning med nära 30 miljarder i aktiva arbetsmarknadsåtgärder och 20 nya miljarder på infrastruktur. Högst prioriteras insatser för arbetslösa ungdomar och insatser mot långtidsarbetslöshet. Eftersom min huvuduppgift här i riksdagen, fru talman, är förlagd till jordbruksutskottet, vill jag ta tillfället i denna debatt att något förundra mig över att Finansdepartementet haft så svårt att se de stora problem som svenskt lantbruk står mitt uppe i och som kommer att förvärras ytterligare om vi inte får en EG-anpassning av konkurrensförutsättningarna. I ett läge då vi redan har hög arbetslöshet kan rimligtvis varken regeringen eller oppositionen riskera att utslagningen av jordbruksföretag med sidonäringar ökar, med än mer arbetslöshet och avfolkning av landsbygden som följd. Här krävs nu klarsyn och rättvisa villkor för svenska jordbrukare. Att så skall bli har finansministern ett stort ansvar för. Fru talman! Svenska folket har säkerligen mycket klart för sig att den ekonomiska festen är slut och att vi nu alla måste hjälpas åt med att få svensk ekonomi på fötter igen. Det som retar många i dag är givetvis den politik som fördes på 1980-talet som lett fram till den här situationen. En viktig del i den politiken var skattereformen. Det visar sig nu att skattekonstruktörerna -- Socialdemokraterna och Folkpartiet -- gjorde räknefel som innerbär ytterligare hål i statskassan, som nu måste fyllas igen av alla, samtidigt som framför allt höginkomstagare fått en skattelättnad genom denna skattereform. Jag skulle vilja avsluta med att ställa en fråga till såväl Allan Larsson som Anne Wibble: Om skattereformens finansiering inte var så väl avvägd som konstruktörerna hävdade, har ni i dag några förslag om hur denna brist skall täckas?